Fru talman! Det finns väl en del i det Göte Jonsson säger som är sympatiskt. Men jag tycker att Moderaternas brist på visioner och ambitioner på miljöområdet lyser igenom i Göte Jonssons anförande. Hela tiden återkommer värnandet om olika saker i Göte Jonssons resonemang. Jag kan hålla med om att vi skall värna äganderätten och miljön. Men det som borde vara med i dagens miljöarbete finns inte med, nämligen det offensiva arbetet. Det handlar om att vilja ha en lagstiftning som leder till en dynamisk utveckling. Det går inte längre att statiskt värna saker. Man måste vilja bygga in drivkrafter för en förändring i lagstiftningen. Det är det viktiga. Man skulle kunna säga så, att om Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu har slukat masken på regeringens krok i det här fiskafänget så är Göte Jonsson och Moderaterna på något sätt sänket. De drar ned miljöambitionerna. Jag tycker att det lyser igenom. Det syns när Göte Jonsson talar om kretsloppsarbetet och kretsloppspropositionen. Man får det intrycket - fru talman vet ju det bättre än jag - att det skulle ha varit den förra statsministern som lade fram detta med hjälp av någon miljöminister. Det var inte riktigt på det sättet. Försiktigt uttryckt kan man väl säga att kretsloppspropositionen drevs fram i den förra regeringen av Centerpartiet. Det fanns t.o.m. de i regeringen som inte var riktigt lyckliga med den utvecklingen, för att nu uttrycka sig väldigt milt. Fru talman! Jag skulle vilja höra Göte Jonsson säga någonting om hur det borde se ut för att driva sakerna framåt i den lagstiftning som Göte Jonsson och Moderaterna hyllar.

Fru talman! Om mina mjuka och vänliga resonemang skall betraktas som påhopp är vi inne på en ny skala i värderingen av ord. Jag säger att det är helt okej. Jag delar uppfattningen att vi skall värna äganderätten och miljön. Men jag säger att vi inte får stanna där. Detta är ändå litet av ett statiskt betraktelsesätt. Vi måste gå vidare. Det är inte så, Göte Jonsson - om fru talman tillåter - att det här lades fram tillsammans med miljöministern under Bildtregeringen. Den dåvarande miljöministern drev fram kretsloppspropositionen, inte alltid understödd av de politiska företrädare som Göte Jonsson hade i regeringen. Den drevs fram på det sättet. Däri ligger ju en motor - kretsloppsarbetet och producentansvaret. Det är en motor i en förändringsmekanism. Det är det viktiga. Sedan kommer man till slutsatsen, fru talman. Den är att när vi vill gå vidare i t.ex. kretsloppsarbetet och utöka producentansvaret är det faktiskt Göte Jonsson och Moderaterna som är de största kritikerna och bromsarna. Ni vill inte ha den här drivkraften. Där är jag alltså inte riktigt överens med Göte Jonsson. Jag hade hoppats få höra någonting annat. Det är riktigt att vi har en lagstiftning, men vi måste ju peka ut de andra motorerna och ge dem utrymme i lagstiftningen. Det är ingen idé att resonera om huruvida vi inte vill värna miljön och äganderätten. Det vill vi båda två. Men vi vill ta några steg framåt. Vi vill inte stå stilla eller hänga där som sänket på reven. Det är skillnaden.
Fru talman! Det är väl en ministers uppgift att driva sina frågor vare sig man är miljöminister eller något annat. Jag tycker att det var bra att Olof Johansson drev frågan. Jag har sagt att vi är överens om kretsloppsarbetet, men skillnaden är den att vi ser det som en viktig metod och inte som ett mål. Nu kan man i och för sig strida om detta. Då säger Lennart Daléus att vi går emot producentansvaret. Nej, Lennart Daléus, vi går inte emot arbetet med ett producentansvar. Skillnaden är den att vi, varje gång när det har gällt diskussioner om producentansvaret, har sagt att vi skall lägga fast mål för detta, men vi skall inte detaljreglera metoderna. Det är ofta detta som har skiljt mig och Lennart Daléus åt när vi diskuterat producentansvar. I det sammanhanget är det viktigt med mål. Men vi skall inte säga hur det skall gå till att uppnå målen. Det är ofta så att de som producerar bilar eller någonting annat har bättre förutsättningar att hitta metoder för att uppnå de mål för producentansvar som vi i riksdagen skall lägga fast. Om Lennart Daléus vill kalla det för sänke, flöte eller krok må det stå honom fritt, men vi anser från moderata utgångspunkter att det mest effektiva sättet att uppnå resultat också när det gäller producentansvar är att vi lägger fast målen och de som har ansvaret ute i verksamheten, producenter och konsumenter, hittar metoder för att nå målen. Det är det mest effektiva miljöarbetet.

Fru talman! Jag vill instämma i det Lennart Daléus sade tidigare, att det här är en av de viktigaste lagstiftningar som vi har att anta i kammaren. Det handlar om en lagstiftning som skall skydda nästa generation, våra barn och barnbarn, mot miljöförstörelse. Det borde ändå vara grunden för ett viktigt beslut. Folkpartiet har ända sedan 70-talet drivit frågan om en samlad miljölagstiftning därför att vi har velat skapa enhetlighet och tydlighet i lagstiftningen. Därför lades det också, tillsammans i den borgerliga regeringen, fram ett förslag om en miljöbalk. Men när miljöministern tillträdde tog det inte lång stund förrän miljöministern drog tillbaka det förslaget, och alltsedan dess har det legat en död hand över lagstiftningsarbetet i Sveriges riksdag vad gäller miljöarbetet. Dock har det förekommit vardagligt arbete med andra miljöbeslut. Jag tycker inte, miljöministern, att det är särskilt kul att det har tagit så lång tid. Det förra förslaget var visserligen inte perfekt, men tanken var då precis som nu att miljöbalksarbetet skulle vara en process med olika steg där man skulle se till att förbättra lagstiftningen och den följdlagstiftning som den skulle leda till. Nu kan vi se att det finns en del förbättringar i förslaget. Det tycker jag ändå man skall understryka. En sak som jag tycker är en förbättring, till skillnad mot Göte Jonsson, är skärpta krav på miljökonsekvensbeskrivningar. Jag skulle t.o.m. säga att jag tycker att man skulle ha kunnat gå ännu längre. Frågan är om fördröjningen sammantaget hade gett en bättre miljöbalk. För att vara litet försiktig kvarstår ändå många problem som måste lösas. Jag skulle vilja peka på några svagheter i miljöbalken. Det finns en som jag tycker är allvarlig, det svaga skyddet för de orörda älvarna.

Med tanke på att Gudrun Lindvall från Miljöpartiet så många gånger stått i talarstolen och talat om vikten av att skydda den biologiska mångfalden förvånar det mig att hon har kunnat acceptera denna passiva hållning. Än så länge mumlar ständigt regeringsföreträdare att älvarna skall skyddas, men alltfler signaler lyser röda för den som vill låta älvarna brusa. Företrädare för kraftindustrin talar allt oftare om en s.k. miljöanpassad vattenkraftsutbyggnad. Statliga NUTEK samfinansierar nu ett projekt för en sådan utbyggnad. LO i Norrbotten driver aktivt en kampanj för att riva upp skyddet av våra nationalälvar. Med tanke på att LO har stort inflytande på regeringspolitiken, i alla fall enligt den erfarenhet jag har, är den öppna kampanjen mycket oroväckande. I dag står endast ett fåtal av de stora älvarna och andra betydande vattendrag i outbyggt skick. Efter en utbyggnad kan en älv inte återställas. Älvmiljöerna utgör unika naturvärden och viktiga ekosystem för hotade djurarter. Hur Miljöpartiet har kunnat acceptera att det inte finns någonting om detta i miljöbalken är för mig förvånansvärt. Därför ställer jag frågan en gång till: Hur har detta gått till? Vi kräver därför från Folkpartiet att miljöbalken skärps så att älvskyddet förstärks, att lagstiftningen förs in i grundlagen och att älvskyddet genom förändringar i miljöbalken stärks. Jag vill därmed yrka bifall till reservationerna 11 och 12. Älvskyddet är inte den enda svagheten i miljöbalken. Det är bra att man inför miljökvalitetsnormer. Självklart är det så att utgångspunkten för miljöarbetet skall vara vad naturen tål, vilka gränser som är ekologiskt hållbara. Men för att det skall bli styrande krävs också tydliga ansvarsförhållanden, sanktionsmöjligheter, effektiva styrmedel och någon som bevakar miljöns intressen. På alla dessa punkter upplever jag att det finns brister i det socialdemokratiska, vänsterpartistiska och miljöpartistiska förslaget. Införandet av miljökvalitetsnormer är, som jag sade tidigare, ett viktigt steg i rätt riktning. Men det finns två huvudangreppssätt när det gäller att lagstifta om belastning och förorening av miljön. Dels kan man använda sig av dämpningsregler med förbudsregler som avser påverkare, t.ex. miljöskyddslagen, dels gränsregler som avser påverkan, miljökvalitetsnormer. Nu kombinerar miljöbalken dessa båda angreppssätt. Det ställer väldigt stora krav på att lagstiftningen är tydlig. Miljökvalitetsnormerna är relaterade till miljökvalitet men måste på ett eller annat sätt också riktas mot människor som adressat. Det är inte bara så att det är normer för naturen, utan påverkaren måste också vara den som vi skall rikta åtgärderna till. Hur man i balken löst den här utmaningen kan jag inte förstå. Det är möjligt att miljöministern kan redovisa det.

Vilken väg kommer regeringen att välja? Utvecklingen på miljökvalitetsområdet, också inom EG-rätten, visar att det inte är tillräckligt med en författning som sätter en gräns för hur förorenad en miljö får vara. Det måste också vara tydligt vem som måste göra vad, vem som får göra vad, vem som får tillgodoräkna sig vad och hur man på ett effektivt samverkande sätt kan nå föreskriven miljökvalitet, alltså det miljöministern har uttalat flera gånger, att åtgärderna skall vara rätt insatta på rätt plats och också vara ekonomiskt effektiva. Då, fru minister, krävs det ett noga utformat och genomfört regelsystem. Det vore intressant att få höra miljöministerns syn på hur miljökvalitetsnormerna skall genomföras. Anledningen till att jag är så ingående och går igenom de här frågorna är att miljökvalitetsnormerna kommer att vara basen i miljöbalken. Det är ju miljökvalitetsnormerna och åtgärdsplanerna som framgent ger ramarbetet. Det gäller då också ramarbetet avseende fastställandet av de mål som vi framöver förhoppningsvis skall fastställa här i riksdagen. I kombination med effektiva sanktioner är det här en bra metod att slå fast vad naturen tål. Inom särskilt belastade områden är t.ex. utsläppsrätter ett sätt att sätta ett pris på miljön. Ett viktigt medel inom miljöpolitiken är ekonomiska styrmedel. Överlåtbara utsläppsrätter kan innebära stora fördelar i ett väldefinierat område och kan starkt bidra till kostnadseffektiva utsläppsminskningar. Ett system för handel med utsläppsrätter för att öka effektiviteten i miljöskyddsarbetet är alltså ett sätt att se till att miljökvalitetsnormerna inte bara blir vackra ord. Det finns goda skäl för regeringen att välja ett försöksområde för att få erfarenheter när det gäller detta med regelsystem. Miljöministern och jag hade för flera år sedan i denna kammare en debatt om Stockholmsregionen som ett utsläppsområde. Då gällde det luftkvaliteten. Det hade varit bra om man då hade antagit det försöksområdet, för då skulle man nu ha erfarenheter inför det nya miljöbalksarbetet. Vidare anser vi i Folkpartiet att en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna skall bli effektiva är att även diffusa, icke tillståndspliktiga utsläppskällor bidrar till att en norm som överskrids kan kontrolleras. Vi vet ju vilka problem de diffusa utsläppskällorna för med sig. Om man inte på något sätt kan hitta en väg för att också ge sanktioner för utsläpp som påverkar normen och som gör att man överskrider den, blir det inte fråga om ett effektivt instrument. Därför tycker jag att det instrument som regeringen tillhandahåller i miljöbalken - det handlar då om åtgärdsprogram - måste vara bindande, inte bara gentemot kommunala och statliga myndigheter utan också gentemot enskilda. Jag tror att miljökvalitetsnormer utan rättsliga åtgärder bara blir en symbolpolitik. Det vore väldigt synd. Jag tror nämligen att de är ett effektivt medel och att de kommer att ge kraft åt det fortsatta miljöarbetet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 16. En stor brist i miljöarbetet har länge varit den begränsade möjligheten till talerätt inom miljöområdet. Nu vill regeringen ge miljöorganisationerna möjligheter på detta område. Det är bra. Det vore också bra om de kriterier som regeringen anger innebar en rätt till talan för andra viktiga organisationer. Framför allt bör miljöintressena inom rättsväsendet stärkas genom att en miljöåklagare inrättas som har befogenhet att väcka åtal mot dem som gör sig skyldiga till brott mot miljölagarna. Hur vid talerätten än görs, så kommer den inte att kunna svara för att miljölagarna upprätthålls. För detta krävs det resurser men också en skyldighet att väcka åtal om ett miljöbrott uppdagas. Miljöåklagaren bör ha i uppgift att ta emot och utreda enskilda personers klagomål över olika förhållanden inom miljöområdet. Miljöåklagaren är en utveckling av den miljöombudsman som vi i många år har krävt. Lennart Daléus har också utvecklat vikten av att miljön får en, som vi tycker, åklagare som tillerkänns de befogenheter som krävs för att det skall vara möjligt att med kraft spela en så viktig roll. Detta är nödvändigt när det gäller skyddet av miljön. Till slut, fru talman, vill jag säga att det, trots den kritik som jag inom några specifika områden har framfört, är bra att vi har en miljöbalk att ta ställning till. Men det är inte så kul att en vecka före riksmötets avslutning debattera en så viktig lagstiftning.

Fru talman! Som alla känner till har vi kristdemokrater inte någon ordinarie ledamot i jordbruksutskottet. Det förorsakar oss vissa problem i den här debatten eftersom vi i den samlade motionen har 35 yrkanden om förändringar i miljöbalksförslaget. Därtill kommer ytterligare motioner. I vissa delar har våra förslag fångats upp av reservationer från andra partier men för att fånga helheten gäller vår motion och de avvikande meningar i yttranden som avgetts från utskott där vi är representerade. Jag antar dock, fru talman, att det skulle fresta på kammarens tålamod om jag här yrkade bifall till motionen i dess helhet. I stället väljer jag att göra vissa nedslag och att redovisa hur vi ställer oss till de olika reservationer som föreligger. Jag hoppas att jag har lyckats botanisera rätt i det här betänkandet. Efter mycken möda och stort besvär presenterade regeringen vid årsskiftet 1997/98 ett förslag till miljöbalk. Om det hade funnits en vilja från socialdemokraternas sida skulle flera förbättringar av det liggande förslaget från fyrpartiregeringen ha kunnat ske vid den parlamentariska behandlingen redan 1994. Med anspelning på det fiskafänge som vi hört om i debatten här vill jag säga att det är synd att Anna Lindh inte högg på den krok, det bete, som fanns - vi agnade ju så att säga om att lösa den här miljöbalken 1994, när vi hade ett bra förslag. Det är, som sagt, synd att Anna Lindh inte högg på detta, för då skulle vi sedan många år ha haft en miljöbalk i kraft. Det skulle ha varit ett verkningsfullt instrument. Så blev det nu inte. Med hjälp av Miljöpartiet drogs förslaget i stället tillbaka, och en ny utredning tillsattes. Sedan dess har det gått mer än tre år - tre förlorade år för miljön. Totalt har miljön denna dag, när den nya miljölagstiftningen skall träda i kraft, förlorat i 1 252 dagar, alltså i tre och ett halvt år. Efter att ha fått det här förslaget kan vi konstatera att det inte är värt alla dessa förlorade dagar. Det har alltså, fru talman, gått en hel mandatperiod. Under denna mandatperiod har vi vid ett antal tillfällen frågat efter den här miljöbalken. Inte minst har vi försökt att ställa Miljöpartiet till svars för dess stora insats den här mandatperioden - att se till att inte få miljöbalken i kraft. I stället har man skjutit på den, förhindrat den och sett till att det dröjt nästan en hel mandatperiod innan vi får en ny, samlad miljöbalk. Fru talman! Jag tycker mot bakgrund av detta att det är märkligt att Miljöpartiet kallar sig Miljöpartiet. Den stora frågan för partiet har det förringat. Den har försvunnit under hela mandatperioden, och den nya lagen träder i kraft efter det att denna mandatperiod har gått ut. Fru talman! På två för oss kristdemokrater viktiga punkter har regeringen på det principiella planet gått oss till mötes i miljöbalksförslaget. Det handlar om inrättandet av regionala miljödomstolar och talerätt för miljöorganisationer. Principerna om detta kunde vi ha enats om för över tre år sedan, precis som jag sade förut. Jag förstår fortfarande inte varför man inte redan då försökte göra det. Nu tycker jag att man med balkförslaget, som är otillräckligt och dåligt genomtänkt också på dessa punkter, har förfuskat idén bakom dessa tankar. Miljöbalksförslaget är också otydligt och svårgenomträngligt när det gäller de praktiska konsekvenserna. Det handlar bl.a. om rättssäkerhet och egendomsrätt. Den frågan har också Göte Jonsson tagit upp på ett bra sätt. Vår uppfattning är att regeringen i denna principiella del skall återkomma till riksdagen med förslag för att rättstryggheten och äganderätten med tillhörande ersättningsregler skall säkerställas. I denna del yrkar jag bifall till reservation 2, som handlar om balkens förhållande till annan lagstiftning. Också reservation 52, som behandlar ersättningsrätten, täcker upp våra förslag i detta hänseende. Den har Lennart Daléus redan yrkat bifall till. Det har varit mycket diskussion om vilka lagar som skall ingå i miljöbalken. Oavsett vilket gränssnitt man väljer finns det fördelar och nackdelar. Rent principiellt borde också plan och bygglagen, PBL, funnits med i balken, vilket inte har hunnits med av tidsskäl. Vi kan dock konstatera att regeringen har valt att flytta in vattenlagen i miljöbalken, vilket är i linje med vad vi har föreslagit. Förslaget om att föra in lagen som skötsel av jordbruksmark i balken anser vi dock leder fel. Därför stöder vi reservation 28 i denna del. Vi ser hellre en utveckling av skötsellagen, där skogsvårdslagen kan få vara en förebild. Det handlar om att betro skogsägare och lantbrukare förmåga att förvalta mark och skog enligt ekologiskt uthålliga principer. Det krävs också en bättre resurshushållning med brukningsvärd åkermark. Åkermarken måste bättre än i dag skyddas mot exploatering för bebyggelse eller andra anläggningar. För att åstadkomma en striktare hushållning av brukningsvärd åkermark bör den klassas som riksintresse, och i denna del stöder vi reservation 8. Enligt regeringens förslag skall kraven på miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, utökas och skärpas i balken och ytterligare anpassas till EG-regler och andra internationella regler. Krav på MKB är ett bra instrument för att förebygga oönskade miljöproblem, och regeringens förslag är i huvudsak bra. Men risken finns att det kan missbrukas och bli ett orimligt krav för minsta lilla projekt, vilket också har lyfts fram tidigare i debatten. Förslaget om att utöka kraven på MKB bör därför begränsas till verksamheter som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Denna fråga behandlas under mom. 24, och vi har där egna förslag. Miljöbalksförslaget tycks utgå från att kommersiellt organiserade former av friluftsliv på annans mark ingår i allemansrätten. En konsekvens av detta kan bli att markägare som i framtiden själv hade tänkt att på sin mark bedriva friluftsverksamhet blir förhindrade att göra detta därför att en utomstående hunnit före. Det är givetvis inte riktigt att personer i kommersiellt syfte får organisera aktiviteter på annans mark utan att fastighetsägaren får ta del av vinsten eller ens har tillåtit verksamheten, speciellt som det är ett permanent utnyttjande. I förlängningen kan detta innebära en risk för att allemansrätten i dess traditionella former kommer i vanrykte och ett oönskat slitage på naturen. Av denna anledning vill vi att en ändring i lagstiftningen görs varvid det klart framgår att kommersiellt organiserade verksamheter inte får ske utan berörd markägares eller dennes rättshavares medgivande. I denna del yrkar jag bifall till reservation 20. Regeringen föreslår också att tillståndsplikt även fortsättningsvis skall gälla för kommersiella täkter av berg, sten, grus, sand m.m. Även husbehovstäkter skall kunna underställas tillståndsplikt enligt balken. Detta menar jag är att bortse från den verklighet som den enskilde jordbrukaren befinner sig i. Husbehovstäkter har stor betydelse för de areella näringarna. Öppnande av husbehovstäkt på lantbruksfastighet är att beteckna som pågående markanvändning. Detta måste också fortsättningsvis vara möjligt. Annars kan helt absurda situationer uppstå. Vi har i denna del egna förslag redovisade i motionen. Kristdemokraterna har länge varit förespråkare av miljödomstolar, men vi har svårt att se den miljörättsliga vinsten med regeringens uppläggning. Vad man i praktiken gör är att byta namn på Koncessionsnämnden till miljödomstol, vilka sedan läggs ut på några platser i landet. Dessvärre kommer inte miljödomstolarna i regeringens tappning att styras av rättegångsbalkens regler när de skall handlägga tillståndsärenden. Vi förordar i stället att miljödomstolarna skall ha samma utformning som vanliga domstolar där parterna för fram sina ståndpunkter som vid vanliga rättegångar och där domstolens sammansättning inte är partsbunden. Också i denna del har vi egna förslag. Regeringen och utskottet föreslår också att miljöorganisationer ges rätt att överklaga domar och beslut om tillstånd, godkännande och dispens enligt miljöbalken. Detta är ett gammalt kristdemokratiskt krav. Vi ser gärna att den kunskap och det engagemang som återfinns inom den organiserade miljörörelsen bättre skall kunna tas tillvara och kanaliseras in i beslutsfattandet under ordnade former. Men när vi ser vilka krav regeringen ställer på en miljöorganisation för att den skall godkännas och få överklaganderätt är vi kritiska. De begränsningar regeringen gör när det gäller medlemsantal, historik och verksamhetsformer exkluderar i princip alla föreningar utom Naturskyddsföreningen. Det är t.ex. noterbart att Stiftelsen Miljöcentrum, som är den miljöorganisation som på ett systematiskt sätt för miljöns talan vid koncessionsförhandlingar och i form av flera skadeståndsprocesser i vanliga domstolar å miljöoffrens vägnar, inte kommer att godkännas med regeringens definition. Det visar ändå att det är något som är galet med förslaget. Därför vill vi att det skall omarbetas så att föreningar som exempelvis Stiftelsen Miljöcentrum får talerätt. I denna del stöder vi reservation 37. Sedan kommer vi till frågan om resurser för att klara av att genomföra denna miljöbalk. Det är oerhört centralt att miljötillsynen fungerar och att tillsynsmyndigheterna har de nödvändiga resurserna för att kunna sköta sitt ansvarsområde. Vi kan konstatera att regeringen har skurit ned resurser för tillsynsmyndigheterna till en oacceptabel nivå. Det är någonting som vi från Kristdemokraternas sida vid flera tillfällen har påtalat. Vi har också haft en tydlig prioritering av resurser till miljötillsyn i våra budgetalternativ. En förutsättning för att tillsynen skall fungera är resurstillskott. Riksdagen bör göra ett principuttalande om detta, och därför yrkar jag under mom. 77 bifall till motion Jo33 yrkande 23 och 34. Samma sak gäller också de rättsvårdande myndigheterna. Vi har i budgetsammanhang anvisat mer medel än regeringen för att säkerställa de rättsvårdande myndigheternas styrka. Också på detta område bör riksdagen göra ett principuttalande om att resurstillskott är en förutsättning för en fungerande lagstiftning. På samma sätt är det för centrala miljömyndigheter, kommuner, länsstyrelser och alla de som har att handlägga miljöärenden. De måste givetvis ha resurser till förfogande för att klara av detta. Annars kommer inte en ny miljöbalk att fungera. Vi kan skriva hur fina lagar som helst och ha hur höga ambitioner som helst. Om vi i realiteten inte har tillsyn och kontroll eller åklagare som har resurser att driva mål faller mycket av det fina och det vackra. Därför är resursfrågan central för att möjliggöra ett effektivt upprätthållande av lagstiftningen på miljöområdet. Vi har i dag låga straff för miljöbrott, och det är sällan någon fälls med hårdare straff än dagsböter. Regeringen och utskottet föreslår att straffen för överträdelser på miljöområdet skall skärpas. I de allra flesta fall skall de sträcka sig från böter till fängelse i högst två år. För grova miljöbrott skall skalan sträcka sig från sex månader till högst sex år. Från åklagarsidan har det kommit ett antal kritiska synpunkter som fokuserar just på de svårigheter som finns att utdöma kännbara straff. Statistiken talar sitt tydliga språk. Under 1996 polisanmäldes 327 personer för brott mot miljöskyddslagen. 17 fällande domar avkunnades. Samtliga fick böter, ingen fick fängelse. Samma år fälldes en enda person för miljöbrott enligt brottsbalken. Han fick böter. Vi kristdemokrater anser att regeringens förslag inte är tillräckligt genomarbetat och att det finns anledning att fråga sig om straffskalan ligger på en rimlig nivå. Straffen för överträdelser på miljöområdet måste uppfattas som avskräckande och därigenom fylla sin viktigaste funktion i att verka förebyggande och återhållande på de mindre seriösa aktörer som dessvärre finns. Tyvärr kan vi tala om manschettbrottslighet - det är det som det handlar om här. För att få tillräcklig allmänpreventiv effekt bör straffskalan skärpas. För miljöbrott bör man kunna dömas till böter eller till fängelse i högst fyra år. För grova miljöbrott bör straffskalan sträcka sig från fängelse i fyra år till högst tio år. Här har jag några frågor till såväl miljöministern som utskottsmajoritetens företrädare. Vid den utfrågning som utskottet genomförde med åklagare, miljöorganisationer m.fl. ställde jag frågan om den nya miljölagstiftningen skulle leda till fler fällande domar. Karlmark samt från Björn Gillberg var entydigt: Nej, så blir det inte. Då måste man fråga sig om dessa personer som arbetar rent praktiskt med miljöbrott har fel eller rätt. Vad säger miljöministern? Vad säger utskottsmajoriteten? Har de rätt? Vilken slutsats drar regeringen och majoriteten av det? Är den föreslagna miljölagstiftningen otillräcklig eller är det något annat som inte fungerar? Och om de har fel - varför skulle de som arbetar med de här frågorna veta mindre än regeringen och utskottsmajoriteten? Om vi kunde få ett klarläggande i dessa frågor vore mycket vunnet i debatten. Regeringen och utskottet föreslår vidare att tillsynsmyndighet skall påföra näringsidkare en särskild miljösanktionsavgift vid överträdelser av miljöregler och vid överträdelser av tillstånd och villkor som gäller för verksamheten. Vi kristdemokrater ställer oss bakom principen om miljösanktionsavgifter, men vi anser att de är för lågt satta. Med den föreslagna avgiftsnivån blir det i praktiken möjligt för skrupelfria aktörer att redan i förväg kalkylera in det maximala beloppet på en miljon kronor, som utskottet nu fördubblat den av regeringen föreslagna taksumman till. Vi anser att beloppen måste vara direkt kopplade till dels hur mycket en förebyggande åtgärd skulle ha kostat - avgiften skall alltid ligga väsentligt högre än det beloppet - dels till hur stora skador som uppstått. Det finns därför inte någon anledning att ha något maximibelopp i denna del. Fru talman! Vi kristdemokrater står givetvis i övrigt bakom våra motioner, men för att spara kammarens tid yrkar jag inte bifall till alla delar. Jag hinner för övrigt inte heller gå igenom den mängd ytterligare förslag vi har. Jag tyckte att Eva Eriksson utvecklade frågan om miljökvalitetsnormer väldigt bra. Det kan räcka med vad hon sade. Jag stöder i den delen reservation 16. Vi har inte hunnit gå igenom frågorna om GMO eller om preskriptionstider för miljöbrott. Det finns en rad områden som inte hinner gås igenom. För klarläggande stöder vi kristdemokrater i övrigt reservationerna 5, 16 och 29. Vad gäller reservationerna 11, 12, 31, 53 och 55 avstår vi vid eventuell omröstning eftersom vi har egna förslag i dessa delar. Avslutningsvis kommer vi också att avstå vad gäller reservation 1 och 4 i betänkandet om följdlagstiftningen eftersom vi också där har ett eget förslag. I övrigt står vi bakom vår motion som behandlas i det betänkandet, men för att spara kammarens tid avstår vi också i denna del från att yrka bifall.

Fru talman! Med dagens beslut om antagande av ny miljöbalk tar miljöfrågorna klivet in i 2000-talet. Miljöfrågorna etablerar sig som en egen fråga som kan bedömas utan sidoblickar på eventuella kortsiktiga vinster för företag eller enskild. Slarv och okunskap skall minimeras. Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten om att naturen har ett skyddsvärde och att människornas rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta den väl. Miljöbalken skall ses som en både samordnad, skärpt och breddad miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Den kommer att ersätta 15 nu befintliga lagar. Fru talman! Låt mig i punktform lyfta fram de viktigaste förslagen. Balkens mål är att främja en hållbar utveckling. Nu införs grundläggande principer, t.ex. försiktighetsprincipen, som skall tillämpas. Genom allmänna hänsynsregler ställs samma krav på all verksamhet - Regler och miljökvalitetsnormer införs. Kraven på miljökonsekvensbeskrivningar utökas och skärps. Vattenlagen arbetas in. Miljön får större betydelse. Vid prövning av miljöfarlig verksamhet skall också den joniserande strålningen till omgivningen prövas. 2 000 medlemmar få talerätt, dvs. rätt att överklaga domar och beslut om tillstånd, godkännande och dispens enligt balken. Verksamheter som har stor påverkan på miljö och naturresurser, däribland stora trafikanläggningar, skall tillåtlighetsprövas av regeringen. Strandskyddets ställning görs tydligare. Tillståndskrav på husbehovstäkter föreskrivs. Ansvaret för efterbehandling av mark görs tydligare. En saneringsförsäkring införs. Nu skärps straffen, och brottsbalkens straffbestämmelser arbetas in i balken. Dan Ericsson nämnde miljösanktionsavgifternas införande. De skall beslutas om av tillsynsmyndigheten. Jag kan redan säga till Dan Ericsson att de förhöjda avgifter som utskottet föreslår kan utdömas flera gånger. Den som vill trotsa lagstiftningen får det alltså rätt hett om öronen. Regionala miljödomstolar ersätter Koncessionsnämnden och vattendomstolarna. Reglerna om genetiskt modifierade organismer arbetas in i balken. Till slut vill jag nämna att tillsynsansvaret understryks i balken och att kommunens tillsynsansvar utökas. Efter denna verkliga snabbredovisning vill jag sätta in balken i ett miljöhistoriskt sammanhang. Som en parentes vill jag för den speciellt intresserade på området hänvisa till sidorna 23 och 27, där utskottet med kansliets hjälp ger den mest kortfattade historik om miljöfrågorna under 1900-talet som går att få. Jag tycker själv att den är väldigt uttömmande. När miljöproblemen under den första halvan av 1900-talet fördes på tal saknades i många fall kunskapen och förankringen för att åtgärda problemen. Ett sådant exempel som jag kan ta från Stockholm var när frågan om Henriksdals reningsverk behandlades i riksdagen för många herrans år sedan. Då var det en riksdagsman som sade: Detta är kommunalt slöseri med medel, när hela Östersjön står till vårt förfogande! Detta ger en bild av hur man uppfattade det hela för så länge sedan. Men för oss som började jobba med de politiska miljöfrågorna för ett 20-tal år sedan var det kanske också lättare än vad det är i dag. Det fanns klipp att göra om man gav sig in i miljöpolitiken, skulle man kunna säga. Med ett beslut kunde vi förhållandevis kvickt se förändringar. Ett exempel är de kommunala besluten som sedan följdes upp centralt om svavelhalterna i våra oljor. Svavelhalterna är i dag nere på en tiondel av de utsläpp som man hade 1970. Vattenfrågan fick också förhållandevis snabba resultat när reningsåtgärder sattes in. Vänerns siktdjup är nu lika gott som det var runt sekelskiftet. Riddarfjärdens vatten är badbart vid de bad som finns i huvudstaden - oavsett vad EU säger. Vi kan från våra fönster här i riksdagen se hur laxen fångas inför våra ögon. Det var faktiskt möjligt att snabbt få resultat. Under 80 och 90-talen uppmärksammade man i politiken de miljöproblem som produkternas kemikalier och avfall orsakar. Men detta får inte förleda oss att tro att problemen är lösta. Många av dem finns kvar - mer komplicerade, svårare att upptäcka och mer internationaliserade. Vi har fått nya miljöproblem där äldre lagstiftningar inte räcker till. Därför behövs nya metoder, nya tillvägagångssätt. Miljöbalken är anpassad till den nya tidens problem. I arbetet med att förverkliga ett hållbart samhälle skall miljöbalken vara miljöpolitikens centrala verktyg. Balken kommer att modernisera den svenska miljörätten. Fru talman! Bakom införandet av en miljöbalk står i dag samtliga politiska partier, även om engagemanget nog får sägas vara väldigt varierat. Under arbetet med miljöbalken har socialdemokraterna i slutfasen samarbetat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Samarbetet har varit konstruktivt och målinriktat. Till betänkandet har fogats 55 reservationer. Endast en av dessa är en gemensam reservation från Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Jag utgår från att Kristdemokraterna ansluter sig till den gemensamma reservationen - vi har här också hört att så är fallet. Av de 55 reservationerna svarar moderaterna ensamma för 31 stycken, eller runt 60 % av avlämnade reservationer. Moderaterna är också det parti som genom sina förslag konsekvent försöker urholka balkens möjligheter att bli en effektiv lag. Eftergifterna är många på miljöns bekostnad. Både Eva Eriksson och Dan Ericsson har tagit upp den gamla balken. De här reservationerna, och det faktum att de partier som lade fram den gamla balken så pass dåligt har kunnat hitta varandra i sina reservationer, förklarar varför den lag som då lades fram var så urvattnad. Göte Jonsson och Daléus talar om vem som gjorde vad i regeringen - och det är väl då underförstått att Daléus dömer ut moderaternas agerande i mijöpolitiken under den tiden - och också det är väl en förklaring till att en del av arbetet nu måste göras om. Låt mig ta ett exempel från reservation 3, där moderaterna har en bärande princip för miljöbalken. Där säger moderaterna: "Som anförs i motionen har nutidshistorien med all önskvärd tydlighet visat att marknadsekonomiska principer och ett konkurrenskraftigt och fungerande näringsliv är av avgörande betydelse för en positiv utveckling på miljöområdet." Detta är inte sant i den verklighet jag har levt i. Det har inte varit konkurrensen som har drivit fram miljöfrågorna. Orsaken till att företag har konkurrerat ut sina konkurrenter har inte varit att man velat ha bättre miljöprodukter. Orsaken var att samhället lade sig i, att samhället inte accepterade de avigheter man upptäckte att företagen kom med. Det är inte en sann bild som ni ger i er reservation, Göte Jonsson. Texten i reservationen fortsätter: "En stor del av initiativet på miljöområdet ligger i dag hos enskilda människor och framsynta företagare som agerar på den fria, konkurrensutsatta marknaden." Ja, utan de krav som de politiska församlingarna ställde hade man inte anpassat sig på det sättet. Sveriges riksdag har faktiskt genom sin lagstiftning givit konkurrensfördelar för en rad svenska företag. Under mina tolv år som miljöborgarråd i Stockholm var det så att varje gång vi ville göra en inskränkning, lägga ut ett föreläggande på ett företag, sade man att det var omöjligt, att det inte gick. Och varje gång lyckades det, varje gång var det möjligt att nå fram till det man sade var omöjligt. Den enda slutsats jag kan dra av det är faktiskt att jag inte tog i tillräckligt, att jag borde ha fört fram fler förslag. Ni skriver också i reservationen: "Inom näringslivet ses miljöarbetet alltmer som något av godo, som kan öka både marknadsandelarna och vinsterna." Där sansar ni er litet och säger att det inte var så förut men att företagen nu börjar se det på det sättet. På den punkten har ni faktiskt litet rätt. Nu börjar fler företag förstå att man kan ha konkurrensfördelar av miljövinsten. Men så var det inte tidigare. Försök inte slå i någon det, för det är inte sant. I två reservationer, som också här har berörts, nr 51 från Moderaterna och nr 52 från Centerpartiet, tas ersättningsrätten upp, dvs. regeringsformen 2 kap. 18 §. I båda reservationerna konstateras att en omfattande rättsvetenskaplig diskussion ägt rum i frågan. Det är sant. Sedan påstår båda reservationerna att motivet till att ändringen av regeringsformen 2 kap. 18 § trädde i kraft den 1 januari 1995 var att ge ägarrätten ett förstärkt skydd, men detta är inte sant. Hur det skall tolkas är en sak, och vad som var avsikten är en helt annan. Först tolkningen: Regeringen anser att någon utvidgning av rätten till ersättning inte har skett. Konstitutionsutskottet gör i sitt yttrande samma bedömning. Konstitutionsutskottet tillägger att det "skulle framstå som stötande om grundlagsbestämmelsen skulle medföra att det betalas ut ersättning till t.ex. den vars verksamhet stoppas för att den innebär ett allvarligt hot mot människors hälsa eller miljön". Utskottet delar KU:s uppfattning. Man skriver vidare: Ett sådant system skulle dessutom stå i strid med den internationellt erkända principen om förorenarens ansvar, som vunnit allmänt erkännande i internationellt miljöarbete. Utskottet delar också på den punkten regeringens och konstitutionsutskottets bedömning. Så till den andra frågan: Vilken var avsikten med ändringen 1995? Centerpartiet påstår i sin reservation att motivet var att ge äganderätten ett förstärkt skydd. Om detta säger Lagrådet att det inte har varit lagstiftarens mening och hänvisar till uttalanden i förarbetena. Konstitutionsutskottet understryker att motivuttalandena bakom ändringarna 1994 är klara och entydiga. "Någon förändring av tidigare gällande rätt var inte avsedd." Vid utskottets utfrågning för balkens behandling i utskottet fick Carl Axel Petri frågan om vad avsikten med förändringen var. Hans svar blev: "Det gäller 2 kap. 18 § regeringsformen. Jag var faktiskt ordförande i Fri och rättighetsutredningen som lade fram förslag till den. Hela den politiska kompromiss som låg till grund för detta var att man skulle grundlagsfästa den äganderätt som redan fanns men inte utvidgades. Därom var alla ense. Då var det en fråga om hur ordalagen skulle avfattas. Vi tyckte att vi gjorde detta på ett begripligt sätt. Det kom invändningar under remissbehandlingen, men de beaktades varken i propositionsskrivandet eller av konstitutionsutskottet. Det är alltså fullständigt klart att det inte var fråga om att utvidga äganderätten i sig, utan den äganderätt som fanns skulle grundlagsskyddas. Det har sedan dess förts en rättsvetenskaplig debatt -." Av vad jag nu har redovisat framgår att reservanterna inte har rätt när de gör gällande att syftet med tidigare genomförd ändring skulle ha varit någon annan än att behålla den tidigare tolkningen. I en gemensam reservation tar Moderaterna, Centern och Folkpartiet upp allemansrätten. Det kan vara lätt att förledas att tro att man faktiskt är ute för att skydda ägandet när man på det här sättet tar upp frågan om allemansrätten och äganderätten. I själva verket handlar det om en inskränkning av allemansrätten. Balken gör inte i något avseende någon ny tolkning av allemansrätten mot vad vi har haft tidigare. Det finns ingenting i balken som innebär att vi får en ny tolkning av allemansrätten. Den som klagar på balken menar därför att man skall göra inskränkningar i allemansrätten, såsom vi har känt den under lång tid. Många hänvisar också till Högsta domstolens beslut. Jag har hört tidigare talare säga att detta skulle bevisa att äganderätten var hotad. Högsta domstolen skriver i sitt beslut att om ett sådant kollektivt nyttjande skulle innebära påtaglig skada eller olägenhet kan man inte utnyttja allemansrätten. Man talar alltså inte bara om skada, utan man talar också om olägenhet. Vi tycker för vår del att detta är rimligt. Flera talare har i debatten misstänkliggjort balken på den här punkten. Det är oroande att utskottets ledamöter, som vet bättre, som vet att det handlar om olika delar, mörkar för att plocka tillfälliga vinster på det här området. Jag tror inte att det tjänar den lagstiftande församlingen att inte redovisa korrekt, och jag menar att ni inte har gjort det i just den här frågan gentemot dem som vi har att redovisa för. Balken har inneburit mycket arbete för kansliet. Det har varit ett mycket omfattande arbete för kansliet. Jag vill framföra ett tack till kansliet för det kollektiva jobb det har genomfört när vi har jobbat med balken. Jag vill också säga till alla, också till dem som nu råkar ha skrivit reservationer i opposition, att jag tycker att det har varit ett intressant och spännande arbete i utskottet där alla konstruktivt har deltagit. Jag för min del har lärt mig mycket under de diskussioner vi har haft i utskottet. Fru talman! Med det jag nu har sagt yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandena JoU20 Miljöbalk och JoU25 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. Jag yrkar också avslag på samtliga 55 reservationer till JoU20 och de 4 reservationerna till Ericsson här framförde yrkar jag också avslag på. Jag ber att få återkomma i den debatt som jag ser att herrarna har anmält sig till.

Fru talman! Först har jag bara en iakttagelse. Ingemar Josefsson säger att med den här balken tar miljöarbetet klivet in i 2000-talet. Det är nu inte alldeles rätt. Det här är ett sätt att samla ihop en befintlig situation och att hantera - det kan man väl hålla med om - en del av dagens problem. Men det är inte en miljöbalk som tar ett offensivt kliv in i framtiden. En annan iakttagelse, fru talman, är att Ingemar Josefsson säger att olika partier inte har hittat varandra i det här arbetet. Det är inte heller riktigt sant, inte ens när det gäller kritiken av miljöbalken. Som Ingemar Josefsson vet har vi samlats i ett tidigare betänkande och konstaterat att regeringens miljöarbete är värt kritik därför att man inte i tid har levererat material som gjort det möjligt för oss att ta ställning till målen i miljöarbetet åtminstone parallellt med att vi tar ställning till lagstiftningen. De som kanske mest blir lidande, vid sidan av miljön, är förstås Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som nu är med om en lagstiftning men inte har varit med och diskuterat målen. Fru talman! Vi har hittat varandra också i en annan fråga. För en kort tid sedan hittade vi varandra i jordbruksutskottet i att tycka att det borde gå mer resurser till inköp av skyddsvärda skogsområden eller andra åtgärder. Miljöramen borde höjas med 100 miljoner under vartdera av de tre följande åren. Detta har vi i enighet gått till finansutskottet med. Möjligheten att få igenom denna förändring beror på huruvida socialdemokraterna i den litet snåriga budgetprocessen vill ändra sitt paket med detta innehåll. Det är den enda möjligheten. Den frågan vill jag ställa till Ingemar Josefsson, fru talman: Vill han och socialdemokraterna i jordbruksutskottet medverka till att socialdemokraterna i finansutskottet tar reson och här i kammaren ser till att det blir 100 miljoner kronor mer till inköp av skog?
Fru talman! Jag menar att balken på miljölagstiftningens område faktiskt innebär ett avstamp in i Jag noterar att Daléus varken i sitt inledningsanförande eller nu talar om balken utan försöker tala om allting annat. Det förvånar mig att intresset för balken så har svalnat att hälften av det första inlägget inte behandlade balken utan en rad andra frågor. Det visar väl ungefär vad Centerpartiet här har att komma med. Det är väl ändå anmärkningsvärt, Daléus - det tycker i alla fall vi som ser det utifrån - att av 55 reservationer är endast en gemensam från dem som tidigare sade att de hade ett alternativ till den balk som nu är framlagd. Det är väl ändå anmärkningsvärt.
Fru talman! Här har vi en skillnad. Jag kan visst stå och prata om balken en lång stund. Men sedan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och den socialdemokratiska regeringen kom överens om att lägga fram den här balken har vi ju varit förhållandevis klara över att de kommer att driva igenom den här i dag. Så är det ju. Det är alldeles uppenbart på det sättet. Vi kan tydligt redovisa vår ståndpunkt, såsom vi har gjort i motioner och på andra sätt. Men jag, fru talman, vill till skillnad från Ingemar Josefsson ge mig på de frågor som nu går att påverka. Och det går här i Sveriges riksdag, innan vi skiljs åt, att påverka hur mycket resurser som går till inköp av skyddsvärd mark. Det är därför, fru talman, jag här vill driva den frågan. Det är angelägen, praktisk miljöpolitik, möjlig att påverka inom en vecka för Ingemar Josefsson. Vill han medverka till det tycker jag att han skall redovisa det här i dag. Sedan kan vi diskutera mycket av det vi har redovisat i det här dokumentet, det vi har debatterat och diskuterat under flera månader inte minst i utskottet. Jag är beredd till en fortsatt sådan diskussion och hoppas kunna föra den med miljöministern senare. Men här har vi en praktisk politisk fråga som går att åtgärda, som går att förändra genom ett politiskt beslut. Så hjälp mig, fru talman, att få Ingemar Josefsson att svara på den frågan!
Fru talman! Jag kanske skall hjälpa fru talmannen att försöka få Daléus att hålla sig till dagordningen. Den fråga Daléus talar om kommer upp på tisdag i nästa vecka. Då skall vi prata om det. Det är ändå anmärkningsvärt att Daléus efter så här lång tid inte vill prata om balken. Det måste väl ändå framstå, både för åhörare och för oss som sitter i salen, som väldigt konstigt efter alla de uttalanden som Daléus har gjort i denna fråga. När det gäller splittringen av reservationerna, Daléus, vore det väl en sak om de låg i närheten av varandra. Men de spretar ju som en hagelkärve åt alla håll. Det finns ingen samordning. Det har åtminstone förvånat mig hur ni över huvud taget kunde skriva ihop er i en balk.
Fru talman! Jag vill litet grand kommentera frågan om bärande principer. I Riodeklarationen, som Sverige har accepterat och skrivit under, framgår det mycket klart att marknadsekonomi och äganderätt är viktiga förutsättningar för ett bra miljöarbete. Detta bygger givetvis på de internationella erfarenheter vi har när det gäller andra ekonomiska och politiska system. Vad vi efterlyser är att man också i svensk viktig miljölagstiftning slår fast denna bärande princip. Sedan säger Ingemar Josefsson att vi måste ha lagstiftning också. Ja, det är självklart. Det har vi haft, och det måste vi ha. Vi har varit överens om väldigt mycket lagstiftning. Men skillnaden är att vi i dag har en situation där miljöarbetet måste föras väldigt mycket utifrån producenters, konsumenters och enskilda människors villkor och önskemål. Då tycker vi att det vore viktigt att också slå fast detta i miljölagstiftningen. Det är ingalunda så att vi har varit motståndare till nödvändig lagstiftning på miljöområdet. Vi är det inte nu heller, Ingemar Josefsson. Vi står ju bakom huvuddelen av miljöbalken. Men samtidigt måste man också markera bärande principer inom ramen för en demokratisk ordning, en marknadsekonomisk ordning och en ordning som värnar äganderätten. Det är det jag beklagar att Ingemar Josefsson och riksdagsmajoriteten inte ställer sig bakom, ty då haltar miljöarbetet. Om man inte är beredd att stå bakom detta haltar miljöarbetet. Här är det inte heller fråga om att se tillbaka, utan här är det fråga om att se framåt. Precis som Ingemar Josefsson sade tidigare är ju det här en lagstiftning för 2000-talet. Då skall vi väl också i Sverige slå fast de bärande principer som vi i internationella sammanhang har varit överens om, inte minst i samband med
Fru talman! Göte Jonsson drar frågan om äganderätten väldigt hårt. Jag vill därför fråga rakt på sak: Menar Göte Jonsson att allemansrätten, såsom vi har använt den under flera århundraden, bör förändras? Är det för lätt för den enskilde att komma ut i naturen? Bör den rätten inskränkas? Om det är er avsikt så säg det, och skyll i så fall inte bara på äganderätten. Om ni fick igenom ert förslag om äganderätt och rätt till ersättning skulle det innebära att en lantbrukare som förbjuds att använda gifter skulle ersättas för det. Det är ju konsekvensen av ert förslag. Det kan väl ändå inte vara rimligt. Det står inte i några proportioner till den miljöstrategi som vi har haft vare sig här i Sverige eller internationellt.
Fru talman! Jag tycker att Ingemar Josefssons senaste uttalande visar hur litet känsla han har för äganderätten och de bärande principerna. Det är givetvis inte fråga om att en lantbrukare skall ha ersättning om han inte får använda gifter. Vi är ju överens om att begränsa giftanvändningen generellt. Där har vi en gemensam målsättning. Det är inte det som det handlar om. Vad det handlar om är begränsningar i pågående markanvändning totalt sätt. Utnyttjande av allemansrätten för kommersialiserad verksamhet är faktiskt ett relativt nytt påfund. Om vi utvecklar den verksamheten är risken att vi får inskränkningar i allemansrätten. Jag är medveten om, och det sade jag från talarstolen, att rättsläget i dag är oklart utifrån de domslut som finns. Därför vill vi slå fast att kommersiell verksamhet på annans mark inte skall få ske utan markägarens tillstånd. Här är det inte fråga om att Ingemar Josefsson och jag, en scoutgrupp eller en idrottsförening vill ut i naturen inom allemansrättens ram. Givetvis skall man få det. Men om det t.ex. kommer ett tyskt turistföretag och vill etablera kommersiell verksamhet på Ingemar Josefssons eller min mark, tycker jag att det är rimligt att man först frågar markägaren innan man bedriver verksamheten. Jag tycker att det är angeläget att också Ingemar Josefsson försöker att klarlägga hur situationen ser ut på det här området. Det är snarare majoritetens inställning i den här frågan som gör risken stor för att det inom några få år kommer starka krav på inskränkningar i allemansrätten.

Fru talman! Det sätt som Göte Jonsson talar om balken innebär faktiskt att den skulle vara ett grundskott mot möjligheten att bedriva ett ordentligt miljöarbete. Man blandar ihop äganderätten och möjligheterna för ägare att göra precis vad som helst, annars skall de få ersättning. När utskottet härförleden var på studieresa i Uppland med SLU, var vi då en organiserad resa som borde ha anmälts till markägaren, eller hade vi, som Göte Jonsson ser det, rätt att vara där enligt allemansrätten?
Fru talman! Jag tror ändå att jag talade om balken och dess konsekvenser, Ingemar Josefsson, i ett kanske alltför långt anförande. Men det är oerhört mycket som skall täckas upp. Jag ställde en fråga i mitt anförande och jag vill upprepa den. Den handlar om miljöbrott och fällande domar. Om vi nu antar en ny samlad miljöbalk skulle man kunna förvänta sig att det blir enklare att komma åt miljöbrottslingar. Det måste ändå vara syftet med den. Givetvis kan man säga att vi har ett mycket bra förebyggande arbete och att vi skall se till att miljöbrott aldrig kommer till stånd. Men verkligheten är att vi har ett antal miljöbrottslingar och vi kommer att ha det i fortsättningen också. Min fråga till åklagare m.fl. i den utfrågning som utskottet anordnade med anledning av miljöbalken var: Kommer vi att få fler fällda miljöbrottslingar med hjälp av den nya miljöbalken? Svaret var ju nej. Därför ställde jag frågan i mitt anförande: Vilken slutsats drar utskottsmajoriteten av detta? Var det ett riktigt svar eller var det ett felaktigt svar? Om det var ett riktigt svar måste ni kunna säga att vi kanske inte har fått den fulländade miljöbalken. Eller är det något annat fel som gör att vi ändå inte kommer att komma åt miljöbrottslingarna?
Fru talman! Jag tycker att Dan Ericssons fråga är seriös. Det här är ett problem som man alltid har. Hur långt kan man gå i lagstiftningen och samtidigt behålla rättsskyddet? Jag har faktiskt grunnat mycket på precis samma fråga. Jag tror inte att vi kommer att få så många domar till. Jag tror att det som kommer att inträffa är att de som har att följa lagstiftningen kommer att anpassa sig. Det måste också vara utgångspunkten för en lagstiftning, inte att man sätter folk i fängelse, utan att man sätter upp ramar som innebär att enskilda och företag vet vad som gäller. Min erfarenhet från miljöarbetet, där vi har gjort anmälningar, är att företag och enskilda har anpassat sig mycket snabbt när man har fått veta var ramen ligger. Jag tror att när man får den ram som balken anger klar för sig kommer vi att få en anpassning, med färre domar som följd. Det är i varje fall min förhoppning.
Fru talman! Det var ett ärligt och redigt svar. Det är Ingemar Josefssons bedömning att det inte blir fler fällande domar. Följdfrågan blir då: Kommer vi att i nästa steg ändå ha nått målsättningen att få en bättre miljö? Kommer vi att ha fått en sorts allmänpreventiv verkan av hela regelverket så att det blir färre miljöbrottslingar? Om vi inte når det kvarstår egentligen problemen. Då kommer vi att kunna fortsätta att räkna sådan statistik som jag gjorde här tidigare: År 1996 polisanmäldes 327 personer för brott mot miljöskyddslagen. Ingen fick fängelse och det handlar om ett fåtal som fick fällande domar och böter. Då kommer det fortfarande ute i samhället och bland folket att upplevas på det här sättet: Jaha, det här med miljöbrott verkar inte vara några bekymmer. Det verkar inte samhället ha prioriterat. Här har man inte tagit till en tillräcklig straffskala som gör att man kommer åt miljöbrottslingarna. Man tappar liksom tilltron till lagstiftning och rättsväsende. I förlängningen gäller det, som jag också lyfte fram i mitt anförande, resursfrågan. Det har rättsväsendet, inte minst åklagarna, pekat på. Skall vi klara av att handlägga miljövården måste vi också få ett rimligt resurstillskott. På den punkten har vi varit mycket tydliga och drivit på. Men i det nya läget kanske Ingemar Josefsson kan säga att när vi nu får den nya organisationen i sjön kommer man att få tillräckligt med resurser. Man kommer att ge ett ordentligt tillskott. Det är nödvändigt om det här över huvud taget skall fungera.
Fru talman! Jag tror att det initialt blir så, Dan Ericsson, att man kommer att få fler domslut tills man får klart för sig var ramen kommer att ligga. Därefter kommer det att ske en anpassning. Vi har naturligtvis också i vår organisation på den statliga sidan en anpassning att göra. Vi skall se till att vi får folk som blir specialutbildade på rätt sätt i den här organisationen. I övrigt tror jag faktiskt att vi kommer att få bättre efterlevnad än vi har haft tidigare. Inte räknat i domar, men bättre efterlevnad tror jag det de facto kommer att vara. Men som i all lagstiftning kommer vi naturligtvis att upptäcka luckor som vi kommer att bli tvungna att täppa till. Varför skulle det inte ske på det här området, det sker ju på alla områden. Det finns inga som är sådana experter som de som vill komma undan lagarna. Då ankommer det på den lagstiftande församlingen att korrigera det. Men vi har lagt en bra grund för att komma åt de miljöbrott som vi vill komma åt.

Fru talman! Miljöministern! Ledamöter och åhörare! Det är faktiskt ett historiskt beslut som vi skall fatta i riksdagen i dag. Det är första gången som vi skall samla de viktigaste miljölagarna till en miljöbalk. Det här är faktiskt någonting unikt. Vår kanslichef har räknat ut att det statistiskt sett kommer att dröja 250 år till nästa gång. Ingen av oss kommer garanterat att få vara med om det någon mer gång. Jag vill också passa på att tacka för ett bra samarbete som vi har haft med regeringen, Miljödepartementet och Miljöpartiet i det arbete och den process som har lett fram till propositionen. Naturligtvis har vi inte fått gehör för alla våra krav. Konstigt vore det kanske om man träffar en uppgörelse om ett stort lagförslag. Men vi har ändå nått så långt att vi tycker att vi har ett bra resultat och en bra grund att stå på. Det är också så att miljöbalken inte är en lösryckt lagstiftning. Man måste se miljön i ett större sammanhang. Det är nödvändigt med en miljöomställning om människan som art skall överleva på jorden. Naturen kommer alltid att klara sig. Men om vi inte förmår att göra den nödvändiga omställningen, om vi inte förmår att anpassa vårt eget liv på jorden till vad naturen tål, kommer vi, liksom dinosaurierna, att bli en parentes i utvecklingen på jorden. Därför krävs det en revolutionerande omställning av synen på hur vi lever. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka. Detta är svårare än att vända en tanker i Öresund. Alla människor kommer att beröras - lokalt, nationellt och globalt. Vi kommer att beröras var och en. Hittills har utvecklingen gått åt fel håll. Även om det händer positiva saker, går det fortfarande åt fel håll på många områden. Fortfarande råder stora hot mot de biologiska försörjningssystemen. Det är stora hot mot hur jordens resurser används. Vi ser framför oss en utveckling mot megastäder och jordbruksmark som förstörs. Vi ser framför oss det växande klimathotet. Det tycks som om varje tekniskt framsteg samtidigt har en baksida som leder till ökad miljöförstöring. Det går också att se hur miljöproblemen har ändrat karaktär. När mina barn var små på 70-talet talade vi med dem om direktören för fabriken som lät göra så stora utsläpp till havet och luften. I dag har vi kommit till rätta med en stor del av den typen av utsläpp. Däremot finns det i dag en mängd diffusa utsläpp som är svårare att komma till rätta med. Den privata konsumtionen har lett till ökade problem. Vi har som enskilda konsumenter ibland svårt att välja det som är miljövänligt. Stora transnationella företag hindrar oss på grund av deras produktutveckling att välja det som är minst miljöstörande. Detta betyder att det krävs ett arbete på alla nivåer för att bryta utvecklingen, från daghemmen till servicehusen, i kommunerna, landstingen och staten, och inte minst i näringslivet. Både de små och de stora företagen måste göra en miljöomställning. Det måste ske stegvis. Samhället måste ställas om till att bli ekologiskt hållbart. Detta är svårt. Vi vet inte alltid vad vi skall göra i dag för att nå ett hållbart samhälle om 10-40 år. Vi har ibland svårt att hitta de bra lösningarna i det korta perspektivet när vi inte vet vilka de stora hoten är. För att komma till rätta med miljöomställningen krävs beslut av olika karaktär. Det krävs internationella överenskommelser eftersom miljöproblemen är gränsöverskridande. Vi behöver nationella miljömål. Vi behöver ekonomiska styrmedel och samhälleliga investeringar. Vi behöver ökad kunskap, och vi behöver anslå tillräckligt med pengar i våra nationella budgetar. Vi behöver lagstiftning. Där kommer miljöbalken in. Miljöbalken är ett av de medel för att nå målet om ett hållbart samhälle som vi skall fatta beslut om i dag. Det har varit en lång utredningsprocess. Det har funnits en borgerlig proposition, som diskuterades tidigare i dag. Det har också framkommit bra varför vi i Vänsterpartiet stödde att den propositionen skulle dras tillbaka. Nu har vi fått ett nytt förslag på en samordnad och skärpt miljölagstiftning. Jag tänker ta upp några av de saker som vi i Vänsterpartiet har tyckt varit bra med den utvecklingen. Bl.a. gäller det hänsynsreglerna. I den nya miljöbalken finns ett kapitel med hänsynsregler som gäller alla åtgärder som inte är försumbara för människors hälsa, miljö, regler som gäller för alla människor och all verksamhet som påverkar miljön. Dessa bygger på två internationella och viktiga miljörättsliga principer. Den ena är den s.k. förorenarenbetalar-principen. Den som orsakar skada eller olägenhet skall ansvara för att förebygga eller avhjälpa skadan. Den andra bygger också på den s.k. BAT tekniken, best available technique. Alla som yrkesmässigt bedriver eller tänker bedriva en verksamhet skall tillämpa bästa möjliga teknik. Det finns fler delar i avsnittet om hänsynsregler, men jag tänker inte ytterligare gå in på dem. Ett annat avsnitt som är viktigt är frågan om miljökvalitetsnormer. Regler kan sättas upp för ett geografiskt område för hur mycket miljön tål. Sedan gäller det att de som lever och verkar inom det området att gemensamt hitta lösningar. Det måste sättas gränser för vilka verksamheter som får bedrivas för att nå upp till normen. Det är också ett viktigt framsteg att miljöorganisationer får rätt att överklaga beslut. På det sättet ges miljön inte bara en utan många ombudsmän. Det är positivt. Det är bra att det nu finns en regel som säger att regeringen på ett tidigt stadium skall miljöpröva stora anläggningar som vägar, järnvägar, flygplatser och fabriker. Det är bra att det finns regionala miljödomstolar. Det är något som Vänsterpartiet har krävt i många år. Miljösanktionsavgifter har berörts tidigare i dag. Det är ett nytt instrument som skall vara snabbt och effektivt. Det går att på ett enkelt sätt jämföra miljösanktionsavgiften med parkeringsböter. Ställer man bilen fel får man en p-lapp. Flyttar man inte på bilen får man en ny p-lapp. Ställer man bilen på ett olagligt ställe kan man åtalas och fällas för vårdslöshet i trafik eller motsvarande. På det sättet ger miljösanktionsavgiften ett ytterligare instrument för myndigheterna att komma till rätta med den typ av påverkan på miljön som inte alltid kan bevisas är uppsåtlig - vilket ligger i straffskalan. Det är bra att det blir skärpta straff på flera områden. Med miljöbalken har vi fått ett bra lagverk att utgå från. Självklart blir detta inte ett en gång för alla slutgiltigt beslut. Ett så stort lagstiftningsarbete - det största som riksdagen skall fatta beslut om - kommer att behöva en kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Det är också viktigt att genomförandet blir bra. Därför välkomnar vi den parlamentariska kommittén som skall följa tillämpningen av miljöbalken. Det är också viktigt att kommuner och landsting ges tillräckliga möjligheter till utbildning i tillämpning av lagen. Där finns ett ambitiöst program. Jag vill kommentera den tidigare debatten i dag. Det har varit intressant att lyssna på de borgerliga partierna. De säger att förslaget kommer för sent. Å andra sidan går det inte att fatta beslut om att lagen skall träda i kraft. De både vill och vill inte. Det är litet märkligt. Sedan är det Centern och Lennart Daléus. Det är anmärkningsvärt att en så stor del av Lennart Daléus anförande ägnades åt kommande beslut. Han pratade om de budgetramar som vi skall fatta beslut om nästa vecka och inte om balken som sådan. Lennart Daléus sade i sin replik med Ingemar Josefsson att det beror på att man i princip redan har fattat beslut om balken. Det finns en uppgörelse. Det skulle inte ha blivit mycket till debatt i kammaren om vi hade resonerat så under de gångna åren. Mycket av den ekonomiska politiken har varit uppgjord i förväg. Det är ett konstigt synsätt. De två frågor som de borgerliga partierna har enats om gäller allemansrätten och i viss mån äganderätten. Ingemar Josefsson hade en ganska klargörande diskussion om allemansrätten. Centern har väckt en motion om att stifta en lag som skall häva HD:s dom - det är vad förslaget går ut på. Låt mig ge ett konkret exempel. För några år sedan hade jag möjlighet att ägna mig åt forsränning längs Vindelälven. Det var trevligt. Vi stannade till på ett par ställen och drack kaffe, och vi gjorde strandhugg. Det var på privat mark. Är det Göte Jonssons, Lennart Daléus och övriga borgerliga representanters mening att markägaren hade kunnat hindra oss från detta? Forsränningen var ett kommersiellt arrangemang. Vi betalade för det. Det här ställer frågan på sin spets. Jag måste ställa en ytterligare fråga till Lennart Daléus. Den gäller anslaget till miljöbudgeten. Vi var ense i jordbruksutskottet. Såvitt jag förstår är det inte många av partierna i finansutskottet som nu stöder det förslaget. Hur gör Centern på tisdag? Kommer Centern att stödja sin egen motion när det gäller anslagen till miljöbudgeten? Göte Jonsson från Moderaterna tar upp de bärande principerna, och han för ett ganska hypotetiskt resonemang om att man skall se positivt på människans goda påverkan på miljön. Det är en fras som ingen kan säga någonting negativt om. Det svåra är bara att definiera vad som är människans goda påverkan på miljön. Jag skall ta två exempel. På 60-talet använde man mycket hormoslyr i skogen, och det fördes en väldig debatt om det. Det var definitivt någonting som var negativt, men det fanns de som trodde hårt på hormoslyret. Man talade i radio, i TV och på möten om att det inte var farligt, och man drack hormoslyr för att bevisa att det var ofarligt. De människorna lever inte i dag. Vi har också haft mycket diskussion om betat utsäde inom jordbruket. Det är inte den fria konkurrensen som har lett till att det kvicksilverbetade utsädet har försvunnit, utan det är en lagstiftning och framför allt aktiva, miljömedvetna människor, som har drivit en opinion i de frågorna. När det gäller frågan om äganderätten är det intressant att se att det i det betänkande från konstitutionsutskottet som skall debatteras efter detta bara är moderaterna som har krävt en stärkt äganderätt. Där finns återigen en splittring mellan de borgerliga partierna. Dan Ericsson tog upp straffskalan och frågade om det kommer att bli fler fällande domar. Från Vänsterpartiets sida ser vi det inte som en målsättning att få fler fällande domar när vi skärper straffen. Det är snarare tvärtom, att skärpta straff eller ändrade straffskalor är till för att man skall få färre fällande domar, därför att man vill få en förändring av beteendet. Problemet i dag är inte i första hand straffskalan, utan att det är så få av miljöbrotten som leder till åtal, att de inte ens kommer upp den vägen. Jag är övertygad om att det förslag som vi nu har lagt, bl.a. om regionala miljödomstolar, kommer att innebära att ett ökat antal miljöbrott leder till åtal. Men återigen är det viktigaste att färre människor begår miljöbrott och att vi får ett bättre tillstånd i miljön. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att det har varit värdefullt att ha haft möjlighet att delta i arbetet med att skapa en miljöbalk och en helt ny, sammanhållen miljölagstiftning. Jag beklagar att inte fler partier som var inbjudna - det gällde i princip alla partier - tog chansen. När många människor tänker olika tankar leder det till ett bra resultat. Jag tycker att vi har nått ett bra resultat, men när vi fattar beslut om den viktigaste miljölagstiftningen och har det största lagstiftningsarbetet på miljöns område, är det synd att några partier skall tjura, minst sagt, och ställa sig vid sidan om och prata om ovidkommande saker.

Fru talman! Fru talmannen vet bättre än jag vad som tilldrar sig i Rackarbergen i Uppsala, med Måns och Bill och Bull. Litet så är det i miljöpolitiken, med Miljöpartiet som Bill och Bull. De säger ungefär samma saker. De säger det som Måns har bestämt, med litet olika ordval. Nu har Vänsterpartiet genom det här samarbetet, eller under trycket av Socialdemokraterna, gett upp några viktiga principer, inte bara i miljöarbetet utan mera allmänt sett. Det illustrerar Maggi Mikaelsson i dag. Jag skall ta upp några centrala frågor som jag trodde var viktiga för Vänsterpartiet. När det gäller det kommunala vetot: Hur kan det ha blivit så att Vänsterpartiet systematiskt medverkar till att urholka det kommunala vetot genom den här lagstiftningen? När man har möjlighet, t.ex. i fråga om sådant som relaterar till hanteringen av högaktivt avfall från kärnkraften, att skärpa kommunernas möjlighet att påverka, ta ställning till och bestämma om det egna området, medverkar Vänsterpartiet till att urholka detta. När det gäller överklagande: Hur kommer det sig att Vänsterpartiet medverkar till att i realiteten en organisation får överklaganderätt? Det folkliga arbete som bedrivs på miljöområdet kommer inte till tals på det här sättet. Var är stödet till en miljöombudsman, som såvitt jag förstår Vänsterpartiet tidigare tyckte var en bra inrättning? Det har försvunnit nu. Fru talman! Avslutningsvis vill jag svara på den dunkla frågan: Ja, Centerpartiet kommer att stötta sina motioner och sina reservationer i den här debatten och i andra debatter som kan komma i kammaren.
Fru talman! Lennart Daléus jämför Vänsterpartiet och Miljöpartiet med Bill och Bull. Då kan jag säga att genom sig själv känner man andra. Jag går inte med på att Vänsterpartiet har gett upp viktiga principer. När det gäller det kommunala vetot anser vi att det är viktigt att få en tidig miljöprövning av stora projekt, så att man på ett tidigt stadium kan se om det finns en bättre placering av det hela, att man inte minst utifrån miljöbalkens hänsynsregler inte skall få en bra placering eller en bra organisation. Som Lennart Daléus vet är det kommunala vetot redan borttaget när det gäller kärnkraftsavfallet, så det berörs inte i den här miljöbalken. Det är nästan dumt att ta upp den frågan här. När det gäller miljöorganisationernas överklagande tycker vi att vi har landat på en rimlig nivå. När det handlar om överklagande av miljöbeslut måste man ställa krav på en hög kompetens. När det gäller det folkliga engagemanget tror jag inte att det är rätt sätt att i första hand kunna överklaga till miljödomstolar, att varje liten enskild opinionsgrupp skall ha det som mål. Det skall man se till att lösa på ett annat sätt. Det folkliga engagemanget kommer till uttryck på många olika sätt, inte minst i ett engagemang i olika miljöorganisationer. Det är intressant att Lennart Daléus säger att Centern kommer att stödja sina egna reservationer och motioner. Det gör de flesta partier. Men det som var möjligt i jordbruksutskottet var att vi i alla partier i oppositionen fick med oss Socialdemokraterna på ett gemensamt betänkande. Det är det som hade krävts i finansutskottet. Såvitt jag vet har Centern i finansutskottet backat från de krav och de förslag som vi hade i jordbruksutskottet. Det är anmärkningsvärt.
Fru talman! Vad jag än pratar om säger Maggi Mikaelsson att jag inte skall prata om det och att det inte hör hemma i den här debatten. Jag får väl chansa den här gången. Budgetprocessen är sådan att de olika förslagen från de olika partierna tas i ett paket. Den enda möjligheten att få med de 100 miljoner som vi var överens om är att socialdemokraterna ändrar sitt budgetpaket. När det gäller det kommunala vetot blev det mycket ord från Maggi Mikaelsson, men jag kanske kan få ett kortare svar: Är det en förstärkning av det kommunala vetot som sker, eller är det en urholkning? Visst är det väl möjligt, när vi behandlar miljölagstiftning, för oss som är miljöengagerade i den här kammaren att lägga förslag och ta upp förslag som gäller ett återförande av det kommunala vetot när det gäller hanteringen av utbränt kärnbränsle, som hör hemma i den här lagstiftningen. I överklagandefrågan kan man ju ha den representativa synen, som Maggi Mikaelsson redovisar. Det innebär att de som utför det folkliga arbetet, som lokala Agenda 21-kommitteér, opinionsgrupper som växt fram t.ex. i samband med Hallandsåsen och annat, inte skulle vara kompetenta nog. De skall inte hantera det här, inte ens om de får stöd av en kompetent miljöombudsman. De som skall hantera det här är representativa grupper. Där finns det uppenbarligen bara en - en hedervärd sådan, skall jag säga - som klarar det arbetet, och det är Naturskyddsföreningen. Det är den enda som klarar kriterierna. Så kan man inte se det, om man vill att miljöengagemanget skall ha ett folkligt stöd. Det går inte.
Fru talman! Jag tror faktiskt att vi är ganska överens om hur viktigt det är med ett folkligt engagemang när det gäller miljöfrågor, oavsett om det gäller kärnkraftens avveckling eller något annat. Jag har litet svårt att förstå mig på Lennart Daléus sätt att argumentera i just miljöfrågorna. Man har varit överens med regeringen om de stora ekonomiska satsningarna under i princip hela denna period - även när det gäller nedskärningarna på miljöområdet. Om man läser Centerns motion inför miljöbalken ser man att det tråkigt nog inte finns mycket av offensiva kliv, som Lennart Daléus själv efterlyste i sitt anförande. Den förståelse för dagens miljöarbete som han saknar kan man inte heller hitta i Centerns motion, och det är bara att beklaga. Det är också litet märkligt om det är så att ett samlat budgetanslag nästa vecka skall stå och falla med socialdemokraterna. Det betyder att en opposition i majoritet inte har något inflytande på budgetprocessen, och det är i sig väldigt anmärkningsvärt. Det är intressant om det är så, och det i sig skulle behöva leda till en väldigt stor debatt. Jag vill använda de sista sekunderna till att tacka Lennart Daléus för den mandatperiod som han har varit ordförande i utskottet. Även om vi är oense om mycket tycker jag att han har skött sitt jobb på ett bra sätt. Jag vill i protokollet få infört att jag önskar honom lycka till som ordförande i Centerpartiet i framtiden.
Fru talman! När Maggi Mikaelsson inledde sitt anförande - det var kanske i mitten - sade hon att de borgerliga partierna varken vill ha eller vill vara utan en miljöbalk. Jag vet inte om hon räknar mig till de borgerliga partierna, men jag var i alla fall väldigt tydlig i mitt anförande. Jag sade att jag tycker att det är bra att vi får en miljöbalk - en samlad miljölagstiftning. Jag har heller inte sagt någonting om ikraftträdandet, även om det naturligtvis finns skäl att fundera över hur den korta tid som står till förfogande skall kunna användas så effektivt som möjligt, så att denna viktiga lagstiftning får en bra genomförandefas. Jag förmodar att Maggi Mikaelsson har diskuterat frågan i samtal med sina kamrater inför detta förslag. Det vore intressant att höra vad Maggi Mikaelsson har för synpunkter på det. Det finns en annan sak som Maggi Mikaelsson tog upp i sitt anförande som jag fäste mig vid. Hon sade att frågan om de diffusa utsläppen kommer att vara stor i det framtida arbetet och att vi måste hitta en lösning på hur vi skall kunna gå till väga. Det är precis det jag understryker i min reservation, där jag pekar på det instrument balken ger. Åtgärdsprogrammen - det gäller miljösamverkansformer och annat - är det som möjliggör kontroll av diffusa utsläpp. Men jag menar att det inte kan bli effektivt om det inte blir bindande. Jag vill fråga Maggi Mikaelsson varför hon inte yrkar bifall till den reservation som Folkpartiet har lagt fram. Går inte det hoppas jag ändå att Maggi Mikaelsson kan lova att detta skall bli en fråga som skall få hög prioritet i den fortsatta arbetsprocessen.
Fru talman! Jag talade om de borgerliga partierna i mitt anförande. Jag skulle kanske ha sagt "flera av de borgerliga partierna". Det ökar ju snarare problemet. Jag har förstått att Folkpartiet har en mer positiv inställning till miljöbalken än vad åtminstone moderaterna har. Det är ju bra att det är på det sättet. Det hade kanske kunnat leda till ytterligare konstruktiva diskussioner innan propositionen lades fram, men nu blev det inte så. Svårigheten är att det finns en idé eller tanke om att de borgerliga partierna skall regera tillsammans efter valet om de får majoritet för det. Det är svårt om man har så olika uppfattningar i sakfrågorna på ett så viktig område som miljöområdet. Det tycker jag är ett problem. Frågan om de diffusa utsläppen och åtgärdsprogrammen är väldigt viktig. Miljökvalitetsnormer är ett nytt instrument. Vi tycker att vi har hittat en lämplig nivå att lägga oss på i detta skede, men det är verkligen en av de saker som måste utvärderas och följas upp. Man måste se hur det går att tillämpa i praktiken. Det är inte alltid så lätt att när det t.ex. gäller föroreningar i ett vattenområde klart säga hur stor andel var och en har bidragit med. Därför måste det vara någonting som man får jobba vidare med. Från Vänsterpartiets sida är vi nöjda med det förslag som vi har lagt fram så här långt, men jag kan lova Eva Eriksson att vi kommer att jobba vidare med dessa frågor.
Fru talman! Tack för det, Maggi Mikaelsson. Det skall jag se fram emot. Jag skall följa den debatten noga. Maggi Mikaelsson pekar på ett problem när hon talar om de borgerliga partierna. Om vi skall få en kraftfull miljöpolitik är lösningen att Folkpartiet får ett starkt stöd efter valet. Det tror jag inte att Maggi Mikaelsson kan hjälpa mig med. Jag tror inte att hon kan säga att hon skall göra det i denna kammare, men det är ändå på det sättet man måste se problemet. Jag tror att Maggi Mikaelsson dramatiserar litet grand också när det gäller otydligheten, t.ex. Den förra regeringen lade ändå fram ett miljöbalksförslag. Jag sade i min inledning att det fanns brister i det förslaget, men det finns också brister i detta miljöbalksförslag. Det finns skillnader i sak och när det gäller hanteringen av miljöbalken och lagstiftningen, men på samma sätt som den borgerliga regeringens förslag var en process är det här en process.
Fru talman! Inför avslutningen på en mandatperiod vill alla partier få starkt stöd för just sina frågor. Där kan vi vara överens, Eva Eriksson. Jag kan däremot inte hjälpa Folkpartiet med det. Miljöbalken är, som jag och flera andra har sagt tidigare, ett stort steg på vägen mot ett hållbarare samhälle. Sedan gäller det att tillämpa den på ett offensivt och progressivt sätt. Det gäller framför allt att bygga ut kunskap på alla nivåer i samhället. Det handlar som jag sade i mitt anförande om att ändra tänkesätt. Vi måste var och en lära oss att tänka på ett helt nytt sätt, så att vi inte belastar de biologiska systemen mer än vad naturen tål. Vi behöver inte fundera så mycket på vad som händer. Det som händer är att det går åt pipsvängen, om man får uttrycka sig så i denna kammare. Klarar vi inte att forma ett hållbart samhälle är vår tid som art på jorden ute. Det tycker jag skulle vara synd. Vi har fortfarande möjlighet att göra den förändringen. Om det tror jag att många här är väldigt överens. Sedan har vi olika sätt att nå dit. Miljöbalken är för Vänsterpartiets del ett bra steg på vägen mot ett hållbart samhälle.

Fru talman! Vi står inför ett mycket viktigt beslut i dag. För Miljöpartiet är det ett mycket glädjande beslut. Från Miljöpartiets sida aktualiserade vi redan 1982 behovet av en miljöbalk. När vi gjorde det var vi faktiskt ensamma på arenan. Det fanns ingen som tyckte att det var nödvändigt - inte heller Naturskyddsföreningen. När vi hade argumenterat ett tag insåg alltfler att miljölagarna behövde samordnas och skärpas. År 1989 fick vi till en utredning som tog fram ett förslag som vi tyckte var acceptabelt. Vi hade naturligtvis synpunkter på hur vi ville förbättra det, men det utgick i det stora hela från de idéer vi hade. Den borgerliga regering som då satt vid makten tog det till sig och knådade och diskuterade det väldigt mycket, som vi har förstått senare. Så småningom lade man fram sitt miljöbalksförslag - ett miljöbalksförslag som närmast fick den då sittande utredningen att hicka. Det avvek rejält från det förslag som utredningen hade lagt fram och också från det som Miljöpartiet ville. Jag citerar Eva Eriksson. Det var inte för att det skulle vara kul som vi ansåg att förslaget inte var acceptabelt. Det var därför att det helt enkelt var för dåligt. Det som skedde när det borgerliga balkförslaget kom var att Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Naturskyddsföreningen och LO lämnade utredningen därför att man ansåg att det inte gick att jobba vidare med följdlagstiftningen utifrån det borgerliga balkförslaget. De var som en Hallandsås - fullt med hål och undantag. Det var inte en samlad skärpt miljölagstiftning. Det var en kompromissprodukt som vi i dag förstår att Moderaterna hade haft mycket att säga till om, för det enda partiet som i dag går tillbaks till förslaget och försvarar det i sina reservationer är faktiskt Moderaterna. Från Miljöpartiets sida var det alltså absolut nödvändigt att se till att vi började om så att vi skulle få en annan produkt, den som finns på bordet i dag och som kommer att beslutas. Vi anser att det som nu finns håller måtten för en miljöbalk. Det stärker miljölagstiftningen, och jag skulle vilja säga att det är det viktigaste miljöbeslutet som vi kommer att fatta under 90-talet, för det kommer att få effekter på verkligheten. Det kommer att göra att tillsynsmyndigheterna kommer att kunna skärpa möjligheten till tillsyn. Det är ett mycket viktigt förslag. Jag tänker gå in på en del av de förändringar som har gjorts sedan det borgerliga förslaget. Jag har väldigt svårt att förstå hur man, om man har läst förslaget, kan hävda att förändringarna är små. Antingen tyder det på att man inte kan läsa lagstiftning, att man inte vet hur miljöarbetet bedrivs i praktiken i samhället i dag, eller - vilket jag hoppas inte är fallet, fru talman - att man för ut en falsk politisk retorik och hoppas att man kan lura någon. Det har nämligen skett stora förändringar om man jämför det borgerliga förslaget och den miljöbalk som finns nu. Det intressanta är, fru talman, att det här är första gången, som jag vet, som samtliga partier i Sveriges riksdag har bildat majoritet för ett förslag. Varsågod att jämföra! Den borgerliga regeringen hade naturligtvis tänkt driva igenom det miljöbalksförslag man lade fram utan några större förändringar. Vi skulle haft 14 dagars motionstid t.ex. Att påstå att man skulle ha kunnat göra alla de förändringar som vi nu har gjort under utskottsarbetet, fru talman, är fullkomligt omöjligt. Så arbetar inte riksdagen, och så kan inte riksdagen jobba. Man hade varit tvungen att återremittera förslaget. När det gäller de förändringar som har skett och det som nu har kommit, vilket saknades tidigare, är det 15 miljölagar som samordnas. Här finns vattenlagen med, som är en lag som i högsta grad påverkar miljön. Det är en av de äldsta lagarna och som behövde vara med. Här finns lagen om skötsel av jordbruksmark med, en mycket viktig lag som påverkar miljön. Här finns också gentekniklagen med, som är en av de lagar som är viktiga inför framtiden och som måste finnas med i miljöbalken. Vi inför nu talerätt. Vi inför hänsynsregler som gäller för all miljöpåverkan, både i de lagar som finns i balken och även i de lagar som finns utanför. Vi ser till att vi får miljödomstolar. Vi ser till att vi äntligen får miljökvalitetsnormer, som kommer att kunna innebära att vi får ett miljöarbete som bedrivs på ett annat sätt, nämligen utifrån vad som är möjligt att göra i naturen, vad naturen tål, för att uttrycka det litet förenklat. Vi får miljösanktionsavgifter som gör att det blir lättare för tillsynsmyndigheten att komma åt dem som inte vill följa det som gäller. Vi får skärpta miljökonsekvensbeskrivningar. Vi får äntligen möjlighet till sanering av gamla miljösynder begångna efter 1969. Vi får generella föreskrifter, vilket är mycket viktigt. Jag kommer att återkomma till det. Vi ser också till att det blir bättre möjligheter för tillsynsmyndigheten, framför allt kommunen, att bedriva sin tillsyn. Vi knyter de lagar som ligger utanför balken till balken genom att se till att de allmänna hänsynsreglerna, miljökvalitetsnormerna och miljökonsekvensbeskrivningarna kopplas till alla dessa lagar. Detta är mycket viktigt. Det innebär att vi höjer ribban totalt för miljöarbetet i Sverige genom alla de lagar som påverkar miljön. Om man skall se det litet mer i detalj kan man säga att de 15 lagarna som nu införs får gemensamma hänsynsregler. Kapitel 2 i balken är helt omskriven i förhållande till den borgerliga balken. Där gällde hänsynsreglerna, som var mycket få till antalet, vissa lagar. Här gäller hänsynsreglerna all verksamhet. I hänsynsreglerna tas upp dels ett krav på kunskap, och försiktighetsprincipen finns med. Det är första gången som försiktighetsprincipen finns med i lagstiftningen, och den skall alltså gälla all miljöpåverkan. Här finns lokaliseringsregeln och ett krav på att man skall ha hushållning för ögonen. Här finns ett produktval som innebär att den som använder eller säljer kemiska produkter skall se till att använda det som är minst skadligt för miljön. Här finns också en avvägningsregel med som är mycket viktig. Den säger att man kan ställa krav på den som blir utsatt för kravet om inte vederbörande kan visa att kravet är orimligt. I den borgerliga balken var det precis tvärtom. Där skulle det vara myndigheten som skulle visa att de krav man ställde på en verksamhet var rimliga. Vi får en ansvarsregel som säger att om man har orsakats problem, skall de rättas till av dem som orsakat dem. Vi får en stoppregel som säger att om man inte kan bedriva en verksamhet som tar hänsyn till försiktighetsprincip, lokalisering, ansvar, kunskap osv. kan verksamheten stoppas. Det är oerhört viktigt. Det här kapitlet skulle jag vilja hävda är det viktigaste i miljöbalken. Det är alltså totalt omarbetat sedan den borgerliga balken. Det är detta kapitel som gör att tillsynsmyndigheterna kan göra oerhört mycket och ger de möjligheter som har saknats i tillsyns och tillståndsarbetet. Detta kommer att påverka de beslut som fattas i miljö och hälsoskyddsnämnder, i länsstyrelsen och i miljödomstolar. Det kommer att göra att det ställs högre krav på all verksamhet. Det är en stor förändring, fru talman, och det är ingen förändring som hade kunnat fixas till i utskottet om man hade fått behandla den borgerliga balken. Det är en stor förändring, och jag kan inte förstå hur man kan säga att den är liten. Då har man inte begripit vidden av hänsynsreglerna. Det slås också fast att det räcker med att det finns en risk för olägenhet för miljön för att hänsynsreglerna skall användas. Så var det inte i det borgerliga förslaget. Där måste det bevisas att det var skadligt. Vi vet att det är svårt att rätta till misstag i efterhand. Det gäller att se till att ha en lagstiftning som gör domar och den typen av åtgärder onödiga. Alla de gånger vi har försökt att rätta till något i efterhand har vi misslyckats. Hänsynsreglerna skall alltså tillämpas av tillsynsmyndigheterna. De skall ligga till direkt grund för förelägganden och förbud. De är också rättsligt bindande. Detta är mycket viktigt. Vi får miljökvalitetsnormer som skall användas inom större eller mindre områden. Det är inte alls, som Eva Eriksson säger, så att det inte är några kraftfulla instrument. Det står i balkens 5 kap. 3 §: Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de miljökvalitetsnormer som meddelats enligt 1 § uppfylls när de prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden och när de utövar tillsyn eller meddelar föreskrifter. Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer. Det innebär att om miljökvalitetsnormer har satts på ett område skall genomsyra verksamheten. Naturligtvis blir de då rättsligt bindande. Miljöorganisationerna får talerätt. Det förvånar mig litet grand att somliga påstår att det är mycket få organisationer som skulle få denna talerätt. Jag vet inte om ni inte vet vilka miljöorganisationer som finns eller om det också är en del av den felaktiga retoriken som man sprider. Naturskyddsföreningen kan givetvis använda sig av talerätten. Miljöförbundet jordens vänner har funnits i över tre år och har mer än 2 000 medlemmar, Fältbiologerna likaså. Även Sveriges ornitologiska förening och Sveriges botaniska förening kan använda sig av talerätten. Talerätten innebär alltså att dessa organisationer ges möjlighet att överklaga beslut på alla nivåer, om de är fattade med utgångspunkt från balken. Från Miljöpartiets sida tycker vi att det här är ett mycket bra förslag. Det kommer att få många effekter. Dels ger det organisationerna en möjlighet att överklaga beslut om ett fel har begåtts och man inte har tagit de miljöhänsyn som man bör, dels ger det unga miljöjurister en möjlighet att hitta ett annat sätt att agera i miljöfrågor. Jag tror att det kommer att bli en rejäl utmaning för miljödomstolarna. Det kommer att finnas miljökompetens även på annat håll. Det vore oerhört märkligt om man skulle ge stiftelser möjlighet till talerätt. Då blir det återigen så att makt heter pengar. Vilken organisation skulle inte kunna skaffa sig en liten miljöstiftelse som skulle kunna ha talerätt? Var skall man sätta gränsen? Det går inte att, som Dan Ericsson gör, kalla en stiftelse för förening i det ena andetaget och för stiftelse i det andra. Man måste välja vad det skall vara. Vi tycker att det är helt riktigt och rimligt att det skall finns en möjlighet att överklaga för de ideella organisationer som finns på miljöområdet. Fru talman! Det finns även andra förändringar som jag vill tala litet grand om. Vi får miljödomstolar, vilket är mycket viktigt. Vi får miljösanktionsavgifter som är mycket viktiga. Men det viktigaste är kanske: Hur kommer det här att fungera i praktiken? I kommunerna kommer man att kunna använda hänsynsreglerna enligt kap. 2. Man kommer att kunna använda de generella föreskrifter som det öppnas för nu. Det innebär att Naturvårdsverket kan titta på en verksamhet. Vi kan t.ex. ta verksamheter som håller på med fotokemisk industri, som ofta har problem med utsläpp. Vilka regler bör gälla för alla industrier som håller på med det här? Så kan man tala om för kommunerna: Varsågod, här är de generella föreskrifterna för vad de här industrierna skall klara. Det innebär betydligt större effektivitet i miljöarbetet än i dag. I dag måste kommunerna ta varje enskild industri för sig. Det tar enormt mycket tid och kräver enormt mycket resurser. De generella föreskrifterna kommer alltså att göra att vi skärper miljöarbetet rejält. Vi utökar tillsynen och skärper den, så att kommunerna kan utöva den. Vi ger också kommunerna möjlighet att ta betalt för tillsynen. För det är precis som det har sagts här att det ibland saknas pengar. Naturligtvis är det de som bedriver verksamheten som skall betala det här. Kommunerna kommer också att vara en viktig länk när det handlar om att hantera miljökvalitetsnormer enligt kap. 5. Det ger också kommunerna helt andra möjligheter att bedriva miljöarbete. Det är några av de förändringar som finns. Det finns också betydligt fler skillnader mellan den borgerliga balken och det balkförslag som vi nu lägger fram. Jag skulle önska att det fanns mer tid till att ta upp skillnaderna i den här debatten, men vi vet ju att vi är begränsade i tiden. Jag vill kommentera något av det som har sagts. Ett av problemen under det år då vi har lagt fram balken har varit att försöka gå ut och korrigera felaktigheter. Senast i dag i DN kunde vi läsa att man i de miljödomstolar som skall komma till offrar experter och i stället sätter in lekmän. Här har vi hört motsatt uppfattning. Moderater och kd beklagar att man inte har vanliga domstolar med lekmän. Sanningen är alltså att vad som föreslås är miljödomstolar som kommer att ha sakkompetens, miljökompetens, teknisk kompetens och kompetens i form av folk som kan industri eller kommunal verksamhet. Och det måste till om man skall klara att hantera stora koncessionsärenden, för de är ofta oerhört komplicerade. Man får en känsla av att det är mycket "surt sa räven" - framför allt från Centerpartiet. Centerpartiet har ju haft möjlighet att samarbeta med regeringen i många frågor. Man har valt att inte samarbeta i miljöfrågor. Jag är förvånad att vare sig Centerpartiet, Folkpartiet eller kd har velat gå in i ett samarbete om balken. Ni har fått erbjudandet men tackat nej. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att ni trots allt står bakom den borgerliga balken som var så oerhört mycket sämre och som faktiskt hade fört miljölagstiftningen bakåt jämfört med dagens lagstiftning. Jag skulle vilja kommentera en del av det som har sagts i den här debatten. Det diskuteras mycket allemansrätt. Det som föreslås i reservationen är en utredning. Det är inte mycket. Man vill inte i reservationen säga på vilket sätt man vill reglera allemansrätten. Skall det vara i miljöbalken eller skall det vara i jordabalken? Var skall det vara någonstans? Att reglera allemansrätten i miljöbalken verkar befängt. Vad miljöbalken gör när det gäller allemansrätten är att titta på hur den kommersiella allemansrätten påverkar naturen, dvs. det som vi reglerar i balken. Där kan man se att ett kommersiellt utnyttjande av allemansrätten naturligtvis inte får påverka naturen negativt. Där går vi också in med regleringar. Det här fanns inte nämnt i den borgerliga balken. Det fanns ingenting om detta. När det gäller 2:18 i regeringsformen kan vi se att det kommer en diskussion efter den här i samband med KU:s betänkande. Där har jag förstått att alla partier utom Moderaterna är överens om, och det uttrycks också i Centerns reservation, att den skrivning som 2:18 fick är olycklig. Det är inte alls så att avsikten var att göra den förändring som sedan vissa jurister har påpekat att man har gjort. Det är också konstigt att höra att Centerpartiet tycker att det är bra. Ett av problemen i dag när det gäller att avveckla Barsebäck är ju just den förändring som 2:18 fick. I det fallet skulle det förvåna mig om Lennart Daléus välkomnar denna förändring. Man oroar sig mycket för tiden för ikraftträdande. Men utbildningsarbetet har naturligtvis redan startat. Jag har suttit på flera seminarier och hört företrädare för dem som arbetar med miljöpolitiken i praktiken vara lyriska över de förändringar som görs i balken. Här får man de instrument som man har saknat. Jag kan förstå att det är litet "surt sa räven" från Centerpartiets sida, men det är faktisk så det är. Vad vi har lyckats åstadkomma här, och som gläder mig mycket, är att det finns mycket få reservationer. Vi har höjt miljöambitionen rejält - tydligen gäller detta för de flesta partierna, fast möjligtvis inte för Moderaterna. Det är också glädjande att vi i balken skriver att vi skall se till att det här nu får ett rejält genomslag i verkligheten. Vi skall tillsätta en uppföljningsutredning som skall se hur det här kommer att fungera. Det är nödvändigt, för en balk är aldrig ett slutmål. Miljöproblematiken ändras hela tiden. Det gäller både att se till att balken får genomslag i verkligheten och att vara vaken för de nya miljöproblem som vi i dag inte riktigt vet hur de ser ut, så att de inte faller vid sidan av. Från Miljöpartiets sida är vi glada över de här betänkandena. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandena 20 och 25. Jag yrkar avslag på reservationerna. Vi är övertygade om att det här beslutet kommer att visa sig vara oerhört viktigt för miljöarbetet i framtiden.

Fru talman! Först till Gudrun Lindvalls resonemang om den svenska miljörörelsen. Jag kan försäkra Gudrun Lindvall att jag känner till Jorden vänner och Miljöförbundet. Jag har startat båda och varit ordförande i båda under 70-talet. Vilka erbjudanden regeringen har givit eller inte givit till andra partier är väl knappast något som Gudrun Lindvall vet någonting om. Annars vet Gudrun Lidvall det mesta, fru talman. Ibland lutar hon sig dock mot andra auktoriteter. Det gjorde hon t.ex. i en debatt den 27 april 1995 här i kammaren, då vi talade om miljölagstiftningen. Gudrun Lindvall och Miljöpartiet kunde inte gå med på det miljöbalksförslag som den då gamla regeringen hade lämnat. Det hade försämrat den svenska miljölagstiftningen sade hon, hänvisande till Staffan Westerlund. Då frågar man sig: Vem är Staffan Westerlund? Jo, det berättade Gudrun Lindvall också i den debatten. Då sade hon: "Staffan Westerlund, som är Sveriges bästa på det här området." Hon sade: "Sveriges bästa på det här området." Vi hade en utfrågning om miljöbalken i utskottet för en kort tid sedan. Då sade sagde Staffan Westerlund: Miljöbalken som den är kommer att göra ont värre i många hänseenden, och totalt sett kommer den att öka problemen. På en direkt fråga från Maggi Mikaelsson, som frågade om Staffan Westerlund gjorde bedömningen att dagens lagstiftning är bättre än det förslag som föreligger, svarade Staffan Westerlund väldigt kort. Han sade: "Ja." Nu har man två möjligheter om man är Gudrun Lindvall och miljöpartist. Antingen har man på några år fått Staffan Westerlund att plötsligt bli Sveriges sämsta på det här området eller så har Miljöpartiet och Gudrun Lindvall släpat hit en lagstiftning som är sämre än den nuvarande, som i många hänseenden gör ont värre och som kommer att öka problemen. För Gudrun Lindvalls trovärdighet vore det kanske bra om hon kunde välja väg den här gången.
Fru talman! Miljölagstiftning är svårt. Det har vi förstått av en hel del i den här debatten eftersom det finns mycket okunnighet som man får höra. Men för Miljöpartiet är det här en viktig fråga. Vi har därför anställt en miljöjurist just från Staffan Westerlund, nämligen Karolina Ardesjö, för att verkligen försöka få in det som är viktigt. Staffan Westerlund hade gärna, som Lennart Daléus vet, skrivit en balk mer utifrån det europeiska sättet att skriva en miljölagstiftning, dvs. oerhört mycket i lagtext och oerhört litet i förarbetena - alltså långa, stora paragrafer. Lennart Daléus vet precis lika väl som jag att Staffan Westerlund är ganska ensam om att förespråka det här sättet att skriva lag på. Det är inte möjligt att i dag köra över hela Juristsverige och skriva lag på det sättet. Det Staffan Westerlund framförde under den tid så han satt i utredningen, Lennart Daléus, var att vi skulle ha allmänna hänsynsregler som gällde för all miljöpåverkan. Han satt nämligen som Naturskyddsföreningens expert under en tid i utredningen. Han ville ha allmänna hänsynsregler som gäller för all miljöpåverkan. Han ville ha möjligheter till generella föreskrifter. Han ville ha in så många lagar som möjligt, bl.a. vattenlagen, gentekniklagen osv. Många av de förändringar som Staffan Westerlund ville göra jämfört med den borgerliga balken finns här. Naturligtvis är det så, Lennart Daléus, att man aldrig skall vara nöjd med en miljölagstiftning. Man skall alltid vilja gå vidare. Vi vet ju att miljöproblemen ändras. Vi vet att det kommer nya till. Vi vet att det finns en stor svårighet för miljölagstiftningen att ligga framför vad industrin hittar på för olika kemikalier. Från Miljöpartiets sida är vi fullt nöjda med det förslag som nu föreligger. Vi skulle på en del punkter ha velat få det ännu bättre. Men detta är ett mycket bra avstamp, och framför allt kan vi med den uppföljningsutredning som vi får se var de brister som gör att detta inte får genomslag i verkligheten finns.
Fru talman! Man behöver inte föra ett så uppskruvat resonemang för att värdera trovärdigheten i det man säger och har sagt i och hur man beter sig. Det är svårt att på några minuter gå igenom den juridiska trovärdigheten i detta. Då tvingas man ibland luta sig mot experter. Jag kan då bara se detta enkla. För några år sedan, då Gudrun Lindvall medverkade till att dra tillbaka ett då liggande balkförslag, var det därför att hon inte kunde gå med på det förslaget. Varför kunde hon inte gå med på det? Jo, därför att den som hon själv betecknade som Sveriges bästa när det gällde miljöjuridik, Staffan Westerlund, hade sagt att man inte skulle gå med på det. På frågan om dagens lagstiftning är bättre än det förslag som föreligger säger samme sagde Westerlund ja. Jag kan inte ge mig in i något juridiskt dribbleri. Att börja med att luta sig mot auktoriteter var så att säga inte vår grej, vare sig nu eller för några år sedan. Jag vill bara att de som lyssnar och de som läser detta skall känna den fasthet och den tyngd på vilken Miljöpartiet står i sitt agerande och sitt utdömande respektive tagande till sin barm när det gäller olika miljöförslag här i Sveriges riksdag. Var och en som läser detta, och var och en som hör detta har naturligtvis dragit sina egna slutsatser. Frågan är om Gudrun Lindvall gör det.
Fru talman! Jag får försöka igen. Jag har förstått att Lennart Daléus inte är så hemma på miljölagstiftning. När vi drog tillbaka detta sade vi att vi ville ha en samlad balk med en central betydelse för miljöarbetet, med många av de lagar som saknades men som nu finns. Vi ville ha övergripande hänsynsregler som skulle gälla all miljöpåverkan. Vi ville ha generella föreskrifter. Vi ville ha miljökvalitetsnormer som höll måttet. Och vi ville ha talerätt för miljöorganisationerna. Det finns i balken, Lennart Daléus. Titta på de förändringar som har gjorts. Vi vill inte skriva om lagen på det sätt som Staffan Westerlund vill, därför att vi anser att det nu inte är tid att köra över hela Juristsverige. Dessutom anser vi att en sådan lagstiftning riskerar att inte hitta morgondagens miljöproblem, eftersom lagarna då skulle bli så precisa att man klarar dagens problem. Det är intressant att Lennart Daléus inte tar upp det kommunala vetot. Det hade jag väntat mig. I Lennart Daléus egen reservation står det: Utskottet godtar dock att kommunalt veto inte skall gälla för större trafikanläggningar som nu blir obligatoriskt prövningspliktiga. Samtidigt hävdar Lennart Daléus att vi försämrar det kommunala vetot. Verkligheten är att den förändring som vi gör godtar Lennart Daléus. Men det som står i dag, nämligen att det kommunala vetot inte finns för slutförvaring av kärnämne eller kärnavfall, gruppstationer för vindkraft och anläggningar för behandling av farligt avfall, finns kvar. Det är oförändrat jämfört med dagens lagstiftning. Det förvånar mig att ibland när man gör någonting som är exakt som i dag kallar Lennart Daléus det för en försämring. Men där vi gör förändringar godtar Lennart Daléus det. Det är uppenbarligen så att många av de förändringar som vi gör i den här balken tycker Lennart Daléus är bra. Och jag kan säga att det i alla fall är litet hedrande för Centern, eftersom Centern brukar säga sig ha miljön som en hjärtefråga. Om man hade haft det hade man naturligtvis gått in i ett samarbete om balken, Lennart
Fru talman! Gudrun Lindvall talade om falsk politisk retorik. Med det menade hon att den debatt som nu pågår ute skulle betecknas på det sättet. Jag betecknar den mer som en demokratisk debatt, där vi i de olika partierna har en demokratisk rättighet att peka på fördelar och brister. Gudrun Lindvall får det att låta som om vi bara pekar på brister. Det vill jag ta avstånd ifrån. Gudrun Lindvall ger sedan en bild av miljöbalken på ett sätt som visar att hon har en djup kunnighet och har läst lagstiftningen länge, vilket är naturligt när man har jobbat med den. Det finns emellertid några saker som jag vill reda ut i det som Gudrun Lindvall säger. När hon talar om hänsynsreglerna säger hon att verksamheten då kan stoppas. Och om det finns risk för en olägenhet kan kommunerna med de nya hänsynsreglerna stoppa verksamhet. Jag skulle vilja att Gudrun Lindvall förtydligade detta litet grand, eftersom jag tycker att det är att gå långt i ett sådant inlägg utan att tydliggöra vad det kan vara för något i ett exempel. Sedan vill jag ta upp det sista som Gudrun Lindvall var inne på när det gäller miljökvalitetsnormerna och åtgärdsplanerna. Jag återkommer till det, och jag är ledsen, fru talman, att jag tjatar om detta, men det är ändå en viktig del i balken. De är bindande för kommuner och myndigheter men inte för enskilda, Gudrun Lindvall, och det är det som jag har pekat på. Jag har pekat på att när man har gjort en miljökvalitetsnorm och enskilda individer gör utsläpp av en mängd diffusa ämnen i våra älvar och vattendrag måste man ha ett instrument som gör att det blir effektivt. Men de är inte bindande för enskilda. Det är det som jag har reserverat mig mot. Och jag vill ha redovisat om jag har fel på den punkten. Fru talman! Till slut. Gudrun Lindvall sade inte ett ord om älvskyddet. Varför vill Gudrun Lindvall inte säga någonting om älvskyddet?
Fru talman! Låt mig först säga att när det gäller falsk politisk retorik menar jag att om man går ut och säger att det inte är några skillnader mellan det borgerliga balkförslaget och det balkförslag som nu föreligger, har man antingen inte läst på eller också far man med osanning. Det är nämligen en enormt stor skillnad. Möjligen är det så att man inte har riktig kunskap om hur det praktiska miljöarbetet bedrivs och därför inte kan se vilket genomslag detta förslag till förändring kommer att få. Jag vet inte. Jag vill säga att det inte var riktat mot Eva Eriksson. När det gäller hänsynsreglerna läser jag högt från s. 206: Regeringen vill klargöra och understryka att hänsynsreglerna skall tillämpas på all verksamhet och vid alla åtgärder som riskerar att orsaka olägenhet eller skada för människors hälsa och miljö även om sådan verksamhet regleras i annan lag. Det är alltså knytningen mellan miljöbalken och följdlagstiftningen. Det står vidare: Genom tillsynsmyndigheternas befogenheter att ingripa kommer hänsynsreglerna, både de allmänna och de särskilda, att kunna läggas direkt till grund för föreläggande och beslut. Det innebär alltså verksamhet som man i dag inte kan komma åt, t.ex. färjorna som står och puttrar vid kajerna i Stockholm, och som man i dag egentligen inte kan komma åt, kan man komma åt med hänsynsreglerna genom att verksamheten inte bedrivs på ett bra sätt. Det finns mängder av sådan typ av verksamhet som man har haft svårt att komma åt i kommunerna men som man kan komma åt med hänsynsreglerna. Det står även: Tillsynsmyndigheterna får enligt 6 kap. 9 § lägga principerna och hänsynsreglerna direkt till grund för föreläggande eller förbud, eftersom dessa är rättsligt bindande. Det innebär att hänsynskapitlet är oerhört viktigt och centralt i lagstiftningen. Jag skall försöka hinna säga någonting om åtgärdsplanerna. Det som står i 4 kap. visar att så fort som man skall omsätta åtgärdsprogrammet i praktiken, och det är då det blir intressant, kommer man att reglera även enskilda, verksamheter, industrier och eventuellt jord och skog. Det är då som åtgärdsplanerna kommer att bli praktik. Därför anser jag att den reservation som Folkpartiet har skrivit är överflödig.
Fru talman! Jag tror inte att vår reservation är överflödig. Det är en reservation som med tiden kanske ger kraft och garanti för att detta på något sätt diskuteras vidare. Exemplet med färjorna var bra. Om färjorna står och puttrar här utanför så måste man mäta olägenheten med det - buller, luftföroreningar, m.m. Om man skall stoppa denna verksamhet, måste någon fatta beslut om detta. Det måste då finnas ett underlag för att stoppa verksamheten. Då skall olägenheterna mätas. Gudrun Lindvall säger bara att om det är risk för en olägenhet skall hänsynsreglerna gälla. Vi kan redan i dag säga att det är en risk. Vi vet ju att dessa färjor förorsakar buller och släpper ut luftföroreningar när de står och väntar. Det kanske även finns andra olägenheter. Det skulle innebära att man kan säga att man i morgon tar bort denna turisttrafik. Är det så enkelt, Gudrun Lindvall, att redovisa det som står i hänsynsreglerna? Jag har inte uppfattat det på detta sätt.
Fru talman! Jag tror att det är många som inte har förstått vilka möjligheter som tillsynsmyndigheterna får i och med hänsynsreglerna. En av bristerna i den diskussionen är just att det inte har kommit fram. Här finns alltså försiktighetsprincipen som säger att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som kan osv. Det finns alltså hänsynsregler som det direkt går att använda, t.ex. när det gäller färjor. Detta är helt klart. Vidare finns det en avvägningsregel, kap. 7, som säger att kraven på hänsyn enligt 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Hänsynsreglerna kan tillämpas direkt utifrån de skrivningar som finns i lagen. Det är den stora förändringen i miljöarbetet och det är det här som ger tillsynsmyndigheterna möjligheter att komma åt mycket av den verksamhet som vi vet är miljöförstörande men som det i dag inte krävs tillstånd för. Den kunde bedrivas på ett betydligt bättre sätt. Sedan vill jag helt kort säga några ord om älvskyddet. Vi i Miljöpartiet har gång efter annan framfört att vi vill ha ett grundlagsskydd för de återstående outbyggda älvarna. Vi vill också ha ett grundlagsskydd för de älvsträckor som inte är utbyggda. Tyvärr, Eva Eriksson, hanterar vi nu inte grundlagen, utan vi hanterar miljöbalken. Vi i Miljöpartiet anser också att vattenkraften i Sverige är färdigutbyggd. Dels får vi ut fler terawattimmar än vi har satt som mål. Dels kan vi se att i den strategi för biologisk mångfald som Naturvårdsverket har lagt fram är just utbyggnaden av älvar det största enskilda hotet mot den biologiska mångfalden. Man säger beträffande den biologiska mångfald som finns kvar i strömmande vatten att det strömmande vattnet skall sparas för den biologiska mångfalden. Vi delar den uppfattningen. Men att, som Folkpartiet skriver i reservation 11, skydda älvsträckor från en utbyggnad av tätorter och bostäder tycker vi är märkligt. Vi menar att just det faktum att människor bor i älvdalarna snarare skyddar älven mot en vattenkraftsutbyggnad. Det är ju just en vattenkraftsutbyggnad som påverkar en älvs biologiska förutsättningar totalt sett. Jag menar att här måste det vara litet feltänkt från Folkpartiets sida. Grundlagsskyddet är viktigt, och det kan vi samarbeta om och försöka få till stånd, Eva Eriksson - tyvärr inte i balksammanhang, för det är inte fråga om en grundlag!
Fru talman! Gudrun Lindvalls strategi är rätt så klar och tydlig. I fråga om dem som inte delar hennes uppfattning säger hon att man inte kan läsa lagstiftningen och att det finns mycken okunnighet. I ett replikskifte nyss sades det att man inte är så hemma på miljölagstiftning. Nej, fru talman, det är enbart Gudrun Lindvall som kan saker! Nu kan jag faktiskt bättre förstå att regeringen har gjort upp med Miljöpartiet, för en mera lojal stödtrupp än den som Gudrun Lindvall utgör får man leta efter. Hon slår ju knut på sig själv för att kunna ändra på uppfattningar från tidigare bara för att kunna få stötta denna miljöbalk. Vad säger då egentligen sakkunskapen om den här miljöbalken? Björn Gillberg får väl ändå räknas till sakkunskapen. Han säger: Miljöbalken är i mångt och mycket ingen förbättring för den som med lagen som vapen arbetar för en bättre miljö. Det är svårt att hitta från regeringen fristående jurister, praktiker eller teoretiker som hyser en annan ståndpunkt. Vad säger Björn Gillberg beträffande de båda punkter som Gudrun Lindvall nyss har gjort en poäng på, dvs. hänsynsreglerna och miljökvalitetsnormerna? Jo, han säger: Det som kallas hänsynsregler är dock allmänt hållet och straffrättsligt till intet förpliktande. Vad gäller miljökvalitetsnormerna sägs följande: Till bilden hör att sådana normer blir till intet förpliktande. Hela Gudrun Lindvalls argumentation faller alltså ihop som ett korthus om vi skall gå till sakkunskapen. Frågan är varför hon har ställt upp på denna miljöbalk. Ja, det är väl för att kunna sola sig i glansen och kunna göra upp med regeringen, som givetvis tackar för det stödet. Men, Gudrun Lindvall, varför har det fått gå 1 252 dagar utan en miljöbalk? Det är er insats under den här mandatperioden, Gudrun Lindvall!
Fru talman! Vi sade inte nej tack till en borgerlig balk därför att det var roligt, utan det gjorde vi därför att den var för usel. Om Dan Ericsson har frågat Björn Gillberg och alla de andra vad de tycker om den borgerliga balken kan jag bara säga att det inte är speciellt lustigt att höra svaret på den frågan. Mycket av det som Björn Gillberg har sagt baseras på felaktigheter. Han har nämligen citerat ur den lagrådsremiss som gick ut i somras. Vi har haft Björn Gillberg inbjuden till oss i Miljöpartiet för att diskutera detta. Då framkom det att han citerat ur lagrådsremissen. Han hade inte förutsett att det hade blivit förändringar. Men se det har det blivit! Det är tillsynsmyndigheterna som skall tillämpa hänsynsreglerna, inte domstolen. Man skall i och för sig sköta tillämpningen i samband med tillstånd, koncessioner osv. Men det är genom att se till att miljöarbetet lyfts upp på kommunal nivå som vi kan se till att man kan komma åt mycket av det som i dag kallas för diffusa utsläpp, eller mindre utsläpp. Det här med tillsynsregler är alltså viktigt. När Björn Gillberg påstår att detta inte är rättsligt bindande har han uppenbarligen inte läst s. 207 i balken: Tillsynsmyndigheterna får enligt 26 kap. 9 § lägga principerna och hänsynsreglerna direkt till grund för föreläggande eller förbud eftersom dessa är rättsligt bindande. Är det vad Björn Gillberg säger eller är det vad som sägs i propositionen som är det riktiga? Jag vill tala om för Dan Ericsson att det är det som sägs i propositionen som är det riktiga. När miljödomstolen skall hantera alla tillstånd skall man, detta sägs klart och entydigt i balken, ta hänsyn till de lagar och regler som finns i balken, t.ex. hänsynsreglerna. Här har Björn Gillberg fel. Även en guru - om han nu är en guru för Dan Ericsson - kan ha fel. Björn Gillberg har varit oerhört duktig på att överklaga mål till fastighetsdomstolen för att se till att det blir bättre, mera skärpta, krav på befintlig industri. Där kan han fortsätta att jobba precis som tidigare.
Fru talman! Till skillnad från Gudrun Lindvall har jag nog inte nämnda typ av guruer. I stället försöker jag förhålla mig till politiken utifrån min ideologi och mitt partis program. Det är ett större problem för Gudrun Lindvall. I ett replikskifte tidigare hörde vi ju att hon tvingas ta avstånd från sina guruer. Staffan Westerlund är inte längre så mycket värd, för han har konstaterat att den nya miljölagstiftningen blir sämre än den nu gällande. Nyss hörde vi att Björn Gillberg har fel. Men han har ju i flera decennier sysslat med dessa frågor och är den som verkligen kan det här med miljöbrottslighet och alla svårigheter som det innebär att dra miljöbrottslingar inför domstol. Nej, han har fel men Gudrun Lindvall, hon har rätt! Fru talman! Egentligen är det fantastiskt att ha en sådan självsäkerhet, milt uttryckt. Det är en stor tillgång i politiken. Men kanske kunde Gudrun Lindvall något fundera igenom om det verkligen inte kan finnas någon sanning hos några av dem som arbetar med dessa frågor professionellt inom juridiken och hos dem som politiskt gör andra bedömningar än Gudrun Sedan en sak som jag tidigare glömde att kommentera. Gudrun Lindvall har påstått att vi blivit inbjudna av henne till ett samarbete. Men nu börjar hon kanske få kalla fötter här. Hon vill inte stå ensam med det här förslaget. Jag undrar vad det är för samarbete som hon har inbjudit till. Jag har inte uppfattat det. Fru talman! Hans Karlbom, som är hovrättsassessor och avdelningsordförande i Koncessionsnämnden säger: "Jag är inte imponerad av miljöbalken. Att man hastade fram en dålig organisation var droppen. Det måste vara så att regeringen tillsammans med miljöpartiet och vänstern har så stort behov av att visa muskler att den äkta känslan för miljön förvridits till stela yttre åtbörder." Detta med att den äkta känslan för miljön förvrids till stela yttre åtbörder är ett kvitto på Miljöpartiets insats i denna kammare under den här mandatperioden.
Fru talman! Med tanke på det som Dan Ericsson säger är det förvånande att inte Kristdemokraterna har yrkat avslag på det här förslaget. Om det är så fruktansvärt uselt, varför har ni då inte gått tillbaka till det borgerliga förslaget som uppenbarligen var så mycket bättre och yrkat i enlighet med det? Det har ni ju inte gjort. Ni accepterar det mesta och skriver t.o.m. i er motion av mycket av det som nu kommer är sådant som Kristdemokraterna har drivit i evigheter. Ni skriver t.ex. att miljödomstolarna är en fråga som Kristdemokraterna länge har drivit. Men samtidigt säger ni nu att miljödomstolarna är någonting dåligt. Varför har ni då i alla år drivit frågan om miljödomstolar? Varför accepterar ni det här förslaget om ni tycker att det är dåligt? Varför accepterar ni talerätten för miljöorganisationer om ni inte tycker att det är bra sak? Varför accepterar ni allmänna hänsynsregler som gäller all miljöpåverkan om ni inte tycker att det är en bra sak? Varför yrkar ni inte avslag på propositionen? Detta är oerhört märkligt. Och varför går ni inte tillbaka till det borgerliga förslaget? Ni gör ju inte det. Det blir så pinsamt, Dan Ericsson, om man visar att man inte har högre miljöambitioner än det borgerliga förslaget, som ju var riktigt dåligt. Björn Gillberg har också sagt att miljösanktionsavgifter inte får upprepas. Det är fel. Han har sagt att miljösanktionsavgifter inte får följas av åtal. Det är fel. Även om en miljösanktionsavgift utdöms av en tillsynsmyndighet kan samma förseelse leda till åtal, precis som man naturligtvis skall göra. Han har också kritiserat miljödomstolarna och han vill ha lekmän i domstolarna. Det vill inte Miljöpartiet. Vi anser att miljödomstolar som skall hantera stora koncessioner måste ha miljöexpertis, måste ha teknisk expertis och måste ha expertis som kommer från industrin. Jag kommer själv från en kommun som har både Astra och Scania inom hank och stör. Det är så komplicerade ärenden att det behövs sakkunskap. Jag anser att den konstruktion av miljödomstolar som vi lägger fast och som Dan Ericsson uppenbarligen inte har något emot eftersom han inte har yrkat avslag på det, är bra.

Fru talman! Det är två saker som är ganska slående når man lyssnar på debatten. Det första är att det trots ordväxlingarna i grunden finns ett starkt stöd för miljöbalken. Det visar också att det var rätt att dra tillbaka balken och göra ett nytt och genomarbetat förslag. Det finns ingen i dag i kammaren som yrkar avslag på miljöbalken. Det andra är att det bara finns en sak som förenar Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet här i kammaren, och det är att säga nej. Man förmår inte att lägga fram egna förslag. Man förmår framför allt inte att lägga fram gemensamma förslag. Av 55 reservationer är det en, den om allemansrätten, som är gemensam. Det är väl inte så konstigt att en del talare då väljer att tala om annat än om miljöbalken. Det var mycket diskussion i början om fiskafänge och om vem som spelade vilken roll i fiskafänget. Jag kunde konstatera när jag satt vid sidan av och lyssnade att ni inte ens satt i samma båt under fisketuren. Jag skall, fru talman, utveckla diskussionen litet grand. Genom miljöbalken får vi nu hårdare miljökrav för att skydda människors hälsa och miljö. Vi skärper straffen för att miljöbrotten skall få kännbara påföljder. Vi ger kommunerna bättre verktyg. Och vi ger också miljöorganisationerna en starkare roll. Några här säger att riksdagen har fått vänta för länge. Vi kan samtidigt se att det är väldigt stor skillnad på det här förslaget och det som den tidigare borgerliga regeringen lade fram. Det är i själva verket ett nästan helt nytt förslag. Nu gäller hänsynsregler för all verksamhet. Nu omfattas betydligt fler lagar, t.ex. vattenlagen och gentekniklagen. Nu skärper vi reglerna för företagens saneringsskyldighet. Nu ger vi miljöorganisationerna talerätt. Nu avskaffar vi vattendomstolarna och inrättar miljödomstolar. Nu skärper vi reglerna för miljökonsekvensbeskrivningar. Vi stärker miljökvalitetsnormerna. Vi får en betydligt bättre sammansmältning av de olika lagarna. Jag skulle kunna fortsätta med en väldigt lång uppräkning av skillnaderna. Jag skall faktiskt också erkänna att det här är ett bättre och skarpare förslag än lagrådsremissen. Det skärptes och förbättrades genom samarbetet med Vänstern och Miljöpartiet. Jag vill gärna tacka för det gemensamma arbetet. Jag skall också erkänna att på en punkt har faktiskt det här förslaget urvattnats jämfört med det borgerliga förslaget. Då var det t.ex. straffbart att inte källsortera för det enskilda hushållet. Som lagtexten var skriven, eftersom det fanns två års fängelse i straffskalan, hade man även rätt att göra husrannsakan i det enskilda hushållet för att kontrollera om det enskilda hushållet källsorterade. Teoretiskt kunde den enskilda personen få fängelse för att man inte hade källsorterat på rätt sätt. Jag vet inte om det var det Lennart Daléus menade när han sade att det här förslaget inte på samma sätt tar till vara den enskildes engagemang. Vi har tagit bort den typen av fullständigt orimlig lagstiftning. Det var lika allvarligt oavsett om det var slarv eller medvetet, och man kunde få fängelse som enskild medborgare om man inte källsorterade. Det visar att det var en helt undermålig lagstiftning som den borgerliga regeringen lade fram. Om vi tittar på debatten och på reservationerna kan vi se att de borgerliga partierna, som lade fram den förra balken, helt verkar ha släppt sitt gamla förslag. I stort sett backar man upp miljöbalken även om man inbördes är djupt splittrad i de enskilda sakfrågorna. Moderaterna säger nej till kretsloppsprincipen, som är Centerns viktigaste fråga. Centern, Kristdemokraterna och Moderaterna tar parti för ägarintresset mot miljöintresset. Moderaterna vill inte ge miljöorganisationerna talerätt, Folkpartiet vill utvidga deras talerätt. Moderaterna vill ta bort miljödomstolarna, Centern vill ha fler miljödomstolar. Så skulle man kunna fortsätta. Låt mig kommentera några av diskussionerna i sak. Jag börjar med en fråga som framför allt Moderaterna och även Centern tog upp. Det gäller grundlagen och regeringsformen. Det är viktigt att komma ihåg att partierna var överens om, när man gjorde en ny grundlag, att det inte skulle förändra eller öka ersättningarna när det gällde miljöfrågor. Att förorenaren betalar är en viktig princip i svensk och internationell rättstradition. Jag förstår inte riktigt diskussionen här. Jag förstår inte om Moderaterna och Centern verkligen avser att gå ifrån denna grundlagsöverenskommelse och menar att vi skall börja betala dem som förorenar för att de skall låta bli att förorena. Regeringen håller fast vid den tolkning vi tidigare gemensamt har gjort av grundlagen. Vi håller fast vid att det inte innebär en ökad ersättningsrätt när man ställer miljökrav och att vi inte heller fortsättningsvis skall betala förorenare. Vi gör därmed samma tolkning som t.ex. Lagrådet har gjort. Det står också tydligt att om det finns problem så är det i regeringsformen, inte i miljöbalken, som de finns. Så till en angränsande fråga, allemansrätten. Ingemar Josefsson sade mycket riktigt att här gäller det att man är ärlig och står för vad förändringarna faktiskt är. Den enda skillnaden jämfört med dagens lagstiftning när det gäller allemansrätten och miljöbalken är att man måste anmäla till länsstyrelsen när man har större kommersiella företag i känslig natur. Miljöbalken syftar till att skydda naturen. När det sedan gäller förhållandet mellan markägaren och arrangören är det samma civilrättsliga förhållande som i dag. Det påverkas inte av miljöbalken. Notabelt är också - och det är också en angränsande fråga - att vi har reservationer från Moderaterna och Centern - och Kristdemokraterna instämmer i en del av detta - där man i praktiken vill ställa lägre miljökrav på jord och skogsbruk. Väldigt många av de moderata reservationerna och tyvärr även några av Centerns reservationer handlar om att säga nej och att flytta tillbaka positionerna. Tittar man däremot på Folkpartiets reservationer tycker jag att de har en annan och ambitiösare karaktär. Eva Eriksson har tagit upp älvarna flera gånger. Det är viktigt att ge älvarna ett starkt skydd. Vi bedömer det dock som att man i praktiken ger samma skydd med dagens lagstiftning som med det som Eva Eva Eriksson talar också om kampanjen för vattenkraften. Jag skulle nog vilja säga att det enda som har hänt är att den kampanjen har försvagats. Forskningsprojekten på NUTEK kontrollerade jag direkt. Det hade stått i tidningen om dem. Det är samma forskningsprojekt som har pågått sedan väldigt många år. Jag som känner LO i Norrbotten bättre än Eva Eriksson kan garantera att man alltid har drivit att man skall bygga ut vattenkraften. Men man har färre på den arenan i dag än vad man har haft tidigare. Det är naturligtvis väldigt viktigt att vi ger ett ordentligt skydd till vattendragen. Jag tror att en viktig del är att vattenlagen ingår i miljöbalken. Därmed minskar vi den karaktär av exploateringslag som vattenlagen tidigare har haft. Eva Eriksson tar också upp miljökvalitetsnormerna. Det är ett viktigt och verksamt instrument för att få lokalt och regionalt effektiva åtgärder som minskar föroreningarna. Luftkvalitetsnormer kommer regeringen snart med förslag om. Naturvårdsverket har i uppdrag att ta fram ytterligare miljökvalitetsnormer. Det är viktigt att komma ihåg, Eva Eriksson, att de görs bindande genom åtgärdsplaner. Man kan även binda enskilda. Om det blir samma område för miljökvalitetsnormerna som ett område som man förklarar som miljöskyddsområde går det också att göra dem bindande även för enskilda. Dan Ericsson tog upp frågan om miljöbrott, vad som kommer att ske med dem och vilka ärenden som kommer att gå till utredning, åtal och dom. Jag tror dock att han citerade Solveig Riberdahl felaktigt. Enligt utskottet sade hon så här vid utskottets hearing: Jag tror att vi kan förvänta oss fler utredningar om man får till stånd en bättre organisation inom åklageri och polis och ett bättre samarbete med tillsynsmyndigheterna. Ett sådant är redan inlett. Solveig Riberdahl är en korrekt åklagare. Hon skall bara uttala sig om ifall man får fler utredningar. Hon skall inte i förväg uttala sig om ifall det blir fler fällande domar. Hon säger alltså att åklagaren säkert kommer att låta fler ärenden gå till utredning med den nya miljöbalken. Det är också viktigt att komma ihåg att samtidigt som vi nu inför en ny lagstiftning gör vi också en gigantisk utbildningssatsning inom bl.a. rättsväsendet. Över 3 000 personer kommer att få en grundlig utbildning i miljörätt. Det är viktigt på vägen för att höja statusen för miljörätten, höja medvetenheten om miljöfrågorna och öka insatserna rejält när det gäller rättsväsendet. Dessutom skall man komma ihåg att det traditionella arbetet med utredning, åtal och domstolar kommer att kunna kombineras med sanktionsavgifter, vilket innebär att det i praktiken blir betydligt fler som kommer att få känna av i plånboken ifall de begår några som helst brott eller förseelser mot miljön. Fru talman! Jag tror att vi lägger en bra grund inför 2000-talet med den nya miljöbalken. Det är aldrig någon lagstiftning som är helt färdig. Även denna kommer vi att fortsätta att diskutera, förändra och förbättra under hand. Här får vi en bra grund med en skärpt och samordnad lagstiftning med effektiva instrument och med en stor och rejäl utbildningsinsats. Därmed är detta en viktig pusselbit i regeringens arbete för ett ekologiskt hållbart Sverige. Vi inbjuder riksdagen att vara med och lägga fast nya mål där alla departement och sektorer skall delta, nya instrument med lagstiftning och ekonomiska styrmedel, med miljöanpassad offentlig upphandling, med miljöledningssystem för alla myndigheter och där vi stöttar det lokala arbetet. Fru talman! I början av debatten tyckte Dan Ericsson att jag borde ha huggit på den krok som den tidigare regeringen agnade. Jag borde huggit på betet, sade han. Ja, Dan Ericsson då hade jag varit en död fisk vid det här laget. Jag föredrar nog att fiska själv. Men jag välkomnar både Dan Ericsson och andra att vara med i jobbet för att dra upp de fula fiskarna - dvs. miljöbrottslingarna - med hjälp av en betydligt bättre miljölagstiftning än den som vi har i dag och den som tidigare var föreslagen.

Fru talman! Jag vill gratulera miljöministern och regeringen, inte när det gäller miljöambitioner och miljöarbete utan snarare till politisk fingerfärdighet. Man har lyckats få ihop en majoritet bakom ett förslag som är värt allvarlig kritik. Jag gratulerar till att ha lyckats med det. Miljöministern inledde med att kritisera några av oss för att vi inte förmår att lägga fram egna förslag. Miljöministern har snart hållit på i fyra år med det här arbetet medan vi i riksdagen har haft några veckor på oss att läsa, begrunda, formulera och redovisa våra åsikter i den här frågan. Om det är denna obalans som miljöministern vill understryka har hon lyckats med det. Men den miljöminister som har fått jordbruksutskottets och kammarens samlade kritik för att hon inte har förmått att lägga fram egna förslag skall knappast försöka att läxa upp riksdagens ledamöter på det sättet. Angående källsortering sade miljöministern att det tidigare fanns delar i lagstiftningen som var bristande. Bl.a. kunde det göras husrannsakan. Man kan raljera med detta om man vill. Men vi drog upp en tydlig riktlinje i miljöarbetet i och med kretsloppsarbetet och producentansvaret, och det är klart att det finns skavanker som måste rättas till under resans gång. Det kan vara något sådant som miljöministern pekar på. Men poängen var att vi visste vad vi ville åstadkomma. Vi visste var strömfåran låg. Vi drog upp riktlinjerna för det arbetet. Delar av detta arbete försöker miljöministern att fullfölja nu. Men att vi var tydliga i ambitionerna och tydliga med vad vi ville åstadkomma är ingenting att raljera med nu. Fru talman! Miljöministern försöker att mörka i fråga om detta med grundlagen. Det är klart att hon och hennes medkombattanter har fått kalla fötter när det gäller den bristande överensstämmelsen mellan miljölag och grundlag.
Fru talman! Lennart Daléus vill återigen ta upp andra områden. Och visst kan jag nappa på den kroken och säga att ifall det är så att Lennart Daléus efterlyser förslag har jag tyckt mig förstå att han kanske anser att han har fått för många förslag att behandla samtidigt i riksdagen i och med den nya miljöbalken och dess följdlagstiftning, med de nya miljömålen, med den nya strukturen för hur man skall uppvärdera och utvärdera miljömål samt med en ny kemikaliepolitik. Men allt detta är ju exempel på att regeringen har en mycket ambitiös miljöpolitik. Lennart Daléus är välkommen att delta i det ambitiösa arbetet i stället för att bara säga nej när vi lägger fram förslag. Lennart Daléus sade att jag raljerade med det tidigare förslaget när jag som exempel nämnde det möjliga fängelsestraffet för utebliven källsortering. Men jag tog upp detta som ett exempel på att det fanns så allvarliga brister i det tidigare förslaget att det omöjligen hade kunnat ligga till grund för fortsatt riksdagsbehandling och för en reell lagstiftning. Lennart Daléus skall inte gratulera mig. Lennart Daléus skall gratulera miljön till att vi nu har fått en bra, skärpt sammanhållen och samordnad miljölagstiftning som utgör en grund inför 2000-talet. Och faktum kvarstår: Lennart Daléus har inte lyckats att samla de andra partierna kring gemensamma reservationer. I grunden har vi ett mycket starkt stöd för miljöbalken, och det tycker jag känns betryggande.
Fru talman! När det gäller källsortering är det inte mig som miljöministern raljerar med utan det är med de människor som är engagerade i det. Jag har sett att den organisation som kallar sig EAP klistrar upp affischer på containrar där det står: Sopsortering för dig dummare. Jag avskyr när man raljerar med människors konkreta miljöarbete och konkreta miljöengagemang. Miljöministern antydde att jag skulle ha storknat över att ha fått så många miljöförslag att behandla. Nja, riktigt så är det väl inte. Det fanns en tidigare miljöminister som lovade att lägga fram ett samlat miljöförslag till riksdagen i tid för att kunna behandlas och beslutas innan riksdagen skildes åt efter en mandatperiod. Denna miljöminister lyckades i sitt uppsåt att leverera ett förslag som det fattades beslut om i kammaren. Det har ju dagens miljöminister inte lyckats med. Det är det som är problemet. Hon har stoppat ett antal förslag som inte kommer att bli behandlade. Jag kommer inte att kunna vara med och behandla dessa under den här mandatperioden. Det rör sig om miljöförslag som miljöministern har samlat på sig. Fru talman! Sedan sade miljöministern att man nu åstadkommer det viktiga och att man skall fånga miljöbrottslingarna. Det är den syn som hon har, att det går ut på att fånga miljöbrottslingar. Vi har en annan syn. Vi anser att lagstiftningen skall ange ramen och skapa förutsättningar för ett offensivt miljöarbete hos enskilda människor, hos kommuner och hos företag. Det är detta som är det viktiga. Jag tycker att det finns brister i miljöministerns förslag. Fru talman! Allra sist: Vi har reserverat oss på olika punkter när det gäller miljöbalken. Vi kommer inte att agera i fråga om följdlagstiftningen. Vi i Centerpartiet kommer att avstå från att delta i den omröstning som gäller följdlagstiftningen och det betänkandet.
Fru talman! Jag förstår i och för sig att det innebär problem för Lennart Daléus när regeringen lägger fram miljöförslag och Lennart Daléus är tvungen att bekänna färg ifall han skall samarbeta med Moderaterna eller med Socialdemokraterna. Vi kan se bara av de reservationer som har fogats till det här betänkandet hur det skiljer sig åt mellan Moderaterna och Moderaterna vill inte ge miljöorganisationerna talerätt, de vill inte använda bioindikatorer och de vill urholka strandskyddet. I ett trettiotal reservationer vill Moderaterna försvaga miljöintressena. Jag förstår att Lennart Daléus har problem när han inte bara skall bekänna färg när det gäller miljöbalken utan också så småningom när det gäller miljömålen och tala om vem han vill samarbeta med i miljöpolitiken. Lennart Daléus talar sedan också om det enskilda engagemanget. Vi är överens om att det är oerhört viktigt. Däremot tror jag inte att en lagstiftning är det bästa sättet att uppmuntra den enskilda engagemanget. Det gör regeringen i stället genom handling och inte genom ord när vi i dag stöttar det lokala arbetet. Vi stöttar de enskilda människorna och kommunernas lokala arbete vare sig det sker i Mönsterås, i Skärholmen, i Malmö eller i Sundsvall. Det gör regeringen också när vi fortsätter att utveckla Agenda 21-arbetet. Vi stöttar företagen och de gröna företagens produktion genom att börja miljöanpassa all den offentliga upphandlingen. Det är genom handling och inte genom ord som vi kan stötta både enskildas och företagens miljöarbete.
Fru talman! Vi kan konstatera att vi är överens om väldigt mycket när det gäller miljölagstiftningen. Det är ju bra. Jag tycker i och för sig, precis som Lennart Daléus, att det är litet märkligt när miljöministern hänvisar till källsorteringslagen i den gamla miljöbalken samtidigt som miljöministern här lägger fram lagförslag som är mycket märkliga när man ser på konsekvenserna och om man ser det ur logiskt synpunkt. För det första är det utan tvekan så att miljöministern lägger ett lagförslag till miljöbalk där Lagrådet på en viktig punkt har sagt att man inte kan göra så. Det gäller frågan om äganderätten och ersättningsreglerna. Det är ju oerhört allvarligt att regeringen och riksdagsmajoriteten är beredda att fatta beslut i frågor som berör enskilda människor och deras egendom och uppehälle som strider mot grundlagen. Man tar inte den hänsynen, och samtidigt säger man att domstolarna får avgöra detta. Det är precis på samma sätt när det gäller vilken lag som skall gälla. Vi kan ta skogsvårdslagen som exempel. Skall skogsvårdslagen gälla eller skall miljöbalken gälla? Oklarheten är utomordentligt stor i lagstiftningar som är viktiga för miljöarbetet och även för näringarna och människors verksamheter och uppehälle. Så kan man inte hantera viktiga lagstiftningsfrågor, fru talman. Jag blir ännu mer fundersam när det gäller den allmänna hänsynsregeln. Här har miljöministern, Gudrun Lindvall och Vänsterpartiet kommit överens om en allmän hänsynsregel. I och för sig ställer vi också upp på den utom när det gäller vissa frågor. Men nu säger Gudrun Lindvall att den här hänsynsregeln i princip kan tillämpas hur som helst. Om det är så att en tillsynsmyndighet finner att hänsynsregeln skall tillämpas är det bara att åka ut till hamnen och förbjuda båten att köra. Är det på samma sätt när det gäller de areella näringarna? Är det bara att åka ut i skogen eller på åkern och förbjuda? Miljöministern måste ge besked på den här punkten.
Fru talman! Överenskommelsen när vi började diskutera den nya grundlagen var ju, som jag sade tidigare, att man inte skulle ge en ökad ersättningsrätt när man ställde miljökrav. Man skulle fortsätta att tillämpa samma principer som vi har gjort hittills. Jag tycker att det är oerhört viktigt att hålla fast vid detta och inte börja urholka principen om att förorenaren betalar. Lagrådet gör också samma tolkning som regeringen. Man konstaterar också att om det finns problem så ligger dessa i regeringsformen och inte i miljöbalken. Även för Lagrådet är det väldigt tydligt och klart vad riksdagens partier menade när de fattade beslut om vår gemensamma grundlag. När det sedan gäller förhållandet till andra lagar är det väldigt viktigt att inte, som Göte Jonsson snuddar vid, låta all annan lagstiftning ta över miljölagstiftningen. Miljölagstiftningen skulle i praktiken bli väldigt tandlös om de hänsynsregler för miljön som vi nu beslutar om inte blir gällande på andra områden. Därför finns det också väldigt tydligt och klart reglerat var miljöbalkens hänsynsregler gäller och var annan lagstiftning och följdlagstiftning gäller. Nu ser jag att tiden tog slut. Jag får säkert möjlighet att återkomma till Göte Jonsson och utveckla detta.
Fru talman! När det gäller ersättningsreglerna har vi ju i svensk lagstiftning och tillämpning haft principen om pågående markanvändning. Jag tar det som exempel. Om det har förekommit intrång i pågående markanvändning har man haft rätt till ersättning inom ramen för vissa regler. Nu kringgås dessa regler genom den allmänna hänsynsregeln. Det är ett exempel som visar hur nonchalant man är emot äganderätten, rättsskyddet och ersättningsreglerna. Detta är inte en miljöfråga i första hand utan en fråga om rättssäkerhet. Om vi skall göra intrång utifrån pågående markanvändning och utifrån allmänna intressen skall vi också gemensamt stå för kostnaderna för detta. Det är det frågan gäller, inte miljöfrågan. Sedan måste jag ställa en fråga miljöministern om den allmänna hänsynsregeln. Vi har förutsatt att den ändå har varit förankrad på något sätt i gällande lagstiftning eller rättstillämpning. Nu säger en av de företrädare som har varit med om att göra upp om miljöbalken att den allmänna hänsynsregeln är en viktig del i denna uppgörelse och att man har gått längre än vad utredningen gjorde osv. Samtidigt säger Gudrun Lindvall att det bara är för tillsynsmyndigheten att åka ut och förbjuda verksamheter och hänvisa till den allmänna hänsynsregeln. Är det så det skall gå till, fru talman? Då har jag missuppfattat den allmänna hänsynsregeln. Nu måste faktiskt miljöministern klargöra om hänsynsregeln skall tillämpas så som en av ledamöterna i det här triumviratet har sagt. Eller kan miljöministern ge klarare besked på den här punkten så att vi kan ha litet förtroende för rättssäkerheten i miljöbalken?
Fru talman! Jag tycker att det lyser igenom väldigt tydligt i Göte Jonssons inlägg att äganderätten går före miljöskyddet. Det är självklart att man skall erbjuda ett skydd för ägare, men det är också självklart att alla måste iaktta hänsynen till miljön. Ersättningsreglerna när det gäller t.ex. skogsfrågor och annat ligger självfallet kvar. Men det handlar om att de inte skall förändras i den riktningen att man skall betala mer när man ställer miljökrav än vad vi gör i dag. Sedan är det annan fråga att man också skall kunna använda hänsynsreglerna när det gäller en stor del av annan lagstiftning. Det regleras också lag för lag var man skall använda miljöbalkens hänsynsregler och var de eventuellt inte skall tillämpas. Men tillsynsmyndigheterna kommer naturligtvis att ha stora möjligheter att använda miljöbalkens hänsynsregler på väldigt breda verksamhetsområden. Vi har föreslagit hänsynsregler för alla verksamhetsområden för att också hänsynen till miljön skall tränga igenom inom alla verksamheter i samhället. Det är en av de stora förstärkningarna med miljöbalken. Men det innebär ju att det är tillsynsmyndigheter och andra som skall se till att detta tillämpas på ett förnuftigt och bra sätt. Jag tycker att detta totalt sett är ett bra exempel på hur man kommer att få ett bättre och aktivare miljöarbete när man skall tillämpa hänsynsreglerna på alla verksamhetsområden.
Fru talman! Miljöministern hävdar att jag hade citerat fel ur betänkandet. Det gör att jag måste läsa innantill ur dagens betänkande vad gäller utfrågningen om fällande domar. Solveig Riberdahl säger så här enligt betänkandet: "Jag tror inte att vi på grund av miljöbalken kommer att se fler fällande domar. Det tror jag inte." Jag kan fortsätta att läsa vad miljöåklagare Stefan Karlmark sade: "Jag delar helt Solveig Riberdahls uppfattning när det gäller antalet domar om man bara ser till balken. Antalet kommer inte öka. Jag vill t.o.m. påpeka att det, som jag ser det, finns en risk att antalet minskar." På samma fråga säger Björn Gillberg: "Det finns ingenting som tyder på någon förändring. Det kommer inte att bli någon skillnad. Det kommer att vara som det har varit." Det är den bild som jag faktiskt beskrev i mitt anförande, och det var på den punkten som jag också ställde frågan tidigare till utskottsmajoriteten och till miljöministern om de delade den uppfattningen. Vi kan gärna sitta i samma båt när det gäller fiskafänge och försöka dra upp fula fiskar. Men som det framgår av detta får vi fiska utan krok. Då blir det inte, fru talman, lätt att fånga upp de fula fiskarna. Jag kan fråga miljöministern om hon delar Ingemar Josefssons uppfattning att det faktiskt inte blir fler fällande domar, om det inte finns någon form av självkritik i detta, att det kanske inte var så lyckat eller om miljöministern kan peka på andra omständigheter som gör att vi inte kommer att kunna få det effektiva vapen som vi vill ha mot miljöbrottslingar.
Fru talman! Utgångspunkten är dels att man skall ha ett förebyggande arbete, dels att den som begår förseelser eller brott mot miljön också skall inse att det blir påföljder. Det är inte alltid så att man behöver få en fällande dom för att man skall känna att det svider i skinnet. Även det att man blivit polisanmäld, utredd men så småningom inte får en fällande dom innebär ändå att det svider i skinnet på den som befinner sig i gränstrakterna. Det är en väldigt viktig del i det som har diskuterats under utskottsutfrågningen och i det som Solveig Riberdahl säger. Även om hon inte uttalar sig för fler fällande domar - där ber jag om ursäkt för mitt tidigare bristande citat - säger hon att det blir fler utredningar och att det är viktigt med ett stärkt samarbete mellan polis och åklagare och tillsynsmyndigheten. Det här är avgörande, och det är också därför regeringen ger högre anslag till tillsynsmyndigheterna i den budget som vi har lagt fram. Sedan citerar Dan Ericsson med förkärlek dem som har varit negativa till miljöbalksarbetet. Jag skulle kunna citera dem som har varit positiva, men jag tror att det är ett ganska gagnlöst arbete. Jag tror att man i stället får försöka inse och förstå att gör man väldigt stora organisationsförändringar är det klart att det inte bara föder hurrarop. Det finns många människor som arbetar inom och med detta som blir oroliga av stora organisationsförändringar. Inte desto mindre vet vi att de är nödvändiga därför att vi vet att dagens lagstiftning inte fungerar tillfredsställande och att vi därför måste göra stora organisationsförändringar. När man har fått arbeta inom det nya systemet är jag övertygad om att kritikerna också kommer att se att detta blir ett betydligt bättre system.
Fru talman! Det är klart att ministern nu till det bittra slutet måste försvara sitt förslag här. Jag undrar, fru talman, om inte ministern faktiskt ångrar att hon inte nappade redan hösten 1994 på att göra de förändringar som vi skulle ha kunnat komma överens om i riksdagen och låtit dem träda i kraft den 1 juli 1995. Det hade gjort att hon hade kunnat ägna sin kraft åt andra saker, t.ex. att ta fram en samlad miljöproposition i tid. Jag tror inte att hon hade blivit en död fisk, som hon själv sade. Faktum är att hon numera kippar litet efter andan på grund av de problem hon har med att hinna hantera miljöfrågorna. Hon har inte fått fram ärendena. Jag tror att hon innerst inne ångrar att hon inte fixade det här redan då. Förändringar föder självklart protester, och det blir oro för förändringar. Jag vet inte om det låg någon kritik mot det uttalande som Hans Karlbom gjorde och som jag citerade i tidigare replikskifte. Han är ändå hovrättsassessor och avdelningsordförande i Koncessionsnämnden och måste väl ändå kunna sägas kunna de här frågorna. Jag har försökt hänvisa till en del andra kunniga personer som sysslar med miljöjuridik, men det har inte bitit så hårt tidigare i debatten. Hans Karlbom säger ändå att han uppfattar den här balken som ett sätt att visa muskler och att det är någonting av yttre åtbörder som faktiskt inte ger resultat i en effektivare miljölagstiftning. Tillbakavisar miljöministern också detta uttalande som en sorts partsinlaga? Kan det inte vara så att det faktiskt ligger en del i den kritik som riktats från Staffan Westerlund, Björn Gillberg, åklagarsidan och Hans Karlbom? Ligger ingenting i denna kritik? Är verkligen all lycka i miljöbalken uppfylld i och med det beslut som skall fattas av riksdagen i dag?
Fru talman! Jag vet inte om Dan Ericsson vill bli påmind om vad de här personerna sade om de förslag som Dan Ericssons parti var med och lade fram för några år sedan. Om vi går över från att diskutera deras uppfattning om både tidigare och nuvarande förslag, där de nog har fördömt alla förslagen, till Dan Ericssons debatt om vad vi känner i våra innersta själar, kan det bli en intressant debatt. Jag skulle vilja försöka läsa Dan Ericssons innersta i stället. Dan Ericsson yrkar faktiskt inte avslag på miljöbalken. Dan Ericsson erkänner att han har fått ett antal av kd:s hjärtefrågor tillgodosedda med miljöbalken.

I själva verket står inte ens Dan Ericsson själv för det tidigare förslaget utan säger att det naturligtvis hade behövt förändras. Man skulle ha behövt förändra det på riskdagens bord. Det var nödvändigt att förändra det redan när det första gången kom på riksdagens bord. Det är inte särskilt stor tilltro till det egna förslaget. Jag är innerst inne mycket nöjd med miljöbalken. Jag tror att det här betyder en stor förändring och förbättring inför framtiden. Jag tror att Dan Ericsson innerst inne är väldigt lättad att det är det här förslaget som ligger till grund för framtiden, inte det som han en gång själv var med att arbeta fram.
Fru talman! All lycka är icke uppfylld, skulle jag vilja säga efter det här replikskiftet. Jag vill ändå instämma med miljöministern i att miljöbalken nu reglerar naturresurslagstiftningen. Jag tror också att det är väldigt bra. Jag tror att det är bra att man samlar allt i en balk så att man på det sättet skall kunna vidta åtgärder inom balkens ram framgent. Även om miljöministern nu säger till mig att de hot som jag målade upp vad gäller NUTEK och LO är försvagade upplever jag ändå att det finns hot. Det finns också starka skäl för att skärpa älvskyddet så att man på det sättet gör det trovärdigt långsiktigt att utbyggnaden av älvarna är ett avslutat kapitel, vattenkraftsutbyggnaden är ett avslutat kapitel. Jag vill än en gång understryka detta. Vi har utvecklat det i en reservation som jag också har yrkat bifall till, fru talman, så jag kommer inte att utveckla det vidare. Jag hänvisar till den reservationen och ber miljöministern att ta hänsyn till detta. Om miljöministern så här på stående fot dessutom kan lova att de älvsträckorna Björna - tas in i miljöbalken under avsnittet särskilda bestämmelser för hushållningen kanske vi kan komma överens i denna fråga.
Fru talman! Jag är överens med Eva Eriksson om att det är väldigt viktigt med älvskyddet. Mitt problem har varit att när jag fick Vattendragsutredningens förslag insåg jag att om vi valde att lagstifta på det sätt som utredningen föreslog om vissa älvsträckor, var risken att budskapet i stället skulle vara att man skulle bygga ut alla andra älvsträckor. Jag tror inte att det var utredningens avsikt, men i praktiken blev det omöjligt att följa utredningens förslag. Det hade i realiteten kunnat innebära att man hade givit intrycket att man ville öka utbyggnaden av andra älvsträckor. Eftersom jag i likhet med Eva Eriksson inte är entusiastisk över vattenkraftsutbyggnad, vill jag inte ge sådana signaler. Det var också därför som vi inte följde utredningens förslag. Men det är också viktigt att konstatera att om det skall kunna bli några förändringar i det starka skydd av vattendragen som vi har i dag, krävs det också att den svenska riksdagen lagstiftar om detta. Jag tror att vi har en bred politisk enighet om att skydda vattendragen, både i det svenska samhället och i den svenska riksdagen.
Fru talman! För det första vill också jag tacka Anna Lindh för ett gott samarbete. Vi har kommit långt när det gäller miljöbalken, och jag hoppas att det fortsatta arbetet kan göra att vi ytterligare kan skärpa miljölagstiftningen. Den blir aldrig en färdig produkt, eftersom verkligheten inte står stilla. Jag skulle vilja ta upp en fråga som vi från Miljöpartiet aktualiserat i ett antal interpellationer i riksdagens kammare. Det handlar om det faktum att många miljöbrott som i dag synes ganska stora inte leder till åtal. Låt mig som exempel nämna det kvicksilverutsläpp som GAMA Dental gjorde för tre år sedan här i Stockholm. Man hittade 250 kilo kvicksilver i avloppen, och man kunde visa exakt varifrån de utsläppen kom. Fallet hamnade hos ett par polismän som var mycket intresserade och engagerade. De gjorde en mycket tjock utredning om detta och överlämnade den till åklagare. Sedan hände ingenting. Så småningom - efter många påtryckningar bl.a. från medierna - ledde fallet till åtal, men inte för grovt miljöbrott utan för mycket mindre förseelser. Jag tycker att det här tyder på att det någonstans är något fel på åklagarsidan. Har man inte något riktigt grepp över vad stora miljöutsläpp egentligen är? På vilket sätt bedömer Anna Lindh att vi skall åtgärda det här? Jag tror att vi är helt överens om att det är oacceptabelt att t.o.m. miljöåklagare säger att man inte tror att det i framtiden blir flera miljöåtal. Jag tycker att man därmed diskvalificerar sig själv från sitt jobb. Hur skall vi agera från riksdagen och från regeringen för att se till att de miljöbrott som faktiskt begås leder till åtal? Hur skall vi skärpa åklagarnas kunskaper på miljöområdet?
Fru talman! Jag tror att en av de viktigaste frågorna är en betydligt större medvetenhet, både om miljöfrågornas betydelse och om miljörättens betydelse. Jag tror att skälet till att det har blivit så som det är i dag bl.a. är en ovana att hantera den här sortens frågor. Vi kan jämföra med en kirurg som sällan får operera. En sådan kirurg är kanske inte särskilt pålitlig. Åtminstone kan han få litet problem, om han ställs inför en avancerad uppgift. På samma sätt är det naturligtvis med en jurist. Nya uppgifter är ofta svåra uppgifter. Det är därför nu viktigt att vi får en sammanhållen och begripligare och bättre lagstiftning. Det är därför som vi nu gör en stor utbildningssatsning på 3 000 personer, där vi ger kunskap både om miljöfrågor och om miljörätten. Man fortsätter därför också utbildningen speciellt av poliser och åklagare. Tanken med den nya ekobrottsmyndigheten är också att de som ställs inför miljöbrott i större utsträckning skall kunna få tillgång till hjälp av expertis för att hantera sina olika frågor.
Fru talman! Jag tycker att det här är mycket viktigt. Jag tror att det egentligen handlar om att man som jurist inte riktigt har den ekologiska kompetens som behövs för att kunna värdera hur allvarliga de här brotten i naturen är. Jag är ledsen över att för de jurister som sitter här behöva påpeka att jag ibland känner att den naturvetenskapliga kunskapen bland jurister är ganska liten. Jag tror att det behövs en rejäl miljöutbildning för miljöåklagarna, helt enkelt att man höjer deras kompetens på en grundläggande naturvetenskaplig och biologisk nivå. Då får de t.ex. ett begrepp om hur mycket 250 kilo kvicksilver är. Det är ett enormt stort utsläpp av en av de absolut giftigaste tungmetallerna. Den mängd som ryms i en tesked är tillräcklig för att förgifta en medelstor svensk sjö. Först när man förstår vidden av de utsläpp som förekommer kan man också värdera om det är fråga om stora miljöbrott eller inte. Jag är glad över att vi i miljöbalken diskuterar vad som menas med ringa brott. Med anledning av det som Dan Ericsson säger kan jag säga att det här inte diskuteras i det borgerliga förslaget.

Fru talman! Här görs ändå en förbättring. Men jag menar att den utbildning av miljöåklagare som skall komma till stånd också måste innehålla en utbildning i ekologi och måste ge en grundläggande biologisk kunskap, så att åklagarna skall kunna värdera frågorna. Det är oerhört obehagligt när en av de mest framstående miljöåklagarna själv säger att han inte tror på sin egen verksamhet. I den just i det fallet aktuella staden, Västerås, framförs enormt mycket kritik just mot att stora miljöbrott inte har lett till åtal.
Fru talman! Jag tror att en av de stora poängerna med miljöbalken är att den höjer miljörättens status. Den gör miljölagstiftning och miljöfrågor betydligt intressantare bland jurister. Förhoppningsvis kommer också fler att prioritera de områdena i framtiden. Jag tror att det skulle vara väldigt bra. Sedan kan en del av dagens jurister tycka att det är litet besvärligt att de skall lära sig ett helt nytt lagstiftningskomplex, men det borde vara kärt besvär för dem, eftersom det kommer att ge dem en mycket bättre grund för framtiden. Jag tror att detta är en gemensam pedagogisk uppgift för oss, vid sidan av den mera rättsliga uppgiften att se till att vi ökar miljöfrågornas betydelse och att miljöfrågorna på alla områden i samhället integreras i annan verksamhet, så att man lär sig att miljöfrågorna hör hemma i all verksamhet och så att man lär sig att ta miljöfrågorna på allvar. Också det är en del av regeringens arbete för ett ekologiskt hållbart Sverige. Fru talman! Eftersom jag har förstått att detta är min sista replik, vill jag härmed ta tillfället i akt att önska jordbruksutskottets ledamöter och de övriga ledamöterna här i kammaren en glad och trevlig sommar och tacka jordbruksutskottet för ett bra samarbete.

Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att det hade varit bättre om det borgerliga förslaget till miljöbalken hade behandlats och eventuellt modifierats av riksdagen och godtagits år 1994. Av prestigeskäl har Socialdemokraterna försenat miljöbalken. I början av mandatperioden bedömde miljöministern att förseningen skulle bli ett och ett halvt år. Nu blev förseningen tre och ett halvt år. Miljöarbetet har förlorat värdefull tid, och det är bara att beklaga. Fru talman! Trots att det är valår skall jag vara rättvis. Regeringen har till riksdagen lämnat ett förslag till miljöbalk som i huvudsak är bra. Arbetet i jordbruksutskottet har också varit konstruktivt, och både ledamöterna och kanslipersonalen har gjort ett imponerande arbete. Eva Eriksson har gjort en övergripande redovisning av folkpartiets syn. Jag skall bara ta upp en liten detaljfrågan. Den anknyter till reservation nr 40. I miljöbalken finns en lista över vilka ärenden som skall prövas av regeringen. Trafikens miljöpåverkan uppmärksammas nu i det nya förslaget, och det är bra. Det sker genom att man i listan för in prövning av större vägar, större järnvägar och större flygplatser, däremot inte hamnar. Jag tycker att logiken borde bjuda att även hamnar skall fogas in. Där säger jordbruksutskottet att dessa inte kan anses innebära sådana miljöstörningar att en utvidgning av den obligatoriska regeringsprövningen bör förordas. Det finns inga närmare motiveringar till detta. Jag kan i och för sig förstå att detta är ärenden som rätt sällan förekommer. Men ur trafiksynpunkt är även hamnarna av sådan vikt att man borde ha haft med vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar. Jag vill fråga socialdemokraternas representant varför man inte kunde tänka sig att ta med hamnar för logikens skull och för att lyfta upp trafikfrågorna på ett rättmätigt sätt.
Fru talman! När Lennart Fremling säger att det är av prestigeskäl som vi inte antog den föregående regeringens förslag till balk är det helt fel. Det har snarare varit svårt att använda den på ett sådant sätt som vi räknade med från början, utan vi har fått göra flera genomgångar och ytterligare utredningar. Det är fel att säga att det skulle ha varit fråga om prestigeskäl. Jag delar Fremlings uppfattning om att man skall se upp med hamnarna. Dock menar jag att lagen täcker upp detta. Regeringen kan förbehålla sig rätten att själv verka när det gäller stora hamnar. Verksamhet som har stor påverkan på miljön och naturresurserna, däribland stora trafikanläggningar, skall också tillåtlighetsprövas av regeringen. Ingen hamn av betydelse kommer därför att kunna finnas utan att vägarna till hamnen också har prövats av regeringen. Därför kommer hamnarna helt enkelt inte undan, utan som en följd av detta kommer de att bli bedömda. I övrigt kommer frågan om hamnarna att behandlas i förordningarna. Vi har också hänvisat till att den kommer med i förordningsarbetet, och därför täcks Fremlings frågor in. Hamnarna är inte oviktiga - vi har tänkt på dem.
Fru talman! Jag tycker ändå att det är konstigt att man inte vill behandla hamnarna symmetriskt med de övriga transportgrenarna. Det är mycket möjligt att det går att få hamnarna prövade av regeringen osv., men det hade ju också gått med vägar, järnvägar och flygplatser. Det vore enklare om man fick en sådan struktur att man behandlar dessa lika. Fru talman! Låt mig också kommentera en annan sak. Jag använde ordet prestigeskäl. Jag menar att det är fråga om det. Så fort den borgerliga regeringen lade fram propositionen om miljöbalk gick Ingvar Carlsson tidigt ut i valdebatten och sade att man skulle återkalla detta förslag och inte behandla det. Jag tycker att det är synd att man inte valde modellen att behandla förslaget. Efter valet fick ju Socialdemokraterna en majoritet - i varje fall nästan - och regeringsmakten. Då fanns möjligheten att få en behandling av propositionen till stånd i kammaren som kunde ha inneburit att man hade fogat in andra element i den struktur som var lämnad i propositionen. Då hade man haft den strukturen, och hade mycket snabbare kunnat få till stånd en miljöbalk. Dessutom gjorde man tidigt bedömningen att det skulle bli ett och ett halvt års försening. Men i praktiken blev det tre och ett halvt års försening. Det visar också att man kanske hade tyckt att det var värt en viss försening. Man felbedömde situationen.
Fru talman! Med anledning av det sista vill jag säga att det inte fanns tillräckligt med material, vilket vi räknade med när vi började gå igenom den gamla balken. När Fremling säger att det bara hade varit att justera till det hela i utskottsarbetet kan dessutom den som inte har varit med i det arbetet mycket lätt förvillas att tro att det var så. Men om man lägger de två balkarna bredvid varandra inser man snabbt att det är ett omöjligt arbete att utföra i ett utskott. Skulle utskottet ha suttit och skrivit de lagar som nu har kommit till i förhållande till den tidigare balken? Det låter lätt, men det är faktiskt inte så man arbetar fram lagstiftning här i Sverige.
Fru talman! Jag måste också kommentera det som Lennart Fremling säger om att det hade varit möjligt att göra förändringarna i utskottet. Menar han verkligen på allvar att vi politiker, eller möjligen kansliet, i jordbruksutskottet skulle ha skrivit om hela kapitel två i hänsynsreglerna? Skulle vi ha kunnat lägga in vattenlagen, lagen om skötsel av jordbruksmark och gentekniklagen i balken? Skulle vi ha kunnat få in dem där de skall hänga ihop? Skulle vi ha kunnat få in talerätten - ja, göra hela utredningsarbetet om hur miljödomstolar skall vara? Skulle vi ha kunnat skriva in miljösanktionsavgifter och få in generella föreskrifter som kan användas i kommunerna? Skulle vi ha gjort allt det arbetet, och skrivit text till allmänmotivering och specialmotivering, i utskottet? Det handlar ju om en mängd lagparagrafer som skulle arbetas in på många olika ställen. Detta innebär att vi i utskottet skulle ha gjort hela utredningsarbetet. Menar verkligen Lennart Fremling på allvar att det skulle ha kunnat vara möjligt att göra detta i utskottet? Skulle vi dessutom ha gjort det utan att gå tillbaka till Lagrådet, dvs. den högsta juridiska kompetensen, och frågat om förändringarna var juridiskt riktiga, möjliga eller acceptabla? Skulle vi totalt ha sidsteppat hela det sätt att arbeta på som alltid har tillämpats mellan Sveriges riksdag och regering, och gjort det här arbetet? Det är ett jättestort arbete! Det är massor av förändringar! Jag kan inte tänka mig att Lennart Fremling kan mena allvar med ett sådant förslag. Det hade absolut inte varit möjligt. Det hade dessutom varit demokratiskt helt fel att göra på det sättet. Menar Lennart Fremling att det skulle ha varit möjligt att göra hela den stora förändringen i utskottet? Det skulle jag vilja ha svar på.
Fru talman! Det är mycket enkelt att svara på den frågan. Det är alldeles uppenbart att utskottet och riksdagen inte skall bedriva ett sådant arbete. Det jag talar om är att man skulle ha tagit den struktur man hade och sedan gjort förändringar. Förändringarna kommer då naturligtvis i form av lagförslag från regering till riksdag. När vi nu klubbar den här miljöbalken får vi ju räkna med att även den kommer att förändras successivt. Det kommer att komma framtida regeringsförslag till förändringar i den här miljöbalken, som kommer att leva ett dynamiskt liv. Det här är ju inget vi bestämmer en gång för alla.
Fru talman! Det betyder alltså att Lennart Fremling menar att vi skulle ha återremitterat förslaget till regeringen för att komma med ett nytt förslag. Det är ju precis det som har skett! Vi har återremitterat förslaget till regeringen därför att det var undermåligt. Då kan man välja mellan två sätt att gå till väga. Antingen kunde man ha utgått från det borgerliga balkförslaget, som vi ansåg var för dåligt, eller så kunde man ha utgått från Miljöskyddskommitténs förslag som vi ansåg var betydligt bättre. Vilket tror Lennart Fremling hade varit mest tidseffektivt - att börja med ett förslag som var dåligt eller att börja med kommitténs förslag, som var betydligt bättre och som innehöll mycket mer av det som vi ville att förslaget skulle innehålla? Naturligtvis är svaret att det var mest effektivt och bäst att börja med Miljöskyddskommitténs förslag, som låg betydligt längre fram än det borgerliga förslaget. Det borgerliga förslaget var ju en backning utifrån utredningens förslag. Dessutom lade vi in bl.a. vattenlagen, talerätten, generella föreskrifter och miljödomstolar. Utifrån det förslag som utredningen hade lagt fram 1993 förbättrade vi alltså förslaget innan det nu kom som förslag på riksdagens bord. Jag kan inte förstå att Lennart Fremling kan vara missnöjd med denna tingens ordning. Det har visat sig vara det enda effektiva och bra sättet att jobba på för att få fram en balk. Men jag är tacksam för att vi är överens om att det inte hade gått att i utskottsarbetet göra de förändringar som vi - och uppenbarligen också Lennart Fremling - ville ha. Vi har ju en annan Lennart i den här församlingen som hävdar att det hade varit möjligt. Tack för att vi är överens om att det inte hade varit möjligt!
Fru talman! Det är klart att jag inte hade uppfattningen att vi skulle återremittera det borgerliga propositionsförslaget till den nya socialdemokratiska regeringen. Vi borde i stället ha antagit det, möjligen med några smärre förändringar, och sedan ha arbetat vidare med det. För övrigt är det positivt att vattenlagen är intagen. När vi höll på med de här utredningarna i Miljöskyddskommittén var det en sak som vi i Folkpartiet drev på. Vi ville ha vattenlagen införd. Men man menade då att med den tidsram som gällde för utredningsarbetet hann man inte med det. Däremot har jag ett minne av att socialdemokraterna i den utredningen inte ville föra in vattenlagen. Min kommentar till det som Gudrun Lindvall sade är att det är bra om vattenlagen förs in så som också har gjorts. Jag har också sagt här i min bedömning av förslaget att förslaget är bra, men att vi har förlorat värdefull tid. Sedan finns det självfallet ett antal punkter där vi har en annan uppfattning.

Fru talman! Jag var en gång expert i Miljöskyddskommittén, som kommenterades på slutet här. Jag måste säga att när vi i den kommittén fick se den borgerliga regeringens förslag till miljöbalk inträdde verkligen en tyst minut. Jag har aldrig hört juristerna där vara så tysta. Man stirrade ned i bänken - svårmodigt, tungt. Allt arbete hade slagits i spillror. Fyra års tungt arbete i utredningen hade slagits i spillror av den borgerliga regeringen. I den borgerliga regeringens förslag hade man inte gjort en miljöbalk. Det var en osammanhängande sammanställning av några miljölagar. Det var också en del generella försvagningar gentemot den tidens miljölagstiftning. Det är helt obegripligt att man kan säga att detta skulle vara ett bra förslag att utgå från i utskottsarbetet om man förfäktar en miljöbalk värd namnet. Fru talman! För Miljöpartiet har det viktiga varit att få en miljölagstiftning efter verkligt bärande principer som verkligen fungerar på sikt. En av dessa bärande principer, som vi har hävdat alltsedan vi bildade vårt parti 1981, är att miljölagstiftningen skall gälla alla verksamheter och alla åtgärder med samma krav och att de kraven skall vara höga. Dagens lagstiftning är djupt splittrad. Den innehåller väldigt olika krav på olika verksamheter och åtgärder beroende på vilken näringsgren det gäller, vilken person det gäller osv. Dessutom är den full med luckor. Det är helt oacceptabelt! Vi måste få en heltäckande lagstiftning i den här meningen. Det borgerliga förslaget till miljöbalk var inte det. Detta var ett avgörande skäl för Miljöpartiet att omedelbart lämna Miljöskyddskommittén och inför valet 1994 förbinda oss att stoppa det här förslaget. Vi tog naturligtvis omedelbart upp samtal med socialdemokraterna för att åstadkomma det. Vi var glada att vi lyckades med det och kunde få någonting som var vettigt och bra. Och det har vi fått i dag. Den här miljöbalken är en innovation. Det är en ny, modern lagstiftning just i den meningen att den har generella hänsynsregler som gäller alla verksamheter, alla åtgärder, alla och envar, med samma grundkrav. Dessa grundkrav är de bästa krav vi har i dagens lagstiftning. De är hämtade från de lagar som fungerar bäst, dvs. i första hand miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter. Dessutom är de skärpta i avgörande avseenden. Framför allt är det viktigt att se skärpningen i avvägningen mellan miljöintresset och andra intressen - exploateringsintressen, som man säger populärt. Här har lagen skärpts till miljöns fördel, och det är väldigt viktigt. En annan viktig bärande princip är att få en lagstiftning som utgår från vad naturen och hälsan tål, inte från vad olika företag ekonomiskt tål för tillfället. Miljön skall vara det som styr miljölagstiftningen. Dagens lagstiftning går egentligen ut på att ge tillåtelse att förstöra miljön. Miljöskyddslagen är uppbyggd på det sättet. Annan miljölagstiftning är i hög grad uppbyggd efter olika näringsverksamheters intressen, speciella egenheter osv. I miljöbalken har vi någonting som kallas för miljökvalitetsnormer. Det är de normer som naturen och miljön sätter och som sedan blir styrande för tillsynsarbetet, tillståndsarbetet osv. På det sättet får vi in miljökraven på rätt sätt, utifrån vad miljön tål och ingenting annat. Dessa normer är också rättsligt bindande i det här förslaget, vilket de inte var i det borgerliga förslaget. I det borgerliga förslaget från 1994 var det så tunt med s.k. miljökvalitetsnormer att det egentligen inte gick att uttolka vad de skulle betyda. I det här förslaget har vi byggt ut detta kraftfullt, och vi kan se att vi kommer att få miljökvalitetsnormer som är värda namnet. Vi har också förstärkt en rad andra instrument som hänger ihop med detta. Miljökonsekvensbeskrivningarna har byggts ut kraftigt mot vad som gäller i dag. Detta fanns inte i det borgerliga förslaget. Vi har sett till att folkligt engagemang, insyn och möjlighet till påverkan förstärks, vilket är väldigt viktigt om man skall utgå från vad naturen, miljön och människan tål. En tredje princip är att få samlade miljödomstolar och en ökad tyngd för miljörätten inom juridiken - domstolsväsendet, åklagarväsendet osv. Miljödomstolarna, som kommer med den här balken men inte alls fanns med i det borgerliga förslaget, innebär att miljöjuridiken byggs ut mycket kraftigt i landet. Den nära nog fördubblas sett till antalet domare och jurister som fr.o.m. den 1 januari 1999 skall jobba med detta. Det är alltså en kraftig förstärkning. Också det faktum att man samlar miljölagstiftningen i en balk, som hamnar bland de första kapitlen i lagboken, innebär i sig en kraftig förstärkning - pedagogisk, men också verklig eftersom det här verkar styrande på status. Ett av problemen med miljöjuridiken i dag har ju varit att den har haft för låg status, precis som miljöarbetet generellt. Det gäller inte minst här i riksdagen - vi saknar fortfarande ett miljöutskott i riksdagen, vilket är litet anmärkningsvärt. Det handlar alltså om att stärka miljöns intresse också inom juridiken och inom domstolsväsendet. Detta har vi med nu, för första gången. Det här är det första balkförslag som faktiskt innehåller detta. Det har varit ett mycket omfattande arbete att få fram det. Det har tagit litet tid, javisst, men hellre lägga fram ett bra förslag som håller än att lägga fram ett dåligt förslag som vi från början vet att det inte håller. Fru talman! Det har också varit väldigt viktigt att få in nya och verkningsfulla redskap i miljöarbetet. Generella föreskrifter som gäller rakt över hela fältet är väldigt viktiga. Detta finns med. Det fanns inte i det borgerliga förslaget, vilket naturligtvis var ett av huvudskälen till att vi sade nej till det. Det handlar också om att få in sanktionsavgifter som kommer i ett tidigt skede så att man förhindrar förseelser. Det får inte bli något slags vana att tillåta överutsläpp, att acceptera att man inte skickar in rapporter och inte sparar prover osv. Tittar vi på miljöskandalerna runt om i landet i dag ser vi att de ofta är just av den här typen. Man har inte mätt på ett korrekt sätt, man har inte sparat proverna, man har slarvat med än det ena och än det andra. Och varför har man det? Jo, därför att ingenting händer om man gör så - annat än att man tjänar pengar om man struntar i krav som kostar pengar. På det här sättet har det varit med miljöarbetet hela tiden, ända sedan 1969 då miljöskyddslagen kom. Det har varit ett slags allmän acceptans för att man tänjer litet här och där. Miljöjuridiken har inte varit så viktig, inte så hård som den vanliga juridiken när det gäller våldsbrott och sådant. Vi måste ändra på det! Vi måste betrakta miljöbrott som precis lika allvarliga som alla andra brott. Redskapen för att verkligen åstadkomma det finns i den här miljöbalken. Det kanske behövs fler redskap i framtiden. Det är möjligt. Därför ingår också i detta att direkt när balken sätts i sjön sätter vi också en ny parlamentarisk utredning i sjön som utreder hur balken fungerar. Den tittar speciellt på hur miljökvalitetsnormerna fungerar, hur de generella föreskrifterna fungerar och hur miljödomstolarna fungerar och kommer med nya förslag om det behövs, om man hittar brister som man inte kunnat förutse i förväg. Det går naturligtvis inte att förutse alla brister i förväg. Inte i någon ny lagstiftning kan man förutse exakt vad som kommer att hända när den väl satts i sjön. Så var det när planlagstiftningen sattes i sjön på 70-talet. Det gick inte att veta hur den skulle fungera. Det krävdes naturligtvis en hel del justeringar i efterhand. Vi har haft ett stort antal utredningar när det gäller t.ex. plan och bygglagen. Den fungerar, men vi är inte nöjda med hur den fungerar - osv. Poängen är att vi nu är framme med en struktur med de bärande principerna på rätt ställe. Vi får en generell lagstiftning som lägger bottenplattan och som också gäller för all annan lagstiftning som påverkar miljön - det är mängder av följdändringar i ytterligare ett femtiotal lagar som vi skall anta här i riksdagen i dag. Vi utgår från vad naturen tål. Vi får en allmän förstärkning av miljöjuridikens roll inom det rättsliga systemet. Vi får också in nya redskap som förhindrar miljöskador. Självklart behövs det också skärpta straff och skärpta sanktioner i övrigt. Det finns också med i det här förslaget. Vi har också sänkt tröskeln för att få ett åtal på miljöområdet med det här balkförslaget jämfört med vad som gäller i dag. När jag lyssnar på debatten i dag, fru talman, blir jag särskilt bekymrad över Centerns agerande. Jag tycker att det är under all kritik. Ett parti som gärna vill kalla sig grönt visar sig helt och hållet sakna saklig kritik i debatten i dag. I stället ägnar man sig åt att prata om annat och åt antydningar och svepande påståenden som inte bevisas i någon rimlig mening. Särskilt Lennart Daléus har utnyttjat sin roll som en av förgrundsgestalterna i delar av miljörörelsen i Sverige till att sprida missuppfattningar, missförstånd och direkta felaktigheter om vad som står i miljöbalken. Det har skapat en mycket förvirrad debatt. Under förra hösten, 1997, var den debatten som värst. Då var det väldigt mycket förvirring, inte minst inom miljörörelsen, om vad som egentligen står i balken. Det berodde på det partitaktiska agerande från Centern som det faktiskt handlar om. Det handlar inte längre om att driva miljöarbetet framåt, det handlar om partitaktik, om att vinna taktiska poäng för att få en röst här och en där på att misstänkliggöra andra partier, i synnerhet Miljöpartiet, har jag förstått. Det är väl egentligen det som är skälet till att Centern inte har velat samarbeta om att ta fram miljöbalksförslaget. Trots upprepade inbjudningar har man helt och hållet vägrat att delta. Detta visar vad det handlar om. Det är uppenbart att för Centerns del går partitaktik före miljön. Där kan vi tala om politisk fingerfärdighet i dess mest negativa betydelse. I Centerpartiet sätter man dessutom andra intressen före miljöintresset, vilket blir tydligt i de reservationer som föreligger och i de inlägg som har gjorts i debatten i dag. Markägarintresset smäller som vanligt högre för det gamla bondepartiet. Det är inte särskilt förvånande, men det är värt att påpeka. Man har försökt att dölja detta. Man spelar ett dubbelspel från Centerns sida. Å ena sidan försöker man framstå som miljövänlig, å andra sidan en vän av markägare i alla lägen. Man inser inte att det finns en reell konflikt. När vi höjer miljöambitionerna i miljöbalken gäller det naturligtvis också skogsägare, jordbrukare, m.fl. De grundläggande miljökrav som finns i miljöbalkens allmänna hänsynsregler skall naturligtvis inte vara ersättningsgrundande. Det är de hänsyn som alla skall ta. Det är bottenplattan. Men det Centern och Moderaterna säger är att man skall ha betalt för detta i en viss specifik näring, inte i andra. Det är ett mycket märkligt agerande. Det är naturligtvis taktiskt för att fiska röster i den gruppen, något annat är det inte. Det är inte seriöst miljöarbete. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga några ord om det samarbete som vi har haft med socialdemokraterna och med regeringen i den här frågan. Jag måste säga att det har varit mycket positivt att se det engagemang som har funnits för att när vi väl kom i gång verkligen ta fram en bra miljöbalk värd namnet. Det krävdes först en uppgörelse i jordbruksutskottet våren 1995 för att få fart på detta. Den uppgörelsen gjordes mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Den byggde på en miljöpartimotion om hur miljöbalken borde vara. Den innebar i stort sett att den motionens intentioner tillgodosågs. Vi har i det här samarbetet kunnat få igenom våra grundläggande krav på hur en miljöbalk skall se ut. Det är det egentliga skälet till att vi har kunnat samarbeta och få fram ett bra resultat. Det har helt enkelt funnits en samsyn som har vuxit fram i samarbetet. Det visar att det lönar sig att bedriva miljöpolitik. Det visar också att det lönar sig att samarbeta med dem som är seriösa och inte enbart ägnar sig åt partitaktik. Men det innebär inte att allt är löst. Det finns en del problem kvar. Peter Weibull Bernström pekade på en sak, naturresurslagen, som ingår i miljöbalken. Delvis förändrade vi vissa delar. Andra delar är oförändrade på grund av att det är en gammal politisk uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Centern, och Centern ville inte göra ändringar. Där har Socialdemokraterna en uppgörelse som man står fast vid. Är inte Centern med på en ändring får man stå fast vid uppgörelsen. Det är synd, men det är Centern som har saboterat det. Jag tycker att det borde vara Centern som Bernström skulle agera emot. Vi har inte kunnat ändra på de paragrafer som han tog upp. Men de behöver ändras. Det hoppas jag att vi skall kunna göra i framtiden. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i de båda betänkandena.

Fru talman! Det är utomordentligt viktigt att vi har arbetat fram en samlad och på många områden skärpt miljölagstiftning som grund för tillståndsgivning, övervakning och som slutligen kan användas vid straffpåföljd om lagarna inte följs. Det är här jag kommer in. Jag vill prata om den rättsliga hanteringen av miljöbrott. Justitieutskottet har avgivit ett yttrande till detta betänkande och jag tänker uppehålla mig vid detta. Tyvärr räcker det inte med aldrig så bra lagar om inte rättsväsendet har förmåga att effektivt utreda, leda brottet till åtal och döma de skyldiga. Eller också anmäls miljöbrott inte ens därför att det inte anses vara någon idé, eftersom erfarenheterna har visat hur meningslöst det är. Verkligheten visar att i Sverige löper miljöbovar inga större risker att åka fast och straffas. Riksåklagaren har genom en enkätundersökning bland landets miljönämnder erfarit att denna uppfattning stämmer. Min egen erfarenhet genom kontakter med länsstyrelser bekräftar denna uppfattning. Riksåklagarens sammanställning är inte helt avslutad. Jag ser i betänkandet från den utfrågning som jordbruksutskottet hade att här finns värdefulla synpunkter från dem som var inbjudna, bl.a. från riksåklagaren Solveig Riberdahl. Det visar sig i denna undersökning, liksom andra undersökningar av statistik tidigare bekräftat, att få miljöbrott anmäls, ännu färre utreds och ytterst få leder till åtal och straff. Kritiken riktas mot åklagare och polis. De tar sällan upp anmälningar och dessa prioriteras lågt. Varbergs miljö och hälsoskyddsnämnd förde statistik över miljöbrott som bedömdes utsiktslösa att anmäla. Bara under januari och februari 1998 bokfördes 21 misstänkta brott. Det är liknande förhållanden i alla övriga kommuner. Hur skall problemen då åtgärdas? Åklagare och polis har inte tid. Hur bemöter man de argumenten? Handlar det om självvalda prioriteringar? Åklagare och polis saknar kompetens. Stämmer det? Det finns kurser. 40 åklagare har genomgått utbildning, och det finns sju veckor långa specialutbildningar för poliser som många har genomgått. Miljöministern sade i talarstolen att 3 000 ytterligare inom rättsväsendet skall genomgå utbildning. Är den här utbildningen tillräcklig? Det skulle man behöva titta närmare på. Vad händer med de poliser och åklagare som har fortbildat sig i miljörätt när de återvänder till sin hemort? Det är dock många som har genomgått de här utbildningarna. Då återkommer vi till prioriteringsfrågan. Vad är det som är viktigt? Vad gör vi för att miljöbrotten skall anses viktiga av rättsväsendet? Miljöministern sade också att nu höjer vi statusen bland jurister, och miljöfrågorna kommer att tas på allvar. Det hoppas jag verkligen, för fram till i dag har det varit mycket dåligt. Länsstyrelsens miljöenheter i Västsverige vittnar om hur utredningar lagts ned och avskrivits. Jag har själv haft kontakter med Länsstyrelsen i Göteborg när det gäller stora raffinaderier som anmäls för överutsläpp. Ändå läggs dessa utredningar åt sidan och läggs ned. Hur skall miljölagarna få effekt och tillsynsmyndigheterna respekt när rättsväsendet inte fungerar när det gäller miljöbrott? Nu har Brottsförebyggande rådet fått i uppgift att initiera forskning om miljöbrott. Eftersom miljöbrott hänförs till ekonomisk brottslighet, som jag tycker är mycket bra, kommer man in när det tillskjuts pengar på dessa områden, och det har gjorts så nu skall forskning inledas på många områden. Men tyvärr är det inte fråga om riktad forskning, dvs. att kunna beställa vad som skall utredas. Jag skulle vilja kunna klargöra vilka beviskraven är, preskriptionstider, på vilket sätt poliser, åklagare och domstolar hanterar miljöbrott, vilka strategier för bekämpning av miljöbrott som de nämnda myndigheterna utvecklat och i vilken utsträckning de samordnar sitt arbete. Det positiva inom rättsväsendet är att miljödomstolar inrättas, att det blir en enhetlig praxis i bedömningen av mål som prövas enligt miljöbalken. Nu byggs erfarenhet och kompetens upp på rättsområdet. Lagrådet påpekar visserligen vissa komplikationer. Jag tycker att vi skall ta dem på allvar, följa utvecklingen och justera det som inte fungerar. Det är bra att vi får miljösanktionsavgifter. Det är summor på upp till 500 000 kr som kan dömas ut i tidsintervaller. Min slutsats är att det är viktigt att vi nu inte lämnar detta område när det har blivit bra lagar. Vi måste gå vidare och se till att departementen samarbetar på detta område, att det inte blir vattentäta skott. Det är likaså viktigt att det sker ett samarbete mellan myndigheterna. Det måste finnas ett övergripande ansvar. Jag har flera gånger sagt hur viktigt det är att miljöbrotten kommer att hanteras vid ekobrottsmyndigheten. Det är där det samlade ansvaret och en nationell strategi kan komma till stånd. Ekobrottsmyndigheten är uppbyggd i avdelningar, dvs. poliser, åklagare, de med specialkompetens och kanslister. Det är denna specialkompetens som fordras för att miljöbalken skall kunna verka i hela landet. Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren har ett stort ansvar. Jag hoppas att de flesta kan instämma i dessa mål, så att miljöbalken kan bli en verkningsfull lagstiftning också inom rättsväsendet.

Fru talman! Jag har begärt ordet som riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ett parti som står bakom förslaget till miljöbalk. Men, fru talman, i TV reklamen säger man att "jag är inte bara mamma, jag är också tandläkare". Jag kan travestera uttrycket och säga att "jag är inte bara riksdagsledamot, jag är också hemmansägare". Jag är kanske inte en lika stor hemmansägare som Bo Jonsson Grip var, som en gång i världen ägde stora delar av Sverige. Men jag har ett litet hemman. Av den anledningen har jag blivit indragen i diskussionerna om miljöbalken och allemansrätten. Representanter för en avdelning inom LRF i Bohuslän och någon representant för en avdelning i Mellanskog i Dalarna sade att de skulle hålla en liten kommersiell verksamhet på min fastighet. Det gjorde de.

Jag menar att jag har en skyldighet att på nästa bystämma i Bäckby i Dalarna informera om att det som står i denna reservation inte är sant. Det är helt enkelt fel. Det finns värre ord för det som inte är sant och det som är fel. Men jag skall inte använda dem här. Det är viktigt för mig, mina grannar och min släkt - jag härstammar från en bondsläkt på mödernet i Värmland - att klargöra att jag inte har medverkat till det som påstås här. Är nu någon - Lennart Daléus som inte är i kammaren, Fremling som sitter här, Göte Jonsson som står längst upp i salen - av någon annan mening än jag, så förklara då hur det har varit möjligt att organisera verksamhet på min mark med befintlig lagstiftning innan miljöbalken trätt i kraft. Eller, ärade ledamöter, instäm i min utsaga att detta förhållande är möjligt med nuvarande lagstiftning. Varför får man göra så? Jag kanske hade synpunkter på att de kunde göra så. Men de människor som gjorde så på min mark utnyttjade en grundlagsfäst rätt som finns i regeringsformen 2 kap. 18 §. Mig veterligen antog ledamöterna denna förändring i största enighet. Där står: "Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan." Det är detta som gjorde att LRF kunde göra sålunda på min mark - inte miljöbalken. Reservanterna hänvisar till ett utslag av Högsta domstolen. Sedan har ni mage att skriva att detta beror på miljöbalken. Nu säger jag till på skarpen: Skäms på er! Så skall ni inte skriva. "Land skall med lag byggas." Vi får respektera regeringsformen. Vi får respektera Högsta domstolens utslag. Det finns ett problem. Det vet jag - som markägare. Det är inte något problem att de är på min mark en söndag. Det är inte något problem att de är på min mark två söndagar. Men om de är där varje lördag och söndag är det ett problem. Det är som det står i Men om oxen trillar ned varje dag i brunnen får man fylla igen brunnen eller göra något åt oxen. Precis som Göte Jonsson sade kan tyska turister slita ned marken vid Smålands och Dalslands sjöar och i fjällvärlden. Då får vi göra något åt det problemet. Det gör vi nu. Med miljöbalken får vi möjligheter att å det allmännas vägnar hävda naturens intressen. Jag kan som markägare ha skäl att hävda mina intressen. Men vad är det för lag jag skall använda? Jag är inte utbildad jurist. Men så mycket vet jag att det inte är miljölagstiftningen jag skall hänvisa till för att hävda mina ekonomiska intressen. Skall jag använda miljölagstiftningen, Lennart Fremling, för att framhålla mina personliga ekonomiska intressen, mina äganderättsanspråk? Det är väl ändå fel? Det inser väl Lennart Fremling? Det inser väl Göte Jonsson och även Lennart Daléus - var han nu är - och Dan Ericsson - var han nu råkar befinna sig? Jag har förståelse för att alla inte har möjlighet att jämt sitta här i kammaren. Men detta inser även alla dessa ledamöter. Då får jag använda den lag som skall användas, nämligen jordabalken. Den reglerar servitut, intrång i äganderätten osv. Det vet även jag med mina begränsade kunskaper. Jag har inte ens genomgått den juridiska översiktskursen på 10 poäng. Men jag vet att det handlar om jordabalken. Varför väckte ni inte motioner i höstas när ni hade möjlighet att föreslå ändringar i jordabalken? Det gjorde ni inte. Nu låter ni er dras med i det propagandaspel som vissa har satt i gång - bl.a. LRF. Det leder till missuppfattningar och till att vissa kommersiella företag kanske tror att det är först nu som den rättigheten ges. Ni skadar både markägare och naturen med detta propagandaspel. Jag säger en gång till: Skäms på er! Svara nu på mina frågor.

Fru talman! Det är ingen av dem som Lars Bäckström ville skulle svara som har begärt ordet. Men om LRF skulle göra så varje vecka, räcker det med att det innebär olägenhet, inte bara skada, för att Lars Bäckström kan protestera. Det gäller med nuvarande lag - precis som Lars Bäckström säger. Det är litet anmärkningsvärt när LRF försöker använda lagen på det sättet, som annars reagerar mot t.ex. veganer när de försöker agera så. Detta är inte första gången som LRF försöker använda metoder jag finner tvivelaktiga.
Fru talman! Jag tackar för att någon tog replik på mitt anförande. Jag delar Ingemar Josefssons bedömning. Jag vet vilka möjligheter jag har att använda. Jag kan bara säga att jag t.o.m. kan tänka mig ändringar i jordabalken, om de nu går för hårt fram på min mark, vare sig det är svenska eller tyska turistföretag. Men jag kommer aldrig att medverka till att svenska medborgare inte skall få trampa min mark och njuta av den vackra skog som vi har i Dalarna. Jag tänker se till att de får fortsätta att göra det. Min släkt har bott där i många hundra år, och vi har välkomnat besökare. Det tänker vi fortsätta att göra. Det är mycket beklagligt att inte fler tog replik och svarade i denna viktiga fråga.
Fru talman! Lars Bäckström har helt rätt i att den debatt som har förts kan innebära att fler kommer att missbruka lagen och tro att lagen nu innebär ett helt annat användande av allemansrätten än vad som gällde tidigare, dvs. ett våldsammare utnyttjande. Vi har nu en gemensam uppgift att förklara att lagen inte är förändrad utan att det är den gamla allemansrätten som gäller och att man måste sköta sig i naturen - annars får man inte vara där.
Fru talman! Det är återigen oerhört viktigt att i alla fall vi två tillsammans slår fast detta. Vi skall värna allemansrätten. Vi skall låta alla svenska medborgare använda den efter grundlagens anda. Visst skall vi göra så! Sedan skall vi se till att naturen inte skadas. Sedan skall vi också se till att markägarnas intressen inte skadas. Då skall vi se till att vi har en bra civillagstiftning, och möjligtvis se över jordabalken. Men det räcker. Det är ett stort steg framåt för naturen och miljön att vi tar den här miljöbalken. Vi är överens. Alla borde ha deltagit i denna replikväxling. Återigen: Skäms på er!

Fru talman! Jag begärde ordet igen därför att Göte Jonsson apostroferade mig i en replik. Eftersom jag inte kan ta replik på replik var jag tvungen att begära ordet igen. Göte Jonsson tog upp en diskussion om vad jag sade att det fanns för koppling mellan de allmänna hänsynsreglerna och de lagar som reglerar följdlagstiftningen. Jag vill citera vad som står i utskottets betänkande: "I ett föregående avsnitt om miljöbalkens förhållande till annan lagstiftning har utskottet konstaterat att de allmänna hänsynsreglerna framstår som ett fristående och delvis nytt instrument för att reglera t.ex. olika former av markanvändning." Det står vidare längre fram i texten: "De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken är utformade så att de i huvudsak kan tillämpas på både jordbruk och skogsbruk som ett komplement till bl.a. övriga ovan angivna bestämmelser i miljöbalken och till skogsvårdslagen." Det slås också fast att det är Skogsvårdsstyrelsen som har hand om hänsynsreglerna när det gäller kopplingen till skogen. Det står också: "Utskottet konstaterar sammanfattningsvis att miljöbalken och i synnerhet hänsynsreglerna i sig ger ökade möjligheter att besluta om restriktioner för jord och skogsbruket." Fru talman! Det är alltså fullkomligt klarlagt i balken att de allmänna hänsynsreglerna, dvs. att vi höjer miljökraven på alla områden, även gäller jord och skogsbruk. När det gäller jordbruket är det självklart, eftersom skötsellagen kommer att ingå i balken. När det gäller skogsbruket klargörs det här på ett mycket tydligt sätt, både i jordbruksutskottets betänkande och i det betänkande som ligger med anledning av följdlagstiftningen. Här råder det ingen som helst tveksamhet om vad som gäller, Göte Jonsson. Moderaterna har tillsammans med skogsägarna försökt att även här lägga dimridåer och få det att låta som att det är någonting annat än vad som gäller. Det står klart och tydligt hur det förhåller sig.

Fru talman! Jag vänder mig inte nu till Gudrun Jag begärde besked från miljöministern hur hon ser på den allmänna hänsynsregeln, hur den skall kunna tillämpas i olika sammanhang, om det är på det sättet att bara tillsynsmyndigheten kan resa ut och lägga förbud på olika verksamheter. Jag fick ett mycket svävande svar från miljöministern. Jag hade räknat med att få ett klart besked. Nu är inte miljöministern i kammaren. Detta visar, fru talman, hur ihålig allmänna hänsynsregeln är i förhållande till annan lagstiftning. Det är precis detta som vi har pekat på. Det är utomordentligt allvarligt att en riksdagsmajoritet tar beslut om en allmän hänsynsregel, som inte ens miljöministern kan förklara räckvidden av. Det är bl.a. detta som så många har kritiserat, även jurister. Det är bl.a. detta som så många har påpekat ligger i konflikt med speciallagstiftningar. Och det är bl.a. detta som ligger i konflikt med skyddet för äganderätten. Debatten i kammaren visar att tillämpningen av allmänna hänsynsregeln - jag har också läst betänkandet - är betydligt mera problematisk än vad som framgår av utskottsbetänkandet. Vi moderater har lagt reservationer för att slå vakt om både rättssäkerhet och miljö. De reservationerna finns. Det är synd att majoriteten inte har ställt sig bakom dem.
Fru talman! Om Göte Jonsson hade begärt replik på mitt inlägg hade vi kunnat diskutera det i replikskiftet, men Göte Jonsson valde att inte göra det. Man kan ha olika uppfattningar om hur mycket man vill knyta de allmänna hänsynsreglerna till de lagar som ligger utanför balken. Där har Göte Jonsson och Miljöpartiet helt olika uppfattningar. Vi anser att det är självklart att skogsbruket och jordbruket, dvs. markanvändningen, också måste påverkas av en skärpt miljölagstiftning. Det anser inte Göte Jonsson. Här skiljer det. Jag måste säga att det är mycket märkligt att detta skulle vara oklart. I och med att det här är ett problem som har uppmärksammats såväl i utskottet som till en del även av Lagrådet och på annat sätt har vi varit mycket noggranna med att mycket tydligt i betänkandet om balken, i den proposition som föreligger, i följdlagstiftningen och i betänkandet om den tala om hur det förhåller sig. Göte Jonsson kan anse att det här inte är bra, men han skall inte påstå att det inte är klargjort. Det står också i betänkandet: "I övrigt bör framhållas att miljöbalken skall ses som en samordnad, skärpt och breddad miljölagstiftning för en hållbar utveckling." Det gäller alltså alla områden. Det står klart och tydligt på vilket sätt skogsvårdslagen är knuten till de allmänna hänsynsreglerna. Att ha uppfattningar är en sak, Göte Jonsson, men att hävda att det är oklart är att fara med osanning. Det är inte oklart. Det framhålls mycket klart hur kopplingen ser ut.
Fru talman! Jag hade inte tänkt ta replik på Gudrun Lindvall, men när hon beskyller mig för att fara med osanning när det gäller oklarhet i lagstiftningen skall jag bara läsa innantill i utskottsbetänkandet på s. 45: " - genom sin lydelse torde medge mer långtgående ingrepp än vad som följer av de bestämmelser som är relaterade till begreppet avsevärt intrång i pågående markanvändning". Det är alltså hänvisning till hänsynsregeln. "Dessa förhållanden kan ge upphov till en viss osäkerhet för berörda näringar." Det är utskottsmajoritetens skrivning, och Gudrun Lindvalls skrivning. Har inte Gudrun Lindvall satt sig in i denna lagstiftning så pass mycket att hon vet vad hon själv har skrivit? Det kan bli "osäkerhet för berörda näringar", beroende på hänsynsregelns utformning och relationen till annan lagstiftning. Gudrun Lindvall! Detta är sanning. Detta är det allvarliga i det här sammanhanget.
Fru talman! Det slås klart och tydligt fast att om det finns hänsynsregler i någon lag som hanteras i följdlagstiftningen får den typen av hänsynsregler inte ha en lägre ambition än de allmänna hänsynsreglerna. Det finns en del speciella hänsynsregler i skogsvårdslagen som alltså inte får ha lägre ambition. Om det dessutom finns hänsynsregler i miljöbalken där det inte finns några motsvarande bestämmelser i de allmänna lagarna, t.ex. skogsvårdslagen, står det klart och tydligt att då gäller de hänsynsreglerna. Det kan inte på något sätt råda någon tveksamhet om det. För att man till yttermera visso skall vara klar över hur relationen mellan miljöbalken och skogsvårdslagen är har man också sagt att det är Skogsvårdsstyrelsen som skall vara tillsynsmyndighet. Det är Skogsvårdsstyrelsen som i dag har att hantera skogsvårdslagen. Vi har haft en genomgång, och vi kommer så småningom också att behandla ett betänkande här i kammaren. Det blir nästa riksdagsperiod. Det handlar om hur vi skall göra för att skärpa såväl miljö som produktionsmålet. Man kan se att skogsvårdslagen som kom 1994 inte riktigt har fått det genomslag man skulle vilja. Genom att nu se till att knyta hänsynsreglerna till skogsvårdslagen skärper vi miljöhänsynen i skogen. Genom de bestämmelserna, som också finns i den proposition som regeringen har lagt fram som visar hur man vill skärpa produktionsmålet, börjar vi se till att skogsvårdslagen fungerar i praktiken. Utredningen har visat, Göte Jonsson, att skogsvårdslagen inte har fått det genomslag som man hade önskat vare sig när det gäller produktionsmål eller miljömål. Jag anser att det inte kan råda någon tveksamhet om kopplingen mellan balk och skogsvårdslag.

Fru talman! Det är alltså dags för konstitutionsutskottet att ta vid där jordbruksutskottet slutade. Det gäller själva äganderättens principer. Det kan inte råda någon större tvekan om att äganderätten eller det enskilda ägandet är en grundläggande förutsättning både för den enskildes ekonomiska välfärd och för själva marknadsekonomin, som i sin tur är grunden för vår välfärd. Detta är någonting som slagits fast i alla delar av den civiliserade världen. Det har också kommit till klart uttryck bl.a. i Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna, som inkorporerades med vår svenska lagstiftning 1995. Emellertid har i debatten själva ordalydelsen i regeringsformens 2 kap. 18 § kommit att ifrågasättas. Den handlar om ersättning vid expropriation och annat förfogande. Det har ifrågasatts från våra jurister och också ifrån Lagrådets sida om det därmed skall förstås att full ersättning skall utgå vid sådana här inskränkningar i den enskildes rättigheter. Vissa menar att man måste följa ordalydelsen, och då skall full ersättning utgå. Andra menar att det inte är fråga om att utvidga rätten utan bara om att slå fast den praxis som tidigare har varit rådande. Enligt den skulle det alltså inte vara frågan om någon utökning av ersättningen. Vare därmed hur som helst. Det är naturligtvis inte bra att ha en lagstiftning - allra minst en grundlagsstiftning - som är oklar. Vi moderater har ingenting emot att man sätter till en utredning om hela andra kapitlets artonde paragraf, men vi vill samtidigt slå fast att vi uppenbarligen har en helt annan syn än exempelvis Vänsterpartiet, som är ute för att närmast inskränka äganderätten. Vi hävdar däremot i vår reservation till betänkandet att vi vill ha en utvidgning av skyddet för äganderätten. Det är fortfarande ganska svagt i Sverige jämfört med i andra länder. Vi bör alltså föra in en lydelse som talar om äganderättens okränkbarhet och om att inskränkningar bara skall kunna få äga rum i den mån som det är frågan om klart angivna fall. Då skall full ersättning utgå till den enskilde. Det är också angeläget att grundlagsskyddet för den enskilda äganderätten utökas till att uttryckligen gälla också annan egendom än mark och byggnader. Det kan röra sig om immateriella tillgångar av olika slag. Utbildning, varumärke, närings och patenträtter anger vi som exempel. Också pensionsrätten bör omfattas av ett grundlagsskydd. Vi har alltså ingenting emot att man utreder detta, men utredningen bör gå i den riktningen att man förstärker äganderättens ställning i Sverige och på det sättet når upp till en nivå som är jämförbar med nivån i andra delar av den civiliserade världen. Jag yrkar bifall till reservationen, fru talman.

Fru talman! Äganderätten är en mycket viktig frioch rättighet. Den har länge varit relativt litet skyddad i svensk grundlag. Vi hade långa debatter om detta inte minst i slutet på 70-talet. Det ledde fram till den förstärkning av äganderättens ställning i grundlagen som vi fick i och med grundlagsändringarna i början på 1980-talet. I nutid, dvs. häromåret - 1995 - har vi fått den ändringen att Europakonventionen med dess skydd för äganderätten har tagits in i svensk lagstiftning. Det har vi eftersträvat från Folkpartiet liberalernas sida. I det sammanhanget, fru talman, fick också den paragraf i grundlagen som har att göra med skyddet för äganderätten en annan lydelse. Det är andra kapitlets artonde paragraf. Sedan har det, vilket framgår tydligt av KU:s betänkande, utbrutit en debatt mellan några av landets främsta juridiska experter. De har diskuterat huruvida det som sades från den dåvarande regeringens sida i propositionen om ändringen och det som sades av konstitutionsutskottet i samband med att man behandlade ändringen helt stämmer överens med texten i grundlagen. Flera juridiska experter har hävdat att det finns påtagliga skillnader. Egentligen skulle jag vilja säga att samtliga juridiska experter hävdar att det finns skillnader. Sedan kan man landa på olika ståndpunkter när det gäller vad som skall ha företräde, och det har experterna också gjort. Lagrådet har vid granskningen av det ärende som nyss har diskuterats här i kammaren också pekat på denna skillnad och för sin del förordat att man borde se till att det blir en överensstämmelse mellan vad som står i grundlagen och det som alla inblandade parter och partier tänkte sig i samband med det beslut som fattades inför ändringen 1995. Det är självfallet ingen bra situation att vi har en grundlagstext som kan läsas och tolkas på ett sätt, medan avsikten bakom det hela - förarbeten m.m. - är helt annorlunda. Grundlagen bör självfallet stämma. Denna fråga har tagits upp bl.a. i Folkpartiets motion med anledning av miljöbalken. I Folkpartimotionen har man pekat på att det borde ske en överarbetning, så att vi får en överensstämmelse mellan vad som står i vår regeringsform och det som var riksdagens mening när man fattade beslutet. Det har också framkommit önskemål om översyn av denna paragraf i ett par andra motioner. Efter en intensiv diskussion om dessa frågor har konstitutionsutskottet kunnat ena sig om att det bör ske en översyn. Det gör man genom att bifalla folkpartimotionen och hänvisa till två andra motioner där denna fråga har tagits upp. Kontentan av det hela är att regeringen bör se till att det sker en sådan översyn och att den skall ske i god tid före nästa ordinarie riksdagsval, dvs. i god tid före år 2002, så att riksdagen kan fatta beslut före riksdagsvalet och efter riksdagsvalet, som ju behövs för att en grundlagsändring skall komma till stånd. Fru talman! Så här långt är, såvitt jag kan se, alla partier överens. Det finns, som Birger Hagård var inne på, säkert skillnader mellan Moderata samlingspartiet och Vänsterpartiet i synen på äganderätten. Det vore märkligt om så inte var fallet. Det har resulterat i att moderaterna utöver den gemensamma texten har velat peka på vilken inriktning de vill ha på översynsarbetet. Likaså har Vänsterpartiets representant i ett särskilt uttalande pekat på att man hade velat ha en något annorlunda inriktning på översynen än majoriteten. Jag tycker, fru talman, att det är bra att vi har kommit så här långt. Jag är glad över att vi har nått den relativt breda enighet som nu har nåtts om att vi skall se till att vi får ett grundlagsstadgande som stämmer väl överens med det som har varit avsikten. Med det yrkar jag, fru talman, bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Fru talman! Frågan om äganderätten i regeringsformen har diskuterats flera gånger. Jag har själv vid några tillfällen under den gångna mandatperioden lämnat in motioner med krav på att den skall utmönstras ur regeringsformen. Jag har i det här sammanhanget kunnat godkänna att man åtminstone ser över den så att inte den tolkning som görs leder till orimligheter. Rättsläget måste vara klart. Man måste skriva in i lagen vad man egentligen avser att lagen skall innehålla. Jag delar Catarina Rönnungs uppfattning att ur miljösynpunkt leder lagens bokstav för närvarande till orimligheter som lagstiftaren inte gärna kan ha åsyftat, alltså att man skulle kunna få ersättning om man hindras från att bedriva miljöförstörande verksamhet. Det kan rimligen inte vara meningen med lagstiftningen. Det är därför viktigt att lagtexten ses över. Jag har dock i ett särskilt yttrande markerat att jag skulle vilja att utredningsmandatet blev mer öppet. Man måste på ett öppet sätt pröva i princip hela frågan om egendomsparagrafen i regeringsformen. Äganderätten är en mycket viktig fri och rättighet, säger Bo Könberg. Men det finns ju också andra fri och rättigheter som borde anses viktiga men som inte har grundlagsskydd. Ett exempel gäller de människor som inte äger produktionsmedel, mark eller kapitaltillgångar utan bara sin egen arbetskraft. Deras disposition av den egna arbetskraften eller deras rätt att få göra bruk av arbetskraften, dvs. rätten till arbete, har ju inte på något sätt samma skydd som kapitalets rätt till ägande och kapitalets rätt till inkomst av ägande. Själva det privata ägandet av marktillgångar och produktionsmedel utgör en grund för samhällets uppdelning i olika klasser enligt den sociala skiktning som vi har. Den ena människans ägande av produktionsmedel betyder den andra människans icke ägande. Den ena människans ägande betyder makt över den andra människans arbete och möjlighet att få utkomst. Den ena människans ägande betyder också ett överläge när det gäller att utnyttja övriga demokratiska fri och rättigheter. Ett så utomordentligt starkt grundlagsfästande av äganderätten som i svensk grundlag, som t.o.m. går utöver vad som gäller i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, leder till att vad man egentligen grundlagsfäster är ojämlikhet i samhället och ojämlika möjligheter i äganderätten. Till detta återkommer jag, om väljarna ger förtroende och möjlighet därtill, under kommande mandatperiod. Det kan ni vara så säkra på. Jag litar också på att utredningen - och törhända även regeringen - ger ett öppnare mandat, eller att utredningen som skall tillsättas begär ett öppnare mandat när den granskar den här frågan för att se den i dess litet vidare principiella kontext. Men för tillfället och i det aktuella sammanhanget är det ändå viktigt att markera att det bör bringas reda så att det blir en överensstämmelse mellan åtminstone texten och motiven för texten. Därför kan jag också tillstyrka utredningen sådan den framstår hos utskottsmajoriteten. Jag har inget annat yrkande vid detta tillfälle.
Fru talman! Kenneth Kvist påminde om mitt inledande konstaterande att äganderätten är en viktig frioch rättighet. Det är Folkpartiet liberalernas och min bestämda uppfattning. Vi tycker också att vi har goda historiska skäl för att tycka att äganderätten har haft en mycket central roll för utvecklingen av välstånd, och därmed också välfärd, i vårt land. Kenneth Kvist nämner att han tycker att man skulle få något slags grundlagsskydd för rätten till arbete. Få partier i vårt land arbetar så mycket för att alla verkligen skall ha möjlighet till arbete som Folkpartiet liberalerna. Men jag tror inte att det här är något som bör föras in i grundlagen. Det vore intressant att höra hur Kenneth Kvist hade tänkt sig att det i så fall skall genomföras. Är det så att vi i dag skulle slippa 500 000 arbetslösa om det stod i grundlagen att dessa hade rätt till arbete eller vad menar Kenneth Kvist på den här punkten? Sedan gör han en analys som åtminstone till ordalydelsen, fru talman, något påminner om en tidigare epok i hans partis historia. Det är när han talar om att det är äganderätten som leder till uppdelningen i olika klasser och till ojämlikheten bland medborgarna. Om det skulle Kenneth Kvist och jag kunna föra en lång och, hoppas jag, nyanserad diskussion. Det låter sig dock inte göras, tror jag, när vi bara har två minuter var på oss. Däremot skulle det möjligen redan i den här debatten vara av ett visst intresse att veta vad Kenneth Kvist och Vänsterpartiet vill göra för att öka jämlikheten genom att minska skyddet för äganderätten. På vilket sätt skall äganderätten i Sverige i dag bli mindre så att den, säkert önskvärda, ökningen av jämlikheten skall åstadkommas? Det kunde vara av värde att få reda på det när vi diskuterar äganderättens skydd i grundlagen.
Fru talman! Gärna det. Vi distanserar oss naturligtvis från den gamla anarkistiska filosofin på området, där Proudhon någon gång omkring mitten av 1800-talet myntade tesen att äganderätt är stöld - la propriété c'est le vol, som han uttryckte det. Det var ju redan Marx på sin tid kritisk mot eftersom varje produktionsförhållande skapar sin laglighet, sina utbytesförhållanden och därmed också sin juridik kring ägandet. Men att åtminstone tona ned skyddet för ägandet så att det är möjligt med en rationell miljölagstiftning, så att det är möjligt att komma åt olika former av spekulativa missgrepp och övergrepp, tror jag är nödvändigt och önskvärt ur samhällsnyttans aspekt. Därmed blir ju inte äganderätten alldeles oskyddad. Även om man inte behandlar den på samma sätt som nu i grundlagen finns det en rad lagar som både reglerar och skyddar äganderätten. Vad jag vill säga är detta: Man blåser upp just äganderätten, alltså just en samhällsklass stora bas för sin inkomst, nämligen ägandet av olika tillgångar. Däremot kan man inte - och jag håller med Bo Könberg om att man egentligen inte kan - lagstifta, eller grundlagsstifta om man så vill, bort arbetslösheten. Det visar så att säga den ojämlikhet som ligger i själva denna lagstiftnings princip.

Fru talman! Man kan alltid diskutera om det är så att man blåser upp olika delar i politiken. För min del menar jag att det är så att vi just nu diskuterar äganderätten. Jag har i andra sammanhang, som Kenneth Kvist väl vet eftersom vi delvis har gjort det i samma forum, blåst upp ett stort antal av de andra fri och rättigheterna och sett till att de har fått ett bättre grundlagsskydd än de hade för ett tjugotal år sedan. Jag skall i dag inte ge mig in på diskussionen om huruvida Proudhon var att föredra framför Marx. Jag tror kanske inte att kammaren önskar det så här i slutskedet av riksdagsåret. Däremot tycker jag fortfarande att det vore intressant att få klarlagt vad Kenneth Kvist egentligen menade på slutet när han ville minska skyddet för äganderätten i syfte att minska ojämlikheten mellan olika grupper i vårt land. Att vi behöver se över den här paragrafen är vi ju överens om från samtliga partiers sida. Och syftet med folkpartimotionen som nu snart kommer att bli bifallen var ju just att se till att skyddet mot miljöförstöring skulle vara så bra som möjligt. Men det var inte riktigt det som Kenneth Kvist talade om på slutet. Det var mer allmänt att vi skulle undergräva skyddet för äganderätten i grundlagen i syfte att öka jämlikheten. Jag har ännu inte fått svar på vilka ingrepp och i vilka människors äganderätt han hade tänkt sig.
Fru talman! Det kan t.ex. vara det som föranleder den här behandlingen, nämligen att dämpa skyddet för äganderätten för att den kan behöva tubbas på av angelägna miljöintressen. Men det kan också vara så att man kan diskutera hur åtgärder skall sättas in för att begränsa t.ex. monopolisering, koncentration av kapital och olika tillgångar, koncentration inom massmedieindustrin osv. Då kan man behöva ha en mer smidig reglering än den ganska rigida som nu finns i grundlagen. Därför hade det egentligen varit önskvärt med ett mer öppet utredningsmandat.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

Fru talman! Jag är egentligen delvis överens med Catarina Rönnung när det gäller att det behövs en översyn. Det här med kvalificerade ersättningsregler, som egentligen är inskrivet, behöver tas bort. Det var en olycka att socialdemokratin faktiskt lät sig luras att gå med de borgerliga för att nå någon sorts fred i grundlagsfrågor och att den inte hävdar arbetarrörelsens principiella inställning till egendomsfrågan. Man har gått med på en långtgående högerkompromiss. När man sedan upptäcker vad denna får för olyckliga konsekvenser i det verkliga livet tvingas man konstatera att det inte ens rimmar med vad regeringarna har uttalat för motiv för paragrafen. Sedan måste man utreda saken på nytt. Det är gott och väl att man gör denna delvisa reträtt. Därför har jag inte reserverat mig, utan biträtt detta - även om jag har samma principiella kritik av äganderätten som jag vid flera andra tillfällen har framfört i denna kammare och också genom motioner till detta riksmöte.

Fru talman! Det problematiska var ju att man i texten egentligen förstärkte grundlagsskyddet för egendom samtidigt som man var noga med att uttala att avsikten inte var att göra det som man i själva verket gjorde. Det är ju därför som vi nu så att säga måste hemställa om en utredning som bringar reda i denna juridiska motsägelse som enligt fru Rönnungs eget påpekande, fru talman, var att en enig juristkår anser att just denna motsättning finns mellan vad vi kan kalla förarbeten och lagtexten. Det är ju bra att vi bringar reda i detta, och törhända leder det också till att vi får en mer realistisk nivå på ägandeskyddet, även om min principiella kritik av ägandeskyddet som sådant som sagt kvarstår.

Fru talman! Jag vill göra en liten parallell här. Den handlar om lagstiftning. Lagstiftning är ibland ganska komplicerad. Man kan tänka sig ungefär följande situation. Alla är överens om att man inte skall stjäla. Det är därför förbjudet att stjäla. Vi lagstiftar om att förbjuda folk från att stjäla från varandra. Vi är överens. Samtidigt skriver vi in i motiven i bakgrunden till denna lagstiftning att vi inte riktigt menar så utan att vi egentligen har avsikten att den skall tolkas på ett annat sätt. Och framför allt skriver vi in att den som stjäl och blir ertappad av polisen och blir fråntagen det som han eller hon har stulit skall få ersättning av staten för det som han har blivit ifråntagen. Jag tror att de allra flesta tycker att det är en ganska orimlig lagstiftning. Men det är ungefär vad som har hänt i Sverige. Och det är ungefär detta som händer fast det denna gång handlar om miljöförstöring. Före och efter valet 1994 fattades det beslut om att vi skall stärka ersättningsreglerna och att de skulle föras in i grundlagen. Om man läser lagen är effekten av det att den som bryter mot lagen, den som begår miljöbrott och förstör miljön, kan bli åtalad, kan bli tvingad att upphöra med att förstöra miljön men kan samtidigt kräva ut ersättning för det. Detta är naturligtvis inte rimligt. Och det är som litet grand har sagts i debatten att det var följden av en dålig kompromiss, där framför allt företrädare från de borgerliga partierna drev igenom att vi skulle stärka äganderätten kraftigt i grundlagen. Men vi från Miljöpartiet reagerade ganska skarpt mot detta när vi kom tillbaka till riksdagen hösten 1994. Vi har sedan dess också skrivit ett antal motioner om att detta måste ändras. Det är ju helt orimligt att den nya lagen, ersättningsreglerna, t.ex. när man vill avveckla kärnkraften, skall kunna tas till intäkt för att försvåra en avveckling av kärnkraften och göra det dyrare och medföra krav på högre ersättning till dem som äger kärnkraftverken. Men det finns andra kanske ännu tydligare exempel på att detta är en orimlig lagstiftning. Flera ledande jurister har talat om samma sak, bl.a. professor Bertil Bengtsson, som menar att detta måste ändras. När vi nu äntligen har fått fram miljöbalken till riksdagen och i dag kommer att fatta beslut om en ny förbättrad och stärkt miljölagstiftning, har vi också under vägen frågat vad Lagrådet tycker om detta. Lagrådet säger att ett problem med miljöbalken är att vi har fått en så stark äganderätt i Sverige att det kan ifrågasättas om vi kan skydda miljön. Därför tyckte Lagrådet att grundlagen måste ändras, så att motiven blir det som gäller, alltså att man inte skall kunna få ersättning om man bryter mot miljölagstiftningen och förstör miljön. Jag tycker att det var hedrande för Folkpartiet, som ibland har ett strå av grönt naturvårdsintresse i sig, att man har insett att detta i längden är en ohållbar situation. Vi har då i konstitutionsutskottet lyckats få en bred majoritet för att göra en ändring i grundlagen. Vi lägger fram förslag som innebär att regeringen måste återkomma med förslag till en ändring av grundlagen så att detta problem försvinner och så att vi faktiskt låter miljölagstiftningen gälla och inte längre ger rätt till ersättning för den som bryter mot miljölagen. Staffan Westerlund är en professor i miljörätt som är mycket kompetent. Han har också tagit upp denna fråga. Hans främsta argument mot att vi skulle införa en reformerad miljölagstiftning i Sverige var att ersättningsreglerna i grundlagen kan innebära att det i praktiken inte går att genomföra detta. Därför är jag mycket glad över att vi faktiskt har fått igenom en så bred majoritet i riksdagen som säger att vi måste göra dessa ändringar. Jag tror att man kan säga att vi har alla ledande miljöjurister på vår sida när vi gör dessa ändringar. Vi har också hela miljörörelsen på vår sida. Såvitt jag vet, än så länge, har inte ens Centern sagt nej, trots att man medverkade till att driva frågan om en skärpning av ersättningsreglerna. Det hedrar Centern också om man lyckas fullfölja detta spår och röstar för att vi skall genomföra utredningen så att grundlagen på detta område kan ändras. Jag vill alltså yrka bifall till konstitutionsutskottets förslag. Jag tycker att det är ett stort och viktigt steg som vi tar, och för mig personligen känns det glädjande, eftersom jag har deltagit i ganska många debatter där jag har haft en majoritet mot mig i denna fråga. Men nu har det vänt, och det tyder väl på att en ljusning och en strålande sommar är på väg.
Fru talman! Jag skall inte göra något större försök att förstå Peter Erikssons liknelse mellan lagstiftning som tillåter stöld och miljöförstöring m.m. Jag tror inte att vi kommer att nå varandra på den punkten. Jag skall bara uttrycka min tillfredsställelse över att Peter Eriksson uttrycker sin tillfredsställelse över att Folkpartiets motion blir bifallen.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt att begära ordet i denna debatt, men eftersom den berör det som vi har behandlat tidigare, nämligen miljöbalken, kunde jag inte låta bli. Vi har alltså hört representanter från många partier stå här och tala om den stärkta äganderätten och säga att miljöbalken strider mot 2 kap. 18 § regeringsformen. Det finns också reservationer, t.ex. från Centern, där det antyds att så länge som vi har 2 kap. 18 § regeringsformen på nuvarande sätt bör vi inte skärpa miljölagarna. Samtidigt får vi nu ett betänkande som handlar just om 2 kap. 18 §. Man kunde då ha förväntat sig att de partier som var aktiva i den förra debatten skulle vara aktiva också nu. Ingen centerpartist har dock gått upp och sagt vad partiet tycker. Jag tycker att det är mycket märkligt. Mycket av skiljelinjerna i miljöpolitiken handlar just om vilket skydd man vill ge för ägare. Skall det vara tillåtet för människor som äger fabriker, kärnkraftverk, skog och jord att göra vad de vill med sin mark eller inte? Skall de ha ersättning, om samhället vill utöka miljöhänsynen? Jag skulle vilja hävda att skiljelinjen i svensk miljöpolitik går här. Jag tycker att det är mycket märkligt att Centerpartiet vad gäller miljöbalken har avgivit en reservation i en viss riktning men agerar annorlunda i KU. Centern skriver i sin reservation i miljöbalkssammanhang att man anser att miljölagarna inte skall skärpas så länge kap. 2 § 18 kvarstår oförändrad. Sedan skriver man att man anser att kap. 2 § 18 skall ändras. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man egentligen vill ändra kap. 2 § 18. Jag hoppas att det är så. Det vore fullständigt befängt om vi inte skulle kunna skärpa miljölagarna i Sverige på grund av en olycklig formuleringskillnad i motivtext och lagtext i regeringsformens kap. 2 § 18. Jag tycker att det är mycket förvånande att Centern på det här sättet mörkar sin uppfattning. Jag vill egentligen inte inbjuda Centern till debatt, utan jag hoppas bara att det här innebär att Centern yrkar bifall till konstitutionsutskottets förslag. Det gör att vi i framtiden kommer att se till att det går att skärpa miljölagarna förhoppningsvis ännu mer.